Herr talman! Enligt vad jag kan förstå är vi överens om att vi behöver internationellt samarbete och att det skall ske i demokratiska former. Det är också bra om man i detta internationella samarbete kan ha som grund att man skall ha respekt för varje lands självbestämmande. Det är vad vi har hävdat. Det är grundorsaken till att vi inte tycker att det är bra att ansluta sig till ett överstatligt samarbete och en ekonomisk och monetär union som försvårar det samarbete som vi behöver för att bekämpa arbetslösheten. Ingvar Carlsson frågade när man då skall visa denna solidaritet. Jo, nu, just nu - genom att fatta kloka politiska beslut, som innebär att vi gör det möjligt för kommuner och landsting att bedriva den välfärd som vi bägge två är anhängare av, som gör det möjligt för hundratusentals kvinnor att behålla sina jobb, som gör det möjligt att bygga en trygghet i vardagen för oss som lever här i landet.

Jag får meddela att statsministern har förbrukat sin taletid, varför han inte kan replikera på Alf Svenssons nästa replik.
Herr talman! Då kan jag ju säga vad jag vill! Nej, jag skall vara lika from och snäll som vanligt, herr statsminister. Att Socialdemokraterna har genomfört ett rejält saneringsprogram finns det ingen anledning att sticka under stol med. Det är ett faktum. Det har Socialdemokraterna heder av. Men det man med all kraft måste stryka under är att ni före valet inte förespeglade svenska folket att det var detta som skulle ske. Det är där det stora glappet finns. Svenska folket kunde inte ana att arbetslöshetsersättningen skulle ned till nuvarande nivå eller att barnbidragen skulle sänkas. Det fanns ett öppet mandat eller vad man kallade det, men att det gömde sådana för många människor hemska saker hade man inte väntat sig - det kan jag garantera, Ingvar Carlsson. Men för att förklara det här på ett någorlunda uthärdligt sätt för den egna opinionen hävdar man ständigt det som sägs också i någon av de första meningarna i regeringsförklaringen, där det heter: "Efter tre år av vikande produktion, fallande sysselsättning och underminerade statsfinanser ---." Ingvar Carlsson vet ju att vi inte enbart skall titta på de tre åren när vi diskuterar när Sveriges ekonomi började rutscha utför. Vi är ju innerst inne alla överens om att vi snarare kan tala om en period på 23 år eller liknande. Men jag förstår den här pedagogiken. Dummare än så är man inte, höll jag på att säga. För att Ingvar Carlsson skulle få någon rätsida på det faktum att han gick ifrån vad folk väntade sig av honom var han tvungen att måla upp en bild av att tre år av borgerligt styre hade skapat allt elände. Sedan ligger det naturligtvis en hel del i att ta i så mycket som Socialdemokraterna har gjort. Det hade inte varit lätt för vilken regering som helst att göra det. Hade vi gjort det hade ni jagat oss med blåslampa och kallat detta för högerpolitik och reaktionära tilltag, talat om att vi slaktade välfärden, osv. Men det är klart att vi måste få resonera om konvergenskraven, som måste uppnås - att påstå något annat än att vi måste ta itu med ekonomin och uppnå konvergenskraven är ju nonsens. Men det är klart att vi kan debattera hur de skall uppnås. Medan regeringen arbetar för att uppnå dem kommer vissa grupper i kläm - det är klart. Då måste vi ha rätt att resonera om huruvida det är rätt att de grupperna drabbas så hårt som de gör. Då måste vi få tala om exempelvis arbetslösa ungdomar. Jag tycker inte att det är riktigt snyggt att hela tiden dra på med "gåsleversocialism" när man talar om en matmomssänkning. Men har man 8 miljarder kan man naturligtvis använda dem mer selektivt än till att sänka matmomsen för alla. Jag har hört ledande socialdemokratiska företrädare ganska ofta tala om glädjen av att få betala skatt. Det är ju så att en del av oss inte behöver den här lägre matkostnaden. Vi är glada för den - ingen kommer att säga nej till den - men om vi ställer den mot behoven hos andra grupper, som råkar illa ut, exempelvis sjuka och vårdbehövande, finner vi naturligtvis att det finns möjligheter att använda de här 8 miljarderna på ett mer selektivt sätt. Jag tycker också att man har anledning att tala om utvecklingsbiståndet i det här sammanhanget. Där haltar det också litet grand. Nu talar vi om vårt stora intresse för Europa, och det har många av oss gemensamt. Där skall vi vara med och påverka. Men när vi samtidigt drar ned på intresset - i varje fall ekonomiskt - för u-länderna haltar det här litet. Är min taletid slut, herr talman? I så fall ber jag att få tacka för i dag.
Nej, det är inte så. Enligt gällande bestämmelser, fastställda av talmännen, är taletiden 4 minuter per replik. Alf Svensson får återkomma med ett anförande om 1 minut och 35 sekunder.
Herr talman! Jag inledde i dag med att säga att regeringen brister i politiskt ledarskap och att den saknar förmåga att ge besked i de viktiga framtidsfrågorna. Dagens debatt bekräftar detta. Ingvar Carlsson har i dag lika litet som i regeringsförklaringen kunnat ge svar på vad regeringen vill med Sveriges deltagande i det europeiska samarbetet, på hur den svenska arbetsmarknaden skall reformeras, på hur vi skall skapa hållbara förutsättningar för energiförsörjningen och på hur vi skall kunna upprätthålla ett nationellt försvar som inte gör alliansfriheten militärt omöjlig. Den hänsyn regeringen tar till en alltmer högljudd vänsteropinion, såväl utanför som inom det egna partiet, har försvagat regeringsarbetet. Vårt land står inför svåra beslut om hur vi skall modernisera Sverige och om hur vi skall möta de utmaningar som följer av en globaliserad ekonomi med nya teknologier och nya förutsättningar för arbete och företagande. På de här frågorna ger regeringen inga svar. Ledarskapskrisen inom Socialdemokraterna är inte i huvudsak en fråga om personer. Den handlar i grunden om att man saknar en politisk vision, att man helt enkelt inte vet hur man vill möta framtiden.

Herr talman! På de 36 sekunder som jag har till förfogande hinner jag bara säga det allra viktigaste. Vi måste få fram de nya jobben. Jag unnar er att glädjas åt de fina siffrorna - ni har inte så mycket att glädja er åt - men tro inte att fortsättningen kommer av sig självt! Satsa på småföretagen! Det är enda sättet att få fram de nya jobben. Då får vi också de resurser vi behöver för att klara en bra vård och en bra skola.

Herr talman! När debatten går mot sitt slut får man inte utmana, men jag noterar, vilket jag har gjort tidigare, att det är allt fler partier i det här parlamentet som vill höja matmomsen. Det gäller i varje fall för dem som har något öra ned mot Bryssel och de riktlinjer som där finns. Att ta samhällsansvar är svårt, men det är nödvändigt. Jag tycker att den här debatten faktiskt har tydliggjort en del saker på den punkten. Vi i Socialdemokraterna och Centerpartiet har fått veta att vi inte bör tala vänligt till varandra och helst inte om varandra. Än mindre bör väl Ingvar Carlsson och jag utbyta några vänligheter, eftersom det misstänkliggörs i den svenska debatten. Nu är vi inte här för någon sorts egen tillfredsställelse, vare sig som personer eller som partier, utan vi har ett uppdrag från våra väljare. Det gäller att kunna forma handlingsdugliga och helst handlingskraftiga majoriteter, i synnerhet om det är krisigt i samhället. Då bör man i varje fall enligt vårt synsätt försöka att undvika konfrontation. Konfrontation och strid i politiken kan ha sin tid i valrörelse och i andra sammanhang, men om man ägnar sig åt konfrontation riskerar man att inte fullfölja sina väljares uppdrag. Då klarar man inte att forma de handlingskraftiga majoriteter som krävs för att göra saker, även sådant som är impopulärt. Det kan möjligen tydliggöra partier, men det påverkar inte verkligheten. För att politik inte bara skall vara ett spel med utspel krävs också att man har förmåga att ta ansvar. Vi kallar det för konstruktiv opposition. När man vet var man själv står, kan man också samarbeta med andra. Det här har vi visat även före 1991 års val, så det är egentligen inte någon ny attityd. Det vet Ingvar Carlsson och Lars Tobisson. Gränsen går naturligtvis när man riskerar att motverka sina egna grundläggande värderingar. I en krissituation tvingas man ibland att göra t.o.m. det - ett tidsbegränsat undantag från de egna grundläggande värderingarna. Avsikten med vår sanering av svensk ekonomi är ju inte att rasera det svenska välfärdssamhället, utan att försöka undvika att någon annan skall bestämma över det svenska folket i framtiden. Det handlar om att inte bli satt under förmyndare. När resultaten kommer måste man konstatera att det är lättare att betala när kronan stärks och räntan sänks, när statsskulden går ned 12 000-13 000 miljoner på en vecka - visserligen fiktivt men ändå viktigt - än att fortsätta att skära i välfärden. Låt mig avsluta med att bara konstatera att förutsättningar för nya jobb, en väl förankrad politik och decentralisering, vilket gäller också när man avstår från självbestämmande, och en förnyelse av energisystemet är de stora och avgörande frågorna. Lyckas vi fullfölja saneringen av den svenska ekonomin, kan vi också bygga den svenska välfärden rättvisare och starkare i framtiden.
Herr talman! Olof Johansson har alldeles missuppfattat det här, om han tror att Ingvar Carlsson och han inte får tala vänligt till varandra och lyssna på varandra. Jag tror t.o.m., herrar Carlsson och Johansson, att en avdelning av regeringsförklaringen var tillägnad Olof Johansson, nämligen den om rosor på kinden och solsken i blick. Men sedan har Olof Johansson fullständigt fel när han säger att allt fler vill höja matmomsen. Det har inte någon sagt, och jag har faktiskt lyssnat på alla. Däremot kan detta ställas mot vad man kan använda pengarna till i andra avseenden, exempelvis för att befria människor från lidande i vårdköer. Det är i den belysningen som man ändå bör våga fundera över om 8 miljarder inte kan användas mer selektivt. Försök inte att tricksa med detta, Olof Johansson, samtidigt som broarna till socialdemokratin byggs! Vad gäller skolan, som Ingvar Carlsson nämnde, vill jag säga att också jag har gått i en skola befriad från terminsavgift medan andra kunde ståta med att ha betalat sin terminsavgift, så jag vet hur det känns. Men vad jag vill ha sagt om skolan är att inte enbart byggnader, läromedel osv. är det viktiga. Det är oerhört viktigt, men inte enbart detta. Ingvar Carlsson beskriver detta så bra där det i regeringsförklaringen heter att vi inte viker en tum när det gäller att hålla främlingskap och sådant borta. Det krävs motkrafter, och dessa tror jag mobiliseras hemmen, i familjemiljöerna och i en etisk förankring i skolan.

Fru talman! Moderata samlingspartiet har begärt den här debatten för att belysa handläggningen eller, rättare sagt, den bristande handläggningen av Sveriges säkerhets och försvarspolitik. Den proposition som i dag läggs på riksdagens bord är resultatet av en av de underligaste beredningsprocesser som föregått ett så för vår nationella säkerhet avgörande beslut. Att försvarsministern inte är här för att svara för sitt fögderi och sitt förslag är bara att beklaga. I våras antog mitt parti det erbjudande som försvarsministern gjorde om deltagande i en beredning för att förbereda försvarsbeslutet. Vi var tveksamma, inte minst med anledning av beredningens politiska status som en arbetsgrupp i Försvarsdepartementet. Vi såg redan då risken för den direkt och detaljstyrning som sedan blev anledning till att vi inte har deltagit i arbetet sedan i början av april. Att mitt parti inte givits vettiga villkor för ett deltagande i beredningsarbetet och därmed tvingats att stå utanför är jag den förste att, liksom försvarsministern, beklaga. Skillnaden är att han kunde ha påverkat situationen i stället för att låta tåget rulla på. Försvarsministerns återkommande tal om samling och samverkan har inte på något sätt motsvarats av en konkret vilja att ta kontakt eller skapa förutsättningar för vårt deltagande. Carl Bildts brev från den 6 april ligger ännu obesvarat i en brevkorg på Försvarsdepartementet. Talet om samverkan är säkert ärligt, men den politiska potensen att omsätta viljan i handling saknas. Därför klingar orden falskt. Utifrån ett moraliskt perspektiv är jag besviken och i viss mån kränkt av två delar av processen. Det rör dels hanteringen av det utredningsuppdrag som vi lämnade i våras, dels hanteringen av pliktfrågorna. Vad gäller den process som ledde till moderat inträde respektive vårt beslut att inte delta i arbetet är sanningen den att jag den 8 mars överlämnade de moderata utredningsönskemålen till beredningen. Vid ett möte med beredningens ordförande några dagar senare överenskoms att en fristående utredare skulle belysa det uppdrag som striden sedan kom att handla om. Peter Lagerblad gav sitt okej samma dag, också genom pressen. Den 16 mars gavs jag tillfälle att studera mina utredningsuppdrag, som redigerats av beredningens sekretariat och gav okej till slutlig utformning. Det är samma vecka som försvarsministern uttalar sig i Ekot om utredningsuppdraget, efter att med skärpa ha framhållit att den socialdemokratiska regeringens hållning är att Sverige inte skall bli medlem i NATO. Försvarsministern sade: "Men försvarsberedningen är ju till för att man skall kunna ventilera olika uppfattningar och att man skall kunna få olika frågor utredda." Senare underströk han detta genom att säga: "I en demokrati får vi acceptera att även det som regeringen är emot undersöks och prövas." Men senare samma dag gör han helt om och hävdar, efter det att regeringen haft frågan uppe vid torsdagens sammanträde, att frågan inte kan behandlas av beredningen. Detta späs på genom ett uttalande ytterligare några dagar senare, då han bryter fullständigt med tidigare överenskommelser. Röran blev total och förödande för försvarsministern. Jag menar att försvarsministern och statsministern genom sitt agerande har missbrukat sitt förhållande såväl till sanningen som till det största oppositionspartiet. Det blev helt uppenbart att beredningens arbete - som förutsattes ske i kommittéliknande former - i stället skulle detaljstyras av försvarsministern, som i sin tur tog order från regeringschefen. Det hade varit ärligare att från början berätta det här, eftersom deltagande i ett utredningsarbete där slutsatsen är given på förhand tedde sig och fortfarande ter sig ganska meningslöst för mitt parti. Frågan var den säkerhetspolitiska analysen skall göras om inte i beredningen kvarstår efter beredningens första rapport, som nu har förvandlats till propositionstext. Man utesluter medvetet en del av verkligheten genom att inte analysera de olika handlingsmöjligheter som faktiskt står Sverige till buds. Jag menar att det är vanskligt att fatta beslut på så skral grund och att det gör beslutet av mindre värde. Vi moderater har en delvis annorlunda syn på den säkerhetspolitiska utvecklingen. Men vi föreslår inget övergivande av den alliansfria linjen så länge den stöds av ett tillräckligt starkt försvar. Däremot vänder vi oss fortfarande med kraft mot det tankeförbud som beredningen belades med. Det var ovärdigt för den demokratiska processen. Den säkerhetspolitiska kompetensen i regeringen och regeringskansliet har visat sig vara skral. Många gamla sanningar tas för givna, och ingen har tagit ansvar för handläggningen av säkerhetspolitiken som helhet. Då blir det som det blir: andefattigt och delvis ofullständigt. Nu återstår - det är min ärliga och uppriktiga mening - ett förhoppningsvis konstruktivt arbete i försvarsutskottet för att hindra att nationen splittras i synen på säkerhetspolitiken och vår säkerhetspolitiska linje. Jag vill gärna ge försvarsministern en eloge för samarbetsviljan och tillmötesgåendet vid beredningens tillkomst. Samtidigt konstaterar jag att denna öppenhet var som bortblåst så fort det började hetta till i sakfrågorna. Att stå för sitt ord är en av de viktigaste mänskliga egenskaperna, som också borde vara av avgörande betydelse för politiskt förtroendevalda. Den andra frågan vilken, vid sidan om anledningen till att vi kom att stå utanför detta arbete, har hanterats lättvindigt och i strid med ingångna avtal är pliktfrågan. Vi har haft en enhällig pliktutredning - där jag själv var ledamot - under förre vice ordföranden i försvarsutskottet, socialdemokraten Roland Brännström, och ett enhälligt beslut i denna kammare den 14 december förra året, men nu har man gjort helt om. Partierna gav och tog en lång och smärtsam process, som försvarsministern genom sin proposition nu underkänner. Också här handlar det om att stå för ingångna överenskommelser mellan partierna. Försvarsministerns käpphäst att alla måste få någon sorts utbildning, oavsett om det skadar försvaret av Sverige, har också blivit beredningens, även om Vänsterpartiet och Miljöpartiet sprattlar en del i frågan. Det vore djupt olyckligt om vi inte skulle kunna komma överens i pliktfrågan. Den frihetsinskränkning som värnplikt och civilplikt innebär för unga människor borde enligt min mening bygga på en samsyn mellan de politiska partierna, eftersom plikttjänstgöringen är ett så fundamentalt ingrepp i den enskildes livsföring. Jag undrar verkligen hur ni har resonerat när ni är beredda att själva, utan politisk enighet, ta på er ansvaret för att med tvång ta ut 15 000 20 000 fler till grundutbildning varje år än vad som egentligen behövs. Jag undrar hur den som tänker så vill försvara det för de unga människor som faktiskt drabbas. Beredningens tankar på pliktområdet är ett moraliskt och ekonomiskt moras. De är moraliskt tvivelaktiga, eftersom de inte tar hänsyn till det verkliga behovet utan forcerat letar upp varje utbildningsplats som kan uppbringas, för att se till att alla får någonting att göra. Ekonomiskt är det ett moras därför att kostnaderna i miljardklassen i stort sett inte ger någonting i försvarseffekt. Det är också på det här området min förhoppning att överläggningarna i försvarsutskottet genom ett givande och ett tagande mellan partierna skall kunna ge en så balanserad lösning att alla partier kan stå bakom den. Jag välkomnar att pliktsystemets slutliga omfattning och utformning skjutits upp till nästa års beslut. Till nästa år skall också de försvarsindustriella prioriteringarna skjutas upp. Det är naturligtvis bra att skaffa sig ett säkrare underlag innan man går till beslut. Problemet är bara att riksdagen redan nu avtvingas besked om stora besparingar, innan vi vet konsekvenserna av de beslut som Centern och regeringen föreslår. Innan försvarsindustrifrågorna och pliktfrågorna är lösta och innan återtagningsproblematiken är ordentligt studerad och utredd finns det egentligen inte underlag nog för att fatta beslut i den stora frågan om försvarspolitikens inriktning. Man kan alltså med fog ifrågasätta om propositionen är tillräckligt underlag för det beslut som riksdagen förväntas fatta den 6 december, det beslut som handlar om totalavvägning av olika försvarsfunktioner och när det gäller ekonomin. Denna fråga har vi för avsikt att återkomma till efter ett detaljstudium av propositionen, som ju har delats ut något sent. Klart är emellertid även vid ett ganska ytligt studium av förslaget att försvaret av vårt land urholkats kraftigt. Vid sidan av den totala omvälvningen av totalförsvarets uppgifter begår regeringen och Centerpartiet en motorsågsmassaker på Sveriges militära förmåga. Det räcker inte med 8 brigader för försvaret av Sverige. De beslut som kan bli följden av regeringens förslag är långsiktiga. De skulle, om de genomförs, allvarligt skada vår försvarsförmåga och därmed enligt vår mening säkerhetspolitikens trovärdighet för mycket lång tid framöver. Att ha 4 brigader i malpåse är, oavsett vad man kallar påsen, en ständig källa till osäkerhet - inte en grund för trygghet. 12 divisioner JAS är ett luftförsvar på den absoluta nedre gränsen av vad som kan kallas för trovärdigt luftförsvar och innebär ett högt risktagande, inte minst med tanke på de begränsade baseringsmöjligheter som föreslås. På marinsidan är konsekvenserna av de låga nivåer som föreslås i propositionen enligt vår mening inte ordentligt utredda - detta trots att man i propositionen trycker mer på betydelsen av Östersjöområdet än vad som görs i beredningens avvägningar. En fråga som hittills inte kommit upp i den allmänna debatten är frågan om förändring av uppgifter för totalförsvaret. De föreslås ändras ganska radikalt. I stället för att låta det väpnade angreppet vara huvuduppgiften lyfts deltagande i internationella insatser och avhjälpande av nationella katastrofer upp på samma nivå som försvaret av vårt land. Jag menar att det bygger på en allvarlig felsyn. Det vidgade säkerhetsbegrepp som beredningen föreslår är i sig utmärkt och ger en tydlig signal åt alla myndigheter att förbereda sig väl både för enstaka händelser, kriser och krig. Däremot får det vidgade säkerhetsbegreppet inte få sådana konsekvenser att det tillåts urholka vår värnkraft mot den yttersta ondskan. Det väpnade angreppet måste alltjämt vara dimensionerande för Försvaret - både på lång och kort sikt. Många har undrat varför 10-procentiga reduktioner ger 25-procentiga reduktioner. Sanningen är att besparingarna är långt större än 4 miljarder av 40, som försvarsministern har hävdat är rimligt i ett internationellt perspektiv. Dess värre är det inte hela sanningen. För det första kommer i stort sett hela besparingen att tas ut på det militära försvaret. Det är inte Till detta skall föras de förluster i försvarseffekt som kommer av övriga förslag och av tidigare fattade beslut. "Det svarta hålet" skall finansieras med 1,3 miljarder om året, fullt ekonomiskt arbetsgivaransvar skall finansieras med 150 miljoner, överföring av värnpliktiga till civila insatsstyrkor - från det militära till det civila - skall finansieras med 400 miljoner och extra kostnader för värnplikt utöver Försvarets behov skall finansieras med i storleksordningen 500-700 miljoner; det är inte ordentligt utrett. Utöver de planlagda besparingarna på 4 miljarder som ständigt anges i debatten kommer ytterligare besparingar på mellan 2 och 3 miljarder. Det handlar totalt sett om förluster i militär försvarseffekt på närmare 7 miljarder. Dessutom - det tycker jag också är allvarligt - förvandlas de 4 miljarder som tidigare var "tak" för besparingarna till "golv". Helt plötsligt skall vi inte göra de avvägningarna på kontrollstationen, utan där skall det avvägas om man kan spara ytterligare pengar utöver de 4 miljarder kronorna. Det skulle naturligtvis ge än värre effekter. Tillsammans med de osäkerheter som kvarstår avseende det framtida priskompensationssystemet och bl.a. räntebetalningar på JAS-lånen i Riksgälden kan slutresultatet bli ännu värre än de närmare 7 miljarder jag talar om. Envisa rykten gör gällande att ÖB dessutom skall finansiera 1,5 miljarder i nästa års försvarsbudget som är lånade från framtiden. Läggs de till "det svarta hålet" blir årseffekten ytterligare flera hundra miljoner kronor i mindre resurser. Sammantaget ger detta 20-procentiga besparingar eller överflyttningar av försvarseffekt från det militära försvaret till det civila - från det militära till sådant som inte ger någon nämnvärd försvarseffekt. År 1996 skall det slutgilitiga beslutet fattas. Låt oss då verkligen hoppas att vi har ett bättre underlag. 1996 är också den första kontrollstationen. För att kunna fatta ett annat beslut efter parlaments och presidentval i Ryssland krävs förberedelser. Därför krävde jag vid gårdagens partiledaröverläggningar att ÖB ges i uppdrag att till våren redovisa ett förslag som innebär att 1992 års försvarsbeslut fullföljs vad gäller uppgifter och försvarskraft. Utan ett sådant underlag, som ger reell möjlighet att fatta ett annat beslut, ljuder hänvisandet till kontrollstationer mycket ihåligt. Centerns stöd till den omvälvning av Försvaret som bryter mot partiets försvarsvänliga linje omöjliggör på sikt en fortsatt alliansfrihet, som partiet hittills har värnat. Vad har det centerparti som representerats av försvarsvänner som Thorbjörn Fälldin, Gunnar Björk, Torsten Gustafsson och Gunhild Bolander tagit vägen? Centerns nya linje har enligt vad vi moderater erfar runt om i landet knappast något nämnvärt stöd hos ryggraden bland landsbygdsbefolkningen. Den fråga som jag måste ställa till Centern redan i dag gäller dels hur man kan acceptera en besparing som gör fortsatt alliansfrihet allt vanskligare, dels hur mycket man egentligen har påverkat förslaget. Med tanke på att förslaget har sådana begränsningar och är så pass dåligt som det är undrar jag hur det såg ut innan, när det var ren socialdemokratisk politik. Vad har Centern fått ut av det hela annat än att få vara med? Att ta ansvar kan väl ändå aldrig innebära att bara få vara med och fatta dåliga beslut? Problemet med regeringens förslag, som i dag föreläggs riksdagen, är inte bara helheten. Också i delarna görs felavvägningar som skadar försvarseffekten. Vi moderater söker inte strid vare sig vad gäller säkerhetspolitiken eller Försvaret. Vi söker samstämmighet mellan Sveriges säkerhetspolitik och vår försvarsförmåga, och vi motsätter oss alldeles bestämt att vårt land förvandlas till en lekboll för andra makters intressen. Fru talman! Sanningens ögonblick för samarbetsklimatet i försvars och säkerhetspolitiken kommer redan under de närmaste veckorna. Socialdemokraternas och Centerns agerande i försvarsutskottet är avgörande för möjligheterna till samsyn. Än finns tid att lämna låsta positioner. Menar regeringen allvar med sina återkommande men hittills endast verbala samverkansinviter finns chansen att visa det i utskottet. För att vi moderater skall se det meningsfullt att delta och kanske t.o.m. återvända till det beredningsarbete vi lämnade i våras krävs ett annat innehåll i riksdagsbeslutet den 6 december än vad som skisseras i regeringens proposition.

Fru talman! Det anförande vi alldeles nyss har lyssnat till och det faktum att denna debatt har kommit till stånd är såvitt jag kan bedöma ingenting annat än bevis på ett parti i total förvirring vad gäller försvarspolitiken. När Henrik Landerholm gång efter annan återkommer till den mycket mycket flitiga brevväxling och faxutväxling som föregick denna försvarsberednings arbete skulle jag vilja ställa en enkel fråga till honom. Jag har en liten del av dessa brev här. Det finns många många fler. Det finns stora högar med brev från å ena sidan Carl Bildt och å andra sidan Anders Björck och kanske också Henrik Landerholm. Vem är det egentligen som företräder Moderaterna i försvarspolitiken? Vem är det ni vill att vi skall prata med? Moderaterna gömmer sig, i brist på hållbart alternativ i försvarspolitiken, bakom formfrågor. De är inte beredda eller orkar inte ta tag i det debatten egentligen handlar om. Jag skall be att få återkomma till det sakliga innehållet - vad som faktiskt står i propositionen - nästa vecka i allmänpolitiska debatten, när riksdagens ledamöter har haft möjlighet att läsa denna proposition och kan delta i en debatt på rimliga och lika villkor.
Fru talman! När det gäller frågan om vem ni kan prata med vill jag säga att det går alldeles utmärkt att tala med mig. Om Britt Bohlin läser brevväxlingen alldeles väldigt noga kommer hon att finna att det inte finns några motsättningar mellan de besked vi har lämnat under denna process. Anledningen till att jag tyckte att det var viktigt att ta upp frågan om handläggningen, hur processen har fungerat och hur underlaget har tagits fram här i dag är helt enkelt att det är resultatet av den processen som nu ligger på riksdagens bord. Det är resultatet av den till dels undermåliga processen som ligger på riksdagens bord. Det löfte som försvarsministern och ordföranden i Försvarsberedningen bröt under den månad då vi moderater var med i beredningen är anledningen till att vi står utanför. Det är naturligtvis också det som givit oss anledning att kritisera processen. Jag är ledsen att Britt Bohlin inte kan ta upp en övergripande diskussion om en del av de grundläggande sakståndpunkterna i propositionen här i dag, men jag har respekt för det. Vi får tillfälle att återkomma till detta under utskottsbehandlingen och inte minst under den riksdagsdebatt som kommer att hållas den 6 december.
Fru talman! Jag måste återkomma till detta: Nog är det märkligt att ett parti så till den milda grad kan läxa upp fem riksdagspartier och anse att de inte alls förstår vad det egentligen är de sysslar med. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att samverkan och samarbete på Moderaternas villkor innebär att Moderaterna skall tala om för resten av partierna i Sveriges riksdag vad de skall tycka, vad de skall tänka och hur de skall arbeta. Det är inte samarbete, Henrik Landerholm. Det är någonting helt annat.
Fru talman! Nu blir Britt Bohlins argumentation rent skrattretande. Hon vet lika väl som jag att mitt parti, som representerar ungefär en fjärdedel av väljarna, lika litet som något annat kan eller skall tillåtas diktera villkoren vare sig för samarbete kring försvarspolitiken eller resultaten. Min uppgift är inte att stå här och läxa upp någon annan, utan att peka på de svagheter som finns i regeringens förslag. Jag har lätt att se att en hel del av de svagheterna beror på att vi inte har varit med i beredningsprocessen. Jag konstaterade samtidigt i mitt inledningsanförande att detta beror på att försvarsministern och statsministern inte har gjort någonting för att anstränga sig för att vi skulle vara med. Tvärtom har de genom att bryta mot sina egna ord och bryta mot sina egna löften föst ut oss i den kyla där Socialdemokraterna ibland har en tendens att vilja ha oss moderater.

Fru talman! Det är alldeles uppenbart att Henrik Landerholm inte har hunnit att läsa propositionen. Det får man ha förståelse för. Han argumenterar utifrån sådant som har funnits i diskussionen i beredningssammanhang osv. Jag kan ta ett exempel. Henrik Landerholm säger att vi inte skall utbilda fler än vad som behövs. Det skall vi självfallet inte göra. Men utbildningsbehovet baserar sig på det vidgade säkerhetspolitiska begrepp som finns med i beredningen. Jag tycker som Britt Bohlin att det är bättre att ta den diskussionen när Henrik Landerholm har läst det som står. Centerpartiet står tillsammans med Socialdemokraterna bakom propositionen. Vi delar de bedömningar och stöder de förslag som återfinns i propositionen. Centerpartiet har inte agerat och förhandlat i lönndom. Uppgörelsen är inte heller en del av ett större paket utan lever helt på sina egna meriter. Centerpartiet orkade fullfölja beredningsarbetet hela vägen ut. Samtliga partier inbjöds att påverka den framtida försvars och säkerhetspolitiken på beredningsstadiet. Jag vill poängtera att regeringen har visat en betydande öppenhet och beredvillighet att tillmötesgå förslag från andra partier i Försvarsberedningen. Det tror jag att mina kolleger från kds, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan skriva under på. Jag hoppas att även Moderaterna och Folkpartiet nu inser påverkan och inflytande nås bäst genom konstruktivt samarbete. Jag vill med några ord kommentera den procedurdiskussion som förts angående Försvarsberedningens arbete. Den bild som moderater och folkpartister gav av arbetet under våren rimmar väldigt dåligt med verkligheten. På grund av att Moderaterna inledningsvis tvekade om sitt deltagande kunde Försvarsberedningen inte inleda sitt arbete när det var tänkt. Det rådde ingen oklarhet om det givna ramarna för beredningens arbete. Det fanns i kretsen av partiledare inget stöd för att låta Försvarsberedningen utreda ett svenskt NATO-medlemskap. Den militära alliansfriheten skulle utgöra grund för arbetet. Det torde inte ha varit någon nyhet för folkpartister och moderater. Däremot fanns full frihet att studera exempelvis konsekvenser av en utbyggnad av NATO österut, och det gjordes också. Mitt råd till Henrik Landerholm och Moderaterna är att gripa chansen att bli delaktiga i arbetet med försvarsbeslutet i stället för att driva en orealistisk och populistisk löftespolitik. När t.ex. Henrik Landerholm skriver Svenska Dagbladet att Sveriges militära försvar skall dimensioneras också för att klara ett isolerat stormaktsanfall mot Sverige tycker i varje fall jag att han slängt den tidigare moderata säkerhetspolitiken överbord och styrt ut på grumligt vatten. Fru talman! Genom samarbete med regeringen har Centerpartiet fått gehör för viktiga delar av vår försvars och säkerhetspolitik. Det säkerhetspolitiska läget medger besparingar inom totalförsvaret. Vår saneringsplan för den svenska ekonomin fullföljs genom att försvarsutgifterna minskas med 4 miljarder kronor t.o.m. budgetåret 2001. För mig och Centerpartiet har några centrala frågeställningar varit avgörande för arbetet. Vi vill hålla en fast kurs i säkerhetspolitiken. Sveriges militära alliansfrihet är fortsatt den position där fred och säkerhet i Sverige och i vår del av världen bäst värnas. Det är det säkerhetspolitiska läget som skall styra totalförsvarets omfattning, inte dagsekonomin, men inte heller gamla traditioner eller förlegade strukturer, utan den faktiska hotbilden. Genom Centerinitiativ innehåller det kommande försvarsbeslutet särskilda säkerhetspolitiska kontrollstationer. Den första finns inbakad i den nu presenterade propositionen. Nästa infaller år 1996 i samband med etapp 2, och den sista kontrollstationen är inlagd år 1998. Om det någonsin rått tveksamhet om kontrollstationernas betydelse tycker jag att sådana tvivel nu helt kan avfärdas. De har en reell innebörd. Den säkerhetspolitiska utvecklingen kan givetvis innebära behov av ökade resurser år 1998. Varför skulle vi annars kalla det kontrollstation? Skrivningarna om anpassning av försvaret till en förändrad hotbild och planeringen för en återtagning inom ett år är inte enbart stolta ambitioner utan skall regleras och konkretiseras i planer och program. Försvarsmakten och ÖCB får i förslaget i propositionen ansvar för att en sådan planering upprättas. Det är viktigt att den materiella och kvalitativa förnyelsen av försvaret fortsätter. Ökad rörlighet, ökad kraft och ökat skydd för våra brigader skall vara vägledande för planeringen. På vårt initiativ kommer detta att bedömas samtidigt som slutlig ställning tas till försvarsbeslutet hösten 1996. För Centerpartiet har också omsorgen om den svenska försvarsindustrin varit en viktig komponent för ett samarbete med regeringen. På samma gång har det varit viktigt att den allmänna värnplikten inte fortsätter att urholkas. De som ställer materiel och människor i motsatsställning förstår inte att ett försvar med folklig förankring kräver mångas delaktighet, en relevant och effektiv utbildning men också modernt materiel. Det finns därför i propositionen initiativ till utredningsuppdrag för att utreda möjligheten att organisera en längre värnpliktsutbildning för civilförsvaret men också en kortare militär värnpliktsutbildning med inriktning mot skyddsuppgifter och bevakning. Dessutom behöver den militära värnpliktsutbildningen ses över för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i utbildningen. Jag tycker att det är positivt att minskade behov av värnpliktiga till det militära försvarets brigadorganisation äntligen gör det möjligt att uppgradera eftersatta utbildningsområden inom resten av totalförsvaret.
Fru talman! Anders Svärd lyckas inte göra det trovärdigt vilka meriter som ligger till grund för Centerpartiets stöd till propositionen. Moderaterna är självfallet öppna för konstruktivt samarbete. Anders Svärd vet lika väl som jag att den process som ledde till att vi lämnade Försvarsberedningen var försvarsministerns och statsministerns fullkomliga rigiditet i rädsla för sin egen partiopinion. Det var anledningen till att vi inte längre kunde vara kvar i beredningsarbetet. Mitt anförande byggde inte på någon total missuppfattning av propositionens innehåll. Tvärtom är allt det som Anders Svärd har sagt sådant som har kommit till min kännedom. När det gäller frågan om felavvägningar och det bristfälliga underlaget är återtagningsproblematiken inte tillräckligt studerad och analyserad. Det är positivt att värnpliktsfrågan och pliktfrågorna över huvud taget är framskjutna till år 1996. Jag hoppas på en politisk samsyn. Den frihetsinskränkning som en plikttjänstgöring innebär kräver enligt min mening en politisk samsyn. Däremot kan det aldrig vara rimligt för mig och mitt parti att på det sätt som angavs i beredningens direktiv under våren så uttryckligt och krampaktigt leta efter utbildningsplatser till människor, vilket sedan har blivit beredningens resultat. De civila insatsstyrkor som talas om i propositionen har inget med civilförsvaret att göra, tvärtom. De är till för vår beredskap i fred. Man kan dessutom ha allvarliga tvivel om de verkligen på ett meningsfullt sätt skulle bidra till att öka den civila säkerheten i fred. Precis som när det gäller den militära utvecklingen är det här mycket tydligt alltifrån Napoleonkrigen och framåt att det är den tekniska förnyelsen och förändringen som har den allra mest avgörande betydelsen för vilken försvarseffekt vi skall kunna uppnå.
Fru talman! Jag tänker inte delta i diskussionen om Moderaternas motiv för det uttåg ur beredningen vi såg här under våren. Jag tycker att ni får sköta den diskussionen själva. Henrik Landerholm säger att man krampaktigt letar efter utbildningsområden. Det är tvärtom så att det har givits riktlinjer för utredningar där myndigheterna skall komma med förslag och där slutlig ställning skall tas nästa år i försvarsbeslutet. Det verkar inte som om den gode Henrik Landerholm har läst alla rader i varje fall. Den vidgade hotbilden är grunden. Det är när myndigheterna har fått belysa de frågorna som vi skall ställning, inte i dag.
Fru talman! Om myndigheterna ges full frihet att få personal som de kan utbilda och dessutom får med sig de pengar som de tidigare kostade i det militära försvaret, kommer de självfallet att anmäla väldigt många behov, som man skulle kunna använda pliktpersonal till. Men det är inte frågan i dag. Frågan här i dag är inledningen till den diskussion vi skall föra i försvarsutskottet och som jag hoppas skall bli en konstruktiv process, om detta är meningsfullt i totalavvägningen mellan materiell förnyelse och personellt innehåll. Det är möjligt att det finns andra framkomstvägar för att tillgodose Centerns och Socialdemokraternas krampaktiga fasthållande vid att det är ett egenvärde att så många som möjligt genomgår grundutbildning. Men de vägar som man har anvisat i propositionen är inte vägar som leder till acceptabel försvarseffekt i förhållande till de mänskliga och ekonomiska kostnader som detta innebär.
Fru talman! Det är precis det som vi i försvarsutskottet tillsammans - jag noterar att Henrik Landerholm också vill vara med i den processen - skall utröna. Men vi skall också göra detta tillsammans med myndigheterna. Jag tycker att det är ganska meningslöst att nu i upphetsad ton diskutera de här sakerna, som är inriktningar och utredningar och där olika saker skall vägas mot varandra i det slutliga försvarsbeslutet. Välkommen i försvarsutskottsarbetet, Henrik Landerholm! Vi skall nog tillsammans kunna lösa en hel del av de här problemen, om det är som Henrik Landerholm säger, dvs. att han vill konstruktivt medverka, och att han inte fortsätter att prata om ett antal brev, som för mig personligen och många andra är helt ointressanta när det gäller försvaret i framtiden.

Fru talman! Efter murens fall, Warszawapaktens och Sovjetunionens upplösning fanns det anledning att tro på ett verkligt skifte i säkerhetspolitiken. FN:s säkerhetsråd kunde för första gången, utan att någon använde sig av sin vetorätt, ta itu med Iraks angrepp på Kuwait. FN skulle till slut kunna uppträda som ett effektivt värn av fred och säkerhet fullt ut enligt hela FN-stadgan. I början förmådde också säkerhetsrådet i enighet fatta viktiga beslut inför folkmordet i Bosnien. I vårt eget närområde har en rad viktiga förändringar ägt rum. Tyskland har enats. Polen är fritt. De baltiska staterna har återuppstått. De forna sovjetiska trupperna har dragits tillbaka enligt tidtabell. Sverige och Finland är med i EU. Med andra ord fanns det skäl att tro att hoten mot fred och stabilitet i Europa eliminerats och att samarbetet kring gemensam säkerhet i Europa skulle utvecklas i positiv riktning. I dag finns det anledning att vara betydligt mer försiktig. Den i olika sammanhang påtalade risken för en renationalisering av Europas försvars och säkerhetspolitik är inte längre en risk - det har redan ägt rum! Europas stormakters agerande i t.ex. Bosnien dikteras nästan uteslutande från nationella utgångspunkter. De serbiska fascisternas angreppskrig på och folkmord i Bosnien har fått äga rum medan Europa tittat på. Om det inte finns olja eller gemensamma stormaktsintressen lämnas ett litet europeiskt land åt sitt öde inför väpnad aggression. I Tjetjenien har Jeltsin fått härja fritt. Liksom i fallet Bosnien värnar Washington, London, Bonn och Paris - för den delen också Stockholm - mer om goda relationer till Moskva än om folkrätten och mänskliga rättigheter. Det är ingen tillfällighet, utan ett mönster, som läggs fast för lång tid framöver i det nya Europa som reste sig ur Berlinmurens ruiner. I Moskva går utvecklingen inte alls i den takt eller kanske ens i den riktning vi alla hoppades. Ryssland lämnades i alldeles för hög grad åt sitt öde av västvärlden, när det slog in på en väg mot fred, demokrati och marknadsekonomi. Det har givit de aggressivt nationalistiska krafterna övertaget. Att hålla igen med kritik för att inte skada de demokratiska krafterna ger i Moskva bara de nationalistiska än mer vind i seglen. Var i Europa skulle Zjirinovskijs överfall på en kvinnlig parlamentsledamot häromsistens kunnat äga rum utan att mötas av större upprördhet från den demokratiska världen? Nu finns det de som säger, att oavsett den framtida ryska ledningens avsikter saknar den militär möjlighet att utgöra ett hot mot Sverige. Men invasionshot är inte det enda säkerhetspolitiska eller militära hotet. Det finns en lång skala av olika hot och utpressningssituationer. Det råder mycket bred enighet i rysk politik om att Ryssland har särskilda rättigheter i sin "nära omvärld". Om de skulle riktas mot de militärt än så svaga baltiska staterna lämnar det inte Sverige oberört. Fallet Bosnien visar ju att omvärlden inte är beredd att riskera sina söners liv för en hotad europeisk småstat. Militärt sett är situationen i Nordvästeuropa inte heller okomplicerad. De ryska kärnvapnen på Kolahalvön har gjort området än mer strategiskt vitalt. Tillbakadragandet av trupper och material från Centraleuropa har lett till en kvalitativ förstärkning av S:t Petersburgs militärområde. Fram till nu har vi nästan tagit för givet att CFE-avtalets radikala nedskärningar av offensiva konventionella stridskrafter skulle öka säkerheten i vårt närområde. Bara någon månad innan CFE-avtalet skall träda i kraft finns det anledning att höja mer än ett varningens finger för vad Moskva kommer att leva upp till. Det som kan tyckas irrationellt för en stats eller militärledning i väst kan ses på ett helt annat sätt i ett annat perspektiv. Fortfarande finns det, fru talman, anledning att hoppas på och stödja en positiv utveckling i Ryssland. Det finns det förutsättningar för hos det ryska folket. Men auktoritära traditioner och samhällets sociala misär ger de nationalistiska krafterna stora möjligheter. De ryska parlamentsvalen och presidentvalet nästa år kastar en mörk skugga över framtiden. Den pågående upplösningen av de gemensamma grundvalarna för NATO-samarbetet liksom de allt starkare tecknen på oförmåga och rent av ovilja att gå vidare på den europeiska integrationen inför 1996 års regeringskonferens är olycksbådande. För bara några veckor sedan visade det svenska folket att inte heller vi i Sverige är beredda att ta de nödvändiga stegen. Liberaler i Europa har en vision, där Europas demokratier samverkar i försvaret av fred, frihet och demokrati. Fru talman! Det enda vi i dag, och för lång tid framöver, kan konstatera är att framtiden är helt omöjlig att förutsäga. Det ställer stora krav på en flexibel och fördomsfri försvars och säkerhetspolitik. Framför allt ställer det krav på en politik som är grundad i säkerhetspolitiska realiteter och inte på budgetunderskott och nostalgiskt önsketänkande. Om 1996 års försvarsbeslut kommer att bygga på dagens proposition kan det få långtgående verkningar, som verkligheten mycket snart kan tvinga riksdagen att korrigera. Ändå kan vi inte blunda för att vårt land har mycket stora ekonomiska bekymmer. Vi måste spara också inom försvaret. De medel som vi kan anslå till försvaret måste därför användas för att ge högsta möjliga försvarseffekt. Inriktningen i FB 92 på kvalitet framför kvantitet måste i än högre grad följas. Att tvingas sänka ambitionsnivån för luftförsvaret för att kunna inrymma ideologiska önskemål om fler värnpliktiga är oansvarigt. Vårt framtida försvar måste anpassas såväl till den säkerhetspolitiska utvecklingen som till våra ekonomiska resurser. Det kunde ha varit möjligt.
Fru talman! Jag instämmer med Lennart Rohdin att framtiden är osäker. Det har den alltid varit, och det kommer den alltid att vara. Därför är de kontrollstationer som skall vara 1996 och 1998 bland de viktigare sakerna som läggs fram i propositionen. Som jag sade i mitt huvudanförande, skall man då verkligen pröva det här oftare än man har varit van vid. Tidigare försvarsbeslut har i praktiken blivit ganska konserverande, medan man nu går in på en ny väg, där man med regelbundenhet, ganska ofta, ser över den säkerhetspolitiska situationen. Sedan är det naturligtvis inte så, Lennart Rohdin, att man skall ha utbildning av sådana som inte behövs - det var samma tråd som Henrik Landerholm var inne på. Det är det vidgade säkerhetsbegreppet som ligger till grund för det utbildningsbehov som vi begär skall utredas av myndigheterna.
Fru talman! För den som inte har deltagit i Försvarsberedningens arbete, och inte heller i de överläggningar som har skett mellan de två regeringspartierna, är det naturligtvis svårt att uttala sig med säkerhet om vad som har varit motiv och på vilket sätt man har påverkat saker och ting. Men jag vill ändå påtala för Anders Svärd att det som han tog upp i sin replik nu när det gäller utbildningsfrågorna inte är ett resultat av Försvarsberedningens arbete. Den inriktningen klargjorde försvarsministern för snart ett år sedan - flera månader innan Försvarsberedningen efter mycket om och men till slut kom till. Försvarsberedningens arbete är svårt att tolka på annat sätt, liksom på många andra områden, än att man har tillrättalagt verklighetsbeskrivningen för att den skall passa in på de ideologiska - och som jag ser det nostalgiska - utgångspunkter som de två partier har och har haft som säkerligen inte har haft särskilt svårt att enas om slutresultatet.
Fru talman! Lennart Rohdin säger att det naturligtvis är svårt för honom och för Folkpartiet som inte har deltagit i beredningens arbete att med säkerhet uttala sig. Jo visst, men vi beklagar från olika håll att man har tagit den ställningen att man inte har deltagit. Det är helt frivilligt. Man hade alltså kunnat vara med. Man var inbjuden och man hade kunnat vara med och påverka. Nu säger man att det är svårt, och det förstår jag. Jag beklagar än en gång att man inte har varit med.
Fru talman! Anders Svärd är en omdömesgill person, och utanför kammaren kan han säkert diskutera de här frågorna på en annan nivå. Anders Svärd vet mycket väl att orsaken till att vi har hamnat i den här situationen t.ex. inte har att göra med vad Folkpartiet har begärt att beredningen skulle behandla. Orsaken är i stället att försvarsministern och Centerpartiet på någon nivå har bestämt sig för att konstruera skäl för och beskrivningar av vad andra partier i beredningen ägnar sig åt. Det finns inget utrymme för de partierna att påverka slutresultatet. Det är klart att vi skulle ha kunnat sitta med i beredningen och titta på vad Socialdemokraterna och Centern hade för sig. Det hade möjligen gett mera insikt i argumentationen, men säkerligen inte det minsta mera påverkan på slutresultatet.
Fru talman! Jag tänker uppehålla mig vid tre områden - säkerhetspolitiken, pliktsystemet och ekonomin. Det beredningsarbete som har föregått den här propositionen är nu historia. Nu måste vi inrikta oss på framtiden. Jag tror att det naturligtvis kommer att bli möjligt att hitta en konstruktion där samtliga partier är med i beredningsarbetet. Den delen av riksdagsarbetet brukar vi från Vänsterpartiet hävda när vi själva - utan att själva vilja det - har haft små möjligheter att delta i hela det politiska fältet. Nu har vi det, och då vill vi naturligtvis utnyttja det. Då tycker vi självfallet att det är bra om alla gör det. Det gäller nu närmast att finna en konstruktion som gör det möjligt för båda parter, så att säga, att utan att förlora ansiktet åter börja ett konstruktivt jobb. Som Henrik Landerholm har sagt finns det sådana möjligheter i utskottet. I det framtida arbetet måste det bli fråga om någon form av beredningsarbete, och då skall alla partier vara med. Det som står i propositionen om sambandet mellan den säkerhetspolitiska analysen och dess konsekvenser för totalförsvarets uppgifter och ytterst dess organisation är bra. Det är bra att man pekar på att det finns en medvetenhet om att det är nödvändigt att bygga in en mekanism för att man skall kunna förändra organisationerna och uppgifterna om det säkerhetspolitiska läget förändras. Den delen har det heller inte varit någon diskussion om i förberedelsearbetet, och det tror jag inte att det kommer att bli i fortsättningen heller. Alliansfriheten betonas. Moderaterna betonar också alliansfriheten - om den står i samklang eller kan stödjas av en tillräckligt stark försvarsmakt. Vad som menas med en tillräckligt stark försvarsmakt har vi naturligtvis olika meningar om. I sig är åsikten oantastlig. Det är klart att om vi nu föreställer oss att vi behöver en försvarsmakt, kan man inte ha någon annan mening än att den skall vara tillräckligt stark. Häri ligger skillnaden i det spektrum som finns i de här frågorna. Moderaterna definierar en ståndpunkt - de har gjort det historiskt och kommer förmodligen alltid att göra det - som ligger något över en majoritetsuppfattning, i vissa fall kraftigt över. På samma sätt finns det roller i det politiska spelet i övrigt. Vänsterpartiet har historiskt intagit motsatt ståndpunkt. Man behöver inte vara särskilt synsk för att kunna förutsäga att det kommer att vara så även framöver. När det gäller alliansfriheten som begrepp är det nu svårt att hitta en praktiskt genomförbar konsekvent linje. Vi befinner oss nu i en situation som mitt parti inte har önskat - vi är medlemmar av EU. Vi deltar, om än bara som observatörer, i den västeuropeiska unionens arbete. Jag förstår att det kommer att bli ett utökat samarbete mellan Sverige och övriga länder i VEU, även om jag inte önskar det. Det ligger naturligtvis också i själva konstruktionen, och det är meningen med föreningen. Europeiska unionens säkerhetspolitiska arbete kommer att fortsätta. Det handlar inte om ett val eller möjligheter för Sverige att avstå om man så skulle finna vara lämpligt. Nu har en historisk utveckling inletts. Motsvarande historiska utvecklingar har inte visat på någon möjlighet att dra sig ur. En konstruktion som syftar till att vara en ekonomisk makt kommer förr eller senare att manifestera denna makt med militär styrka. Det betraktar jag som ett oundvikligt faktum. Jag beklagar det. Här ligger det naturligtvis en svårighet i att hålla fast vid alliansfrihetsbegreppet. Denna fana kommer att bli svår att hålla höjd. Jag vill göra det. Det är en konsekvens av Vänsterpartiets hållning när det gäller medlemskap i EU. Samtidigt måste vi naturligtvis erkänna konflikten i det internationella arbetet. Vi vill ha ett fungerande FN. Vi vill också att FN skall ha medel att genomdriva beslut. Det fordrar naturligtvis i viss utsträckning ett samarbete. Skall vi i Sverige som truppbidragare fortsätta med den roll vi har haft tidigare och i vissa fall också utveckla den, måste vi delta i förberedelsearbete för att kunna genomföra uppgifter. Men jag betraktar det som en principiellt annorlunda ingång i ett samarbete än det som har att göra med EU:s uppgifter och mål. När det gäller pliktsystemet tycker jag att Henrik Landerholm gjorde en bra redovisning av konflikten. Vi ingick båda i Pliktutredningen. Riksdagen antog, utan att någon sade ett knäpp, de principer som Pliktutredningen var enig om. En enig riksdag har alltså sagt att vi inte skall utbilda för någonting annat än vad som krävs för att lösa uppgiften. Vi skall differentiera utbildningen, och vi skall ha det antal som krävs för organisationen. Det är naturligtvis ingen hemlighet att det förekommer en diskussion om var gränsen för ett folkförsvar går. Hur liten del av befolkningen kan man utbilda om man fortfarande skall tala om ett pliktsystem som har allmän acceptans? Här finns en konflikt. Jag tycker att det är bra att den diskussionen skall fortsätta. Jag tror att det är viktigt att vi klarlägger skillnaderna i uppfattning i det här avseendet. Jag godtar resonemangen om skyddsstyrkorna, och jag tror att det ligger någonting i det. Däremot är jag ytterst tveksam till att det samtidigt backas upp med argument som bygger på föreställningar som inte är empiriskt belagda. Dagens system har fungerat väl hittills. Det är möjligt att det i en framtid kan komma att bli svårigheter, exempelvis med ersättningsdiskussioner. Men vi får ta den diskussionen då och förbereda den på ett sådant sätt som jag tror att det är riktigt att vi ger signaler om. Så till ekonomin. Med den här konstruktionen kommer vi återigen att hamna i ett beslut som inte håller. I propositionen talas det om 9 ubåtar. Beredningen hade föreställningen att ekonomin möjligen skulle kunna täcka 7. I propositionen finns det ingen som helst diskussion om vad det här kommer att kosta. Det finns flera sådana exempel på otydligheter och glidningar som gör mig övertygad om att vi i riksdagen en tid efter försvarsbeslutet kommer att få i uppgift att plocka fram mera pengar. Är vi inte medvetna om detta kommer alternativet att vara att genomföra neddragningar som inte har vägts mot varandra - som vi såg hösten 1992. Jag var i och för sig inte emot neddragningarna, utan det gällde sättet. Den föga planmässiga hanteringen, för att inte säga den panikartade hanteringen och bristen på ett parlamentariskt förberedelsearbete för detta, gjorde ju att effekterna blev mycket olyckliga. Det dras vi med än i dag. Fru talman! Vi kommer mycket snabbt att hamna i en diskussion om de ekonomiska ramarna. Jag tror att den del av propositionen som har försvagats gentemot beredningens arbete, dvs. den minskade konkretionen, kommer att medföra ytterligare svårigheter just vad gäller ekonomin.

Fru talman! Först vill jag gärna säga att det känns något märkligt att debattera en proposition som landade på mitt skrivbord kl. 12.45 i dag. Jag har inte hunnit läsa propositionen speciellt noga; det måste jag erkänna. Jag får därför gå efter det som försvarsministern berättade för oss i går på partiledaröverläggningarna. Försvarsberedningen har gjort samma bedömningar av det säkerhetspolitiska läget som många andra länder har gjort: Det kalla kriget är slut. Det är inte bara rent militära hot. Också annat hotar oss varje dag. Vi diskuterar hur vi bäst skall kunna främja en positiv säkerhetspolitisk utveckling i vår omvärld. Försvarsberedningen drar till viss del konsekvenserna av de förändringar som har skett och av den vidgade syn på säkerhetspolitiken som nu krävs och har därför föreslagit stora förändringar av Sveriges totalförsvar. Men det räcker inte enligt min mening. Vi måste omfördela ekonomiska resurser till satsningar på andra samhällsområden. Därför har jag ett antal avvikande meningar i beredningens rapport. Dessa skall jag nu vidareutveckla till motioner. Därför hoppas jag, i likhet med många andra talare här, på konstruktiva samtal i utskottet eller i någon annan form av beredning. En mening i beredningens rapport är viktigare än många andra: "Efter bedömningen av den samlade bilden av militära och ickemilitära hot, skall totalförsvarets närmare uppgifter och anslag prövas gentemot insatser för säkerhet på andra samhällsområden, så att den samlade positiva effekten blir den största möjliga." Detta är den stora utmaningen inför framtiden! Tyvärr har Centern och Socialdemokraterna, såvitt jag kan se, inte tagit med den meningen i propositionen. Man skriver i stället: Efter bedömningen av den samlade bilden av militära och icke-militära hot skall totalförsvarets närmare uppgifter och resurser prövas. Därvid måste en avvägning ske såväl mellan det militära och det civila försvaret som inom respektive del. Jag tycker att det är en stor försämring jämfört med vad beredningen har slagit fast. Vi främjar inte säkerheten bara genom ett starkt svenskt totalförsvar. Säkerhetsfrämjande åtgärder är ett brett spektrum av åtgärder. Här tycker jag att den senaste tidens diskussion, förd kanske framför allt av Moderaterna, varit väldigt snäv och bakåtsträvande - desperata utrop som klingar illa i den värld som vi nu lever i. T.o.m. Säpo skriver att det inte föreligger något krigshot mot Sverige. Ni kan hävda att det jag nu säger beror på att jag är ny i riksdagen, att jag är ung eller vad det nu kan vara. Men är det inte märkligt, fru talman, att de synpunkter på beredningens arbete och den rapport som har framförts av Moderaterna och Folkpartiet inte kunde framföras under arbetets gång i beredningen? I stället försöker man nu när propositionen redan är klar tillmötesgå sina olika intressegrupper inom försvaret. Jag vill nämna några positiva bitar som har tillkommit efter det att beredningen lämnat ifrån sig rapporten. Jag tycker att det är utmärkt att ett avsnitt om miljöfrågor i Försvarsmakten har lagts in i propositionen. De två sidor som avsatts för miljöfrågor är dock en ganska deprimerande läsning. Man redogör för vad som har gjorts, men några konkreta åtgärder för framtiden finns inte. Vi vet att olika miljöfarliga lämningar som försvaret är ansvarigt för nu skall tas upp ur sjöar och marker. Miljöarbetet inom försvaret måste fortsätta, och ambitionsnivån måste hela tiden höjas. Men nu gäller det att få Försvarsmaktens undantag från gällande lagar upphävda. Jag tänker t.ex. på halonerna. Detta finns inte med i propositionen. Jag undrar om Centern har glömt att driva miljöfrågorna när man nu haft chans att påverka regeringen. Jag är också glad över att man backar på den punkt som gäller hur många totalförsvarspliktiga som skall utbildas. Här är det en förbättring i förhållande till beredningens rapport. I den delen av rapporten hade jag och Miljöpartiet en avvikande mening. Jag delar inte uppfattningen att folklig förankring garanteras av en utökad andel utbildade. Att genomföra en kostsam utbildning t.ex. av bevakningssoldater, vilken baseras på ett antagande om kopplingen mellan folkförsvar, försvarsvilja och antalet utbildade snarare än på ett säkerhetspolitiskt behov, anser jag inte vara motiverat. Fru talman! För bara ett par veckor sedan skrev statssekreteraren på Försvarsdepartementet, Peter Lagerblad, i en debattartikel att det blir 7 ubåtar i det svenska försvaret. Det var vad beredningen hade kommit fram till. Men i går blev vi på partiledaröverläggningarna informerade om att Socialdemokraterna och Centerpartiet tänker se till att vi får 2 ubåtar till. Vi skall alltså ha 9 ubåtar. Detta är sannerligen fascinerande. Jag ställer nu en enkel fråga till Anders Svärd och Britt Bohlin som det går att svara ja eller nej på: Innebär detta att utvecklingen av Ubåt 2000 fortsätter? Jag befarar att det blir så. I så fall skall man beställa 2 ubåtar till, till en kostnad av ungefär 2 miljarder kronor som det inte finns något säkerhetspolitiskt motiv för, enligt beredningen. Det måste ha hänt något alldeles oerhört på det säkerhetspolitiska området som bara Socialdemokraterna och Centerpartiet känner till, och det måste ha skett under de senaste veckorna. Eller finns det andra motiv? Handlar det om sysselsättningspolitiska motiv? Skall man se till att vi kan exportera fler ubåtar? Gagnar det i så fall den säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld? I den proposition som lagts fram i dag står det klart och tydligt: Totalförsvarets uppgifter måste dock utgöra grunden för totalförsvarets utformning. Hänsyn till andra samhällsmål såsom regional och sysselsättningspolitiska mål får prövas i annan ordning. Stämmer teori och praktik? Det verkar alltså vara klart att vi har ett nytt JAS projekt på lut - ett projekt under, inte över, vattennivån. Återigen skall riksdagen bindas upp i ett projekt som kommer att kosta hiskligt mycket pengar. Jag vore tacksam om jag kunde få reda på var inom den ekonomiska ramen som dessa pengar skall tas. Vilka idéer har Socialdemokraterna och Centern om det? Pengarna skall väl tas inom den ram som föreslås? Svenska folket uppmanas till uppoffringar för att vi skall få ordning på statens finanser. Alla drabbas vi mer eller mindre och på olika sätt. Men ubåtar som Försvarsberedningen inte anser att det finns ett säkerhetspolitiskt motiv för har Centern och regeringen tydligen råd med. Fru talman! I propositionen står det att det blir en delserie 3 av JAS. Kampen mot JAS har Miljöpartiet fört under många år. Vi har, tyvärr, förlorat den kampen. Men givetvis får det oss inte att ge upp. Nu gäller det att sätta stopp för nya stora materielprojekt. De pengarna kan investeras på ett bättre sätt för att främja säkerheten. Tänk om alla de fantastiska penningsummor som runt om i världen satsas på utveckling av militär materiel kunde riktas mot civil forskning t.ex. om miljö och fred! Vilka spin-off-effekter skulle det inte få! Och vilken framgång för mänskligheten på planeten Jorden! Fortfarande hör man argument som: "Vi måste ha handlingsfrihet att snabbt rusta upp om antidemokratiska krafter tar makten i vår nära omvärld." Bekämpar vi fascism, diktatur och ökad spänning i vår omvärld med upprustning i Sverige? Jag tror inte det. Här krävs en ny syn på detta. Det skulle vara befriande om man någon gång i stället kunde få höra: Om den säkerhetspolitiska situationen förändras till det sämre i vår omvärld, skall vi ha handlingsfrihet att snabbt öka vårt bistånd och våra insatser för demokrati och en positiv utveckling. Jag ser fram emot att ta itu med den här propositionen i utskottet. Min förhoppning är att vi med denna debatt kan lämna hur beredningsprocessen har varit och huruvida vissa partier anser sig felbehandlade eller ej, för att i stället kunna koncentrera oss på framtiden, säkerhetspolitiken och de förändringar som totalförsvaret står inför. Det gagnar oss alla, tror jag, och är betydligt mer konstruktivt än att stå här i talarstolen och prata om vem som eventuellt hade fel. Jag lägger hellre min kraft på det. För övrigt kan jag tillägga att jag anser att Frankrike omedelbart skall avsluta sina provsprängningar.

Fru talman! Det sista Annika Nordgren sade kan jag omedelbart instämma i. Jag skall utöver det bara svara på den direkta fråga som ställdes om ubåtar, om de skulle vara sju eller nio. Svaret på den frågan är, som jag tror att Annika Nordgren minns från beredningsarbetet, att det planerats att sju ubåtar skulle finnas kvar under en period om tio år framöver. Det innebär denna försvarsbeslutsperiod plus beräknat antal i nästa försvarsbeslutsperiod. Men eftersom beslutet om de två som är skillnaden mellan sju och nio egentligen inte ankommer på oss att fatta förrän i nästa försvarsbeslutsperiod står det nu i propositionen att det faktiskt är nio ubåtar vi skall ha under den beslutsperiod som det här beslutet omfattar. Jag vill understryka att det icke handlar om att utveckla ubåt 2 000. Det handlar om i vilken takt man pensionerar de två äldsta generationerna av de ubåtar som vi faktiskt har.
Fru talman! Jag vill tacka för detta tillrättaläggande och drar en lättnadens suck när vi nu har slagit fast att det inte blir någon utveckling av ubåt 2 000 i fortsättningen.
Fru talman! Svaret på den direkta frågan är alltså nej. När det gäller miljöfrågan, Annika Nordgren, lyckades vi tillsammans i beredningen trots allt sämre än vi har lyckats i propositionen. Vi skall vara glada för att utvecklingen går åt rätt håll på miljöområdet. Vi kan tillsammans glädjas över att det finns ett ordentligt miljöavsnitt, och vi kan tillsammans i försvarsutskottet fortsätta att ytterligare förbättra miljöavsnittet. Självklart är miljöfrågorna viktiga på det här området såväl som på alla andra samhällsområden.
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande, Anders Svärd, är jag glad för att det nu finns en rubrik som heter Miljöfrågor i försvarsmakten. Däremot är innehållet under all kritik. Jag tar det som en invit, Anders Svärd, att vi tillsammans kan föra miljöfrågorna en bra bit framåt i försvarsutskottets fortsatta arbete.
Fru talman! Som Annika Nordgren väl vet är det den ordningen som jag och många andra tycker är mycket bra, att vi i utskottet tillsammans utvecklar regeringens propositioner.
Fru talman! Det fanns för några år sedan ett talesätt i stil med "bunta ihop dem och slå ner dem". Det kan man kanske göra med Moderaternas och Folkpartiets eventuella motiv när man har ont om tid i talarstolen. Jag blir litet förvånad över hänvisningen till våra intressegrupper i försvaret med tanke på de signaler som under hela våren och sommaren har kommit från förband över hela landet, där man undrar varför Folkpartiet är värre på att skära i försvaret än till och med Miljöpartiet och Centerpartiet. Jag förstår inte riktigt den logiken. När det gäller Försvarsberedningen, som jag alltså inte har tagit upp här själv, utan det är andra talare som har valt att vända sig till oss i Folkpartiet, vill jag betona att innan sakbehandlingen hade börjat i Försvarsberedningen, när vi fortfarande var kvar där, gick försvarsministern ut och förklarade att han räknade med en uppgörelse om försvarspolitiken med Centern och möjligen kds i höst. Folkpartiet var uteslutet för sina vildsinta förslag. Det inbjöd väl inte direkt till en tro att det skulle gå att påverka det hela. Dessutom var det så, det har ingen av de övriga företrädarna i Försvarsberedningen invänt mot, att i stället för att låta Försvarsberedningen utreda de tekniska och organisatoriska frågor som Folkpartiet begärde, konstruerade försvarsministern en debatt om huruvida Försvarsberedningen skulle utreda frågan om svensk NATO-anslutning, som inget parti begärt eller över huvud taget övervägt. Då fanns det inga förutsättningar att vara kvar i Försvarsberedningen. Slutligen vill jag å det varmaste instämma i det som Annika Nordgren sade om de franska provsprängningarna.
Fru talman! Jag kan tyvärr inte svara för vad försvarsministern har sagt och gjort. Försvarsminister är jag ju inte än. Jag skulle också vilja litet grand kommentera det som Lennart Rohdin tog upp, om att spara mer än Miljöpartiet. Det var minsann intressant. Miljöpartiet vill spara mer än regeringen och Centerpartiet nu har föreslagit. Om Folkpartiet kan instämma i den synen på hur vi skall utforma försvaret och hur mycket det får kosta i framtiden får vi väl också diskutera i utskottet under de fortsatta överläggningarna.
Fru talman! Jag vill nöja mig med att säga att jag tror att om Annika Nordgren eller någon annan av ledamöterna i Försvarsberedningen eller försvarsutskottet hade varit försvarsminister, hade förutsättningarna för samarbete säkerligen varit väsentligt bättre.

Fru talman! Kristdemokraterna har deltagit i Försvarsberedningens arbete, som startade den 12 januari i år. Vi anser det vara mycket viktigt att alla i riksdagen representerade partier ges möjlighet att delta i utformningen av vårt lands framtida säkerhetspolitik. Det ger en betydelsefull signal till medborgarna i Sverige. Det ger också en tydlig signal till vår omvärld. Jag beklagar att inte alla partier har varit med. Nu ger jag mig inte in på procedurfrågorna, utan tänker i stället gå in i sakdebatten om den proposition som jag inte sett och som ännu inte har kommit till mitt bord. Fru talman! Regeringen anförde i sina direktiv till Försvarsberedningen bl.a. att militär doktrinutveckling och militärteknisk utveckling i omvärlden skulle utgöra de viktigaste utgångspunkterna samt att de långsiktiga osäkerheterna skulle betraktas som en viktig dimensionerande faktor. Man betonade att inriktningen skulle kännetecknas av framåtriktad förnyelse med sikte på ett modernt och utvecklingsbart totalförsvar i tidsperspektivet bortom de närmaste tio åren. Detta synsätt delas av oss kristdemokrater och är nödvändigt som vi ser det för att bevara trovärdigheten för Sveriges alliansfrihet. Vi har accepterat den tidigare besparingen, som redan har beslutats. Fru talman! Försvarsberedningen har nu avlämnat en säkerhetspolitisk rapport och en rapport om totalförsvarets utveckling och förnyelse som nu bildar underlag för den proposition som föreläggs riksdagen i dag. Det genomgående temat i den säkerhetspolitiska rapporten är den svårförutsägbarhet som existerar vad gäller möjliga alternativa utvecklingsvägar. Det skulle krävas mycket genomgripande händelser för att ge anledning till omvärderingar av de här bedömningarna, och några sådana händelser har inte inträffat. Sedan den här rapporten lades fram kan vi alltså konstatera att det säkerhetspolitiska läget inte har förbättrats. Den tidigare stabila spänningen har avlösts av en instabil avspänning. Den största långsiktiga osäkerheten gäller Ryssland. Oavsett vilken riktning den ryska utvecklingen tar kommer Ryssland genom sin resursbas och sin storlek att förbli en säkerhetspolitisk faktor av stor betydelse i Europa och då inte minst i Östersjöområdet. Ryssland kommer under lång tid att vara granne med instabila zoner i söder. Det här kan få konsekvenser såväl internt som för utrikes och säkerhetspolitiken i stort. Instabiliteten i sig kan utgöra ett hot genom att stämningar av förödmjukelse och revanschism kan leda till ett auktoritärt styre med en aggressiv och oberäknelig politik utåt. Den säkerhetspolitiska rapporten är, som vi kristdemokrater ser det, en bra utgångspunkt för utformningen av vårt totalförsvar. Tillsammans med de planerade kontrollstationerna har vi möjlighet att vidmakthålla en trovärdig grund för totalförsvarets långsiktiga styrka och anpassningsbarhet som är vårt bidrag till säkerhetspolitisk stabilitet i det nordeuropeiska området. Men jag vill betona att trovärdigheten kräver långsiktighet. Att låta totalförsvarets ekonomiska ram åka upp eller ner alltför mycket skapar ingen trygghet, varken i eller utanför totalförsvaret. Fru talman! Kristdemokraterna tycker att den inriktning av totalförsvaret som nu föreslås är bra i vissa delar. Satsningar på det civila försvaret som motverkar samhällets sårbarhet är viktiga. Robusthet och flexibilitet vad gäller el, tele och informationsförmedling prioriteras. Vi betonar att den allt större andelen äldre i vårt samhälle ökar behovet av vård och omsorg. En samlad syn på hot och risker bör ge en mer effektiv och rationell hantering av samhällets resurser inklusive totalförsvarets. Den föreslagna bredare tillämpningen av totalförsvarsplikten stärker trovärdigheten i vår säkerhetspolitik och bidrar till att skapa ett bra totalförsvar. Fru talman! Man kan nu fråga sig om den säkerhetspolitiska situationen är sådan att vi kan hysa förhoppningar om en lugn framtid. Historisk erfarenhet talar ju snarare för att försvarsmaktens storlek varit för liten när ofred brutit ut och att krigsdugligheten varit störst när behovet minskat. Vi anser att beredningens majoritet inte tillräckligt beaktat den osäkerhet som råder i vår omvärld och som den säkerhetspolitiska rapporten ofta nämner. I en första uppdatering är "bedömningen att de negativa tendenserna i den internationella utvecklingen för närvarande dominerar över de positiva" samt att utvecklingen i Ryssland är "fortsatt mycket svårförutsägbar". Just svårförutsägbarheten kan internationellt komma att bli dominerande under lång tid, samtidigt som de närmaste åren kan ge viktiga säkerhetspolitiska signaler. EU:s översynskonferens, USA:s fortsatta roll i Europa och viktiga val i USA och Ryssland är några exempel. Den högre ambitionsnivån vad gäller fredsfrämjande operationer markerar att totalförsvarets medverkan i det internationella säkerhetssamarbetet inom FN och OSSE har fått en alltmer framträdande plats i svensk säkerhetspolitik. Bättre insatsberedskap, tillgång till modern materiel, hög skyddsnivå samt ökad förmåga till samverkan med andra länders stridskrafter och civila styrkor medför ökade kostnader. Fru talman! Givetvis skall Sverige ha ett modernt och effektivt totalförsvar som ständigt skall utformas så att det kan reagera på, möta och svara mot aktuell hotbild. Därvid är teknisk och materiell förnyelse nödvändig. En minskning av krigsorganisationen ökar sårbarheten, vilket kräver starkt luftförsvar. Detta innebär bl.a. att vi måste ha möjlighet att bevara och utveckla vår kompetens på missilområdet. Ju längre uthållighet våra flygstridskrafter och övrigt luftförsvar har, desto bättre skydd kan vi ge våra soldater och vår civilbefolkning om vi skulle utsättas för väpnat angrepp. Fru talman! Den stora osäkerheten i omvärlden, den vidgade tillämpningen av totalförsvarsplikten och en högre ambitionsnivå för fredsfrämjande insatser har beredningens majoritet inte beaktat tillräckligt när det gäller kostnaderna. Vi kristdemokrater delar därför inte Centerpartiets och Socialdemokraternas syn vad gäller totalförsvarets ekonomiska ram och menar att konsekvenserna av de redan beslutade 2 miljarderna fram t.o.m. 1998 blir omfattande i totalförsvarets redan hårt ansträngda ram. Den påbörjade utvecklingen och moderniseringen enligt Försvarsbeslut 92 är därför hotad, och det vi i dag beslutar om kommer ju som vi alla vet att påverka försvaret långt in på nästa sekel.
Fru talman! Kristdemokraterna ställer upp på den inriktning av totalförsvaret som beredningens majoritet föreslår, men som Åke Carnerö berättade ställer man däremot inte upp på den ekonomiska ramen, dvs. på besparingen, som vi i Miljöpartiet för övrigt anser vara för liten. Jag undrar hur detta går ihop. Vill kristdemokraterna lägga mera pengar på så att säga samma saker?
Fru talman! Som jag sade har vi varit med i Försvarsberedningens arbete, och jag upplever det som att vi har kunnat påverka konstruktivt. När det sedan gäller den ekonomiska ramen som presenterades mycket sent i beredningen, hade man inte tagit hänsyn till de faktorer som jag nämnde i slutet av mitt anförande som vi var överens om och som innebär kostnader. Som jag sade är ekonomin redan hårt ansträngd. Är man med och lägger fram förslag, som jag anser att vi har gjort, då måste man ta konsekvenserna av vad de innebär i kostnader.
Fru talman! Den kristdemokratiska politiken i praktiken är då att man skall se till att Bamse kommer att räddas kvar i fortsättningen?
Fru talman! Jag uppfattade det så att det var Bamse som det gällde. Jag nämnde att vi måste ha en bevarad kompetens på det här området. I det här fallet gäller det naturligtvis missilområdet, och då ingår ju Bamse. Jag anser att detta är väldigt viktigt när det gäller uthålligheten, och jag tyckte att jag motiverade det. Bamse blir givetvis ett mycket viktigt inslag i vårt luftförsvarssystem.

Fru talman! Den proposition med vackra bilder på flygplan på framsidan som somliga av oss har fått på sitt bord i dag är ett bevis på hur en produkt kan utformas när parlamentarismen har fungerat som allra bäst. Grunden för det som står i propositionen är två rapporter som har utarbetats av en parlamentarisk kommitté där fem partier har varit representerade, varav två partier har varit representerade ibland - om jag får uttrycka det så. Det arbete som har försiggått i kommittén har haft väldigt stor bredd, trots att många av oss har så skilda uppfattningar om mål för säkerhetspolitiken, om ekonomiska ramar och på många andra avgörande punkter. Var och en som har deltagit i Försvarsberedningens arbete har gjort det på ett ytterst konstruktivt sätt. Man har med en stor dos av ödmjukhet sökt sig fram mot vad vi tror skulle kunna vara ett modernt krigs karaktär. Vi har sökt oss fram till svaren på frågan: Vad är det som det svenska totalförsvaret skall klara för att kunna möta ett framtida scenario, om det trots allt skulle inträffa? Jobbet har varit svårt och arbetsamt men också mycket roligt, kanske just därför att alla har lagt så mycket kraft och haft så gott humör i just det arbetet. Jag vill gärna framföra ett stort och varmt tack för detta. De som har deltagit i det här arbetet har stor heder av det. Desto konstigare är det då med att den debatt som vi har här i dag över huvud taget försigkommer. Våra försvarsdebatter är nog alltid livliga när vi plågar talmannen till det yttersta genom att ta sex, sju och åtta timmar i anspråk. I dag skall vi faktiskt inte diskutera sakfrågan. Det har vi gott om tid att göra längre fram i höst när utskottet haft tid och möjlighet att arbeta igenom denna proposition och kommit med ett eget förslag. I dag har vi inte ens tagit del av förslagen, men vi kommenterar och debatterar dem ändå - mycket märkligt. Jag ser fram emot en saklig debatt. Men till dess kan vi väl visst ha en spontan uppvärmningsdebatt. Det kan lämpligen ske nästa vecka under den allmänpolitiska debatten som ju faktiskt är avsedd för den typen av diskussioner. Då kommer också försvarsministern att delta, så att han får en chans och en möjlighet att svara på alla inlägg som i dag egentligen vänder sig till honom som inte är närvarande. När man lyssnar på moderaterna i första hand och i viss mån på Folkpartiet måste man fundera över: Menade ni allvar när vi gjorde upp om hur försvarsbeslutet skulle formuleras? Taktiken och upplägget var ju faktiskt att vi den här gången skulle prova en ny väg. Det har vi nu talat ganska öppet och frimodigt om under några år, innan vi sätter i gång med arbetet inför nästa försvarsbeslut. Jag tänker då på tekniken att dela upp försvarsbeslutet i två olika etapper. Den första etappen handlar om säkerhetspolitiken, totalförsvarets mål, uppgifter och ekonomisk ram. Den andra etappen skall så småningom nästa höst landa i ett fullföljande av det kompletta försvarsbeslutet med de förändringar som krävs utifrån detta. Det är naturligtvis så att om man inte i hjärtat ansåg att detta var ett riktigt arbetssätt, då är det inte så konstigt att själva genomförandet sedan fallererar. Det här har jag funderat på när jag ibland haft väldigt svårt att begripa hoppandet in och ut i Försvarsberedningen och i den debatt som har förts. Jag tror ändå att förutom de allra närmast sörjande - om jag får uttrycka det så - må det vara alldeles entydigt och klart att det har funnits en öppen och inbjudande hand från socialdemokratin, Centern och från de andra partier som deltagit i Försvarsberedningens arbete under hela resans gång, men vi har så många gånger nu mötts av knuten näve att även det börjar kosta på litet. Men icke förty tänker vi fortsätta att hålla den handen utsträckt. Jag känner mig övertygad om att det som ibland i debatten slår över i hårda och skarpa ord och som på något sätt är ett tecken på förgrämelse och bitterhet i längden kan leda till någon sorts handlingslöshet och passivitet i den här frågan, som är så viktig inte bara för oss och våra partiers stolthet utan faktiskt är en avgörande fråga för vårt lands väl och ve. Jag är övertygad om att när vi kommer in i sakdiskussionen tar vi åt oss de sakliga argument som faktiskt finns för att sätta i gång med det arbete som vi nu har framför oss och som är ytterst svårt, även om den ekonomiska ram och reformering som vi talar om handlar om en besparing på 10 %. Det handlar om en besparing på 10 % i det svenska totalförsvaret, det enda totalförsvar som icke tidigare har gjort någon som helst minskning i försvarsbudgeten. Det är sant. 1992 års försvarsbeslut bestod i att försvaret faktiskt fick ökade resurser. Sverige tillsammans med Turkiet var de enda länder i världen som gick den vägen. Nu om någon gång är det dags att göra en ganska modest reformering och besparing i det svenska totalförsvaret därför att det säkerhetspolitiska läget klart medger detta. Det är huvudorsaken. Det handlar om 4 miljarder, inte alls om 7 miljarder. Däremot fanns det inom försvarsmakten obetalda räkningar, men det är en helt annan historia. Den debatten har vi fört många gånger här i riksdagen - jag skall inte nu återgå till den. Diskussionen om svarta hål känner många igen. Den frågan har vi debatterat i riksdagen, det kan väl räcka med det. Vad man kan förundra sig över när det gäller diskussionen om totalförsvarets ekonomiska ram är att så många lägger så mycket kraft på frågan om 2 miljarder upp eller ner, medan nästan ingen talar om hur vi använder de 35 eller 37 miljarderna i totalförsvaret. Fel använda 35 miljarder kan vara lika förödande för vår möjlighet att försvara Sverige som om vi har 1 eller 2 miljarder mer eller mindre. Det tycker jag är en viktigare fråga. Detta har engagerat Försvarsberedningen. Det är detta vi har lagt så mycket kraft och möda på och nu skall fortsätta med: Hur skall det svenska försvaret vara organiserat? Vad skall vi satsa på? Vad skall prioriteras och vad kan prioriteras bort? Detta är de stora och viktiga frågor som vi har att bita i ett helt år framöver. Väl bekommen! Jag hoppas att alla är med i den debatten på ett konstruktivt sätt. Inte kan det väl bli så som en viss liten gubbstrutt sade i DN: När vi inte längre har någon bestämd hotbild måste anslagen till krigsmakten höjas till den nivå där vi är beredda på allt. Tack!

Fru talman! Jag tvekar inte ett ögonblick på att Britt Bohlins hand är varm. Men hennes förmän Thage Peterson och Ingvar Carlsson är stenstoder där begrepp som marginaldoktrin och neutralitetspolitik fortfarande är levande. Med dessa kvarlevor från det kalla kriget har det varit omöjligt att diskutera säkerhetspolitiken öppet och fritt. Tyvärr var inte detta en parlamentarisk kommitté. Hade den varit det hade vi kanske fått diskutera verkligheten så att inte slutsatserna hade varit givna på förhand. Sanningen är ju att utgångspunkterna var det som blev slutsatserna, dvs. att säkerhetspolitiken skulle vara densamma, den fick inte ifrågasättas. Besparingarna var redan fastställda i den ekonomiskpolitiska propositionen. Försvarsministerns käpphästar på inte minst pliktområdet skulle tillgodoses. Besparing var begärd och skulle verkställas. Den har nu verkställts. Vi menar alldeles definitivt allvar med vårt stöd till den process som ni lade upp. Problemet är bara det att det underlag som vi skall grunda vårt beslut på i viktiga hänseenden - som vi bedömer det nu efter en hastig genomläsning av propositionen - inte riktigt räcker till. Det blir precis som Anders Svärd säger, att det slutgiltiga försvarsbeslutet kommer att fattas nästa höst. Vi saknar avvägningar i de kanske två viktigaste avseendena: människor och materiel, pliktsystemet och försvarsindustrin. Där utgör inte regeringens proposition ett tillräckligt underlag. Därför blir det svårt att ta ställning till en omvälvning av totalförsvarets uppgifter och de kraftiga besparingar på faktiskt 7 miljarder på det militära försvaret som regeringens förslag innebär. Sverige blir det första land som inte går ner, vi står kvar, säger Britt Bohlin. Problemet är att vi under 70 och 80-talet stod still medan andra upprustade. Det gör att vi fortfarande har kvar förnyelsebehov som andra länder inte har. Skall vi kunna titta medborgare i ögonen och säga att vi har ett bra och starkt försvar, krävs en fortsatt materiell förnyelse. Skall vi titta sanningen i vitögat - och det skall vi också göra - måste vi inse att den kostar pengar.
Jag uppskattar mycket den trevliga samtalstonen, men jag vill ändå påminna om att detta inte är privata dialoger utan ett offentligt samtal till medborgarna via talmannen.
Fru talman! Vad jag fick höra från Henrik Landerholm bekräftar faktiskt det jag sade från talarstolen, att Moderaterna i grunden inte har accepterat det arbetssätt som vi hade bestämt oss för, nämligen tvåetappsbeslut. Med beklagande säger han nu att flera saker inte kommer att beslutas förrän nästa höst. Nej, just det, det var vitsen med det här sättet att arbeta. Det är vi fullt på det klara med. Å ena sidan klagar Henrik Landerholm och Moderaterna väldeligen över att för många delar i propositionen är för detaljerat beskrivna. Å andra sidan klagar han över att det inte är tillräckligt detaljerat och klart för att med en gång klubba ärendet och fatta beslut. Vad vill ni moderater egentligen? Jag blir alltmer konfys. Har Moderaterna någon försvarspolitik värd namnet över huvud taget?
Fru talman! Jag tror inte att Britt Bohlin skall behöva vara så fundersam framöver. Jag kan hänvisa till den säkerhetspolitiska rapport som vi presenterade i slutet av augusti och som jag är övertygad om att en hel del av kammarens ledamöter noga har studerat. Problemet är att vi skall ta ställning till helheten nu, utan att viktiga avgörande delar är klargjorda. Jag tycker, precis som Britt Bohlin påpekade, att det var en god idé att bryta upp försvarsbeslutet i två delar: först diskutera inriktningen och ekonomin och komma överens om vad som är rimligt och ta detaljerna sedan. Problemet är att pliktsystemet i svensk försvarspolitik och svensk säkerhetspolitik inte är en detalj. Försvarsindustrin och de materiella frågorna, vilket materiellt innehåll förbanden skall ha, är inte en detalj. Att ställa en väldigt stor tro till ett återtagningssystem som inte är studerat, varken som helhet eller i detalj, är stora frågor. Det gör det svårt för oss att ta ställning till totalförsvarets uppgifter, till omfattningen i förbandsvolym. Socialdemokraterna och Centern verkar vara de enda partier som fullt ut står kvar vid beredningens förslag, som innebär en minskning med en fjärdedel av flyget och armén. En tredjedel av bassystemet och en tredjedel av marinen skall försvinna. Jag tycker inte att det är tillräckligt studerat. Jag skall läsa propositionen noga, och jag hoppas att jag kan återkomma nästa vecka när vi börjar behandlingen i försvarsutskottet och säga att jag hade fel. Än finns ingenting som tyder på det.
Fru talman! Det finns två sätt att komma fram till beslut. Det ena sättet är att regeringen förelägger ett detaljerat underlag för riksdagens utskott, som i princip har att skriva det var bra och skicka det vidare till kammaren för beslut. Det andra är att säga att detta är en svår och komplicerad fråga som kräver mer underlag, kräver att man betänker ett antal olika parametrar, arbetar med det i det fackutskott som berörs. Så har vår försvarsminister i ett antal frågor valt att göra. Jag hyser inte den minsta nervositet över att riksdagens försvarsutskott inte klarar av att hantera de frågor som vi får på vårt bord. Jag tror i själva verket att det faktiskt är bra att riksdagens alla partier får vara med om att ta ställning i dessa viktiga frågor som vi har framför oss. Jag kan inte förstå varför Henrik Landerholm till varje pris vill skjuta över frågorna, och i viss mån beslutsfattandet genom att underlag för beslut styr mycket av vad man kommer fram till, till Försvarsdepartementet. Jag tycker att det är bra att vi har fått förtroende och fria händer i riksdagen.
Fru talman! Jag välkomnar mycket att nästa vecka få debattera med försvarsministern, som ju faktiskt är ansvarig både för innehållet och tillkomsten av den här produkten. Detta är något som jag aldrig lagt Britt Britt Bohlin frågade om vi menar allvar med uppläggningen av beredningsarbetet. Ja, vi har aldrig ifrågasatt beredningsarbetet, även om det var regeringspartiets förslag att lägga upp det på det här sättet. Man ville nämligen hösten 1995 skapa klara och tydliga signaler till ÖB om hur 1996 års försvarsbeslut skall se ut. Det är klart att vi blir ju litet grand undrande för var dag som går när Socialdemokraterna och Centern tillsammans skjuter upp allt fler delar av försvarsbeslutet, även de frågor som det skulle ha fattats beslut om i höst, till nästa år. Nu börjar man dessutom tala om kontrollstationen 1998. Frågan är: Finns det något kvar av regeringens och Socialdemokraternas uppläggning av det här försvarsberedningsarbetet att besluta om i december i år? Som Britt Bohlin kunde konstatera berörde jag inte med ett ord i mitt anförande den process som har förevarit under våren. Men Britt Bohlin har som tredje talare i dag tagit upp den här frågan, beklagat att den har diskuterats och frågat bl.a. oss som inte har tagit upp den varför vi inte kunde delta i arbetet. Hon hänvisar till en öppen och inbjudande hand. Jag kan inte minnas att det var några problem när det gällde vårt deltagande i beredningsarbetet. Men först fick vi en rejäl råsop i magen av försvarsministern innan beredningens arbete hade påbörjats när han förklarade att Folkpartiet gick det inte att diskutera med. Därefter fälldes vi genom att anklagas för att vilja diskutera frågan om svensk NATO-anslutning när vi begärde att få titta på vissa ekonomiska och tekniska frågor i beredningen. Det är inte en öppen hand.
Fru talman! Det är tråkigt att Folkpartiet och Lennart Rohdin uppfattar det som om vi till varje pris har stängt dörren för diskussioner med Folkpartiet, för det är inte min bild av verkligheten. Däremot är jag väl också övertygad om att vare sig det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet eller Socialdemokraterna och Vänsterpartiet eller vilka partier det än kan vara som diskuterar och föreslår ytterligt stora besparingar på försvarets område så är det väldigt svårt att komma fram till en gemensam ekonomisk ram. Det tror jag nog är ett faktum och inget annat. Vad gäller innehållet i försvarspolitiken vill jag säga att det vore konstigt om man i något parti kan känna att man inte har varit välkommen med i den diskussion och debatt som har förts.
Fru talman! Jag har en enkel och rak fråga till Britt Bohlin: Kan Britt Bohlin tala om för mig i vilket sammanhang landets försvarsminister offentligt har gått ut och förklarat att det finns något annat parti i Försvarsberedningen vars försvarspolitik det inte ens lönar sig att försöka komma överens om inför 1996 års försvarsbeslut än just Folkpartiet? Jag skulle vilja ha besked i den frågan.
Fru talman! Jag tror inte att det har varit försvarsministerns avsikt att tala om vilka han inte kan göra upp med, utan han har mer valt att uppskatta, ha förståelse för och djupt engagera sig i de partier som det faktiskt går att göra upp med.

Fru talman! Inger Segelström har frågat mig vad regeringen tänker vidta för åtgärder för att de lågavlönade eller arbetslösa kvinnorna i framtiden skall ha lika rätt till ett arbete med en lön de kan försörja sig på. Grunden för jämställdheten handlar om att både kvinnor och män skall vara ekonomiskt oberoende. Regeringen har nyligen tillkallat en särskild utredare med uppdrag att kartlägga skillnaden mellan kvinnors och mäns situation på arbetsmarknaden ur ett sysselsättningsperspektiv och att utifrån kartläggningen bedöma utvecklingen av kvinnors framtida arbetsmarknad . Uppdraget skall redovisas i mars nästa år. Centrala frågor för utredningen är också att redovisa hur kvinnors arbetstider skiljer sig från mäns och hur omfattande kvinnors deltidsarbetslöshet är samt inom vilka sektorer av arbetsmarknaden den förekommer. För att det skall vara möjligt att bättre än hittills analysera lönebildningen och utvecklingen av kvinnors och mäns löner har SCB på regeringens uppdrag i dag presenterat en alternativ uppläggning av statistik över lönestrukturer. Jag kommer att ha fortsatt kontakt med parterna om arbetet med att förbättra lönestatistiken. Jag kommer vidare att mycket noga följa avtalsrörelsen och utvecklingen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Jag kommer också på inrådan av Jämställdhetsdelegationen att efter avtalsrörelsen arrangera ett seminarium alternativt en hearing om just löneskillnaderna. Bl.a. är det viktigt att överväga behovet av åtgärder för att komma till rätta med löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Till sist vill jag understryka att ett långsiktigt jämställdhetsarbete måste syfta till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Här måste en gemensam strategi för hur vi väljer att skapa förutsättningar för en framtida arbetsmarknad tas fram. Arbetet med att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden handlar om att via förändrad arbetsorganisation och kompetensutveckling skapa kunskapsintensiva arbeten som kännetecknas av en hög grad av professionalitet. Det livslånga lärandet måste få praktiska konsekvenser i människors vardag. På detta vis kan konkurrenskraft kombineras med en större rättvisa i arbetslivet. Med denna kompetensutveckling måste med nödvändighet även löneutveckling följa.
Fru talman! Jag vill tacka jämställdhetsministern för svaret. Vi delar oron för hur vi skall klara kvinnors arbete på lång sikt i Sverige, där över 60 % av kvinnorna arbetar inom den offentliga sektorn, en sektor som får allt mindre pengar. Förutom min oro över var kvinnorna skall arbeta känner jag också en oro över hur kvinnorna skall kunna försörja sig i framtiden. Det ofrivilliga deltidsarbetet, som gör att kvinnorna inte kan försörja sig under sin yrkesverksamma tid, innebär också att vi om ett par år kommer att få en ny grupp kvinnor som inte kommer att kunna leva på sin pension. Så framtiden är oroande. Det hjälper inte att bara vara orolig, att tillsätta utredningar eller att räkna statistik på ett nytt sätt. Vad jag skulle vilja veta är om regeringen redan nu, t.ex. i tillväxtpropositionen, kommer att ta chansen att göra något speciellt för kvinnorna. Kommer vi t.ex. att få se en kvinnoprofil?
Fru talman! Låt mig först betona en sak som inte nämndes i svaret. Inger Segelström säger nu att den offentliga sektorn är en sektor som får allt mindre pengar. Man måste då understryka att det bara är om vi gemensamt kan se till att ekonomin växer som dessa sektorer kan fortsätta att fungera, dessa sektorer som inte minst vi kvinnor är så beroende av för att både kunna vara föräldrar och arbeta. Det är livsavgörande för kvinnors jämställdhet. Som Inger Segelström säger hjälper det inte bara med utredningar eller bättre statistik. Däremot är detta en förutsättning för att vi på rätt sätt skall kunna åtgärda det som verkligen är diskriminerande när det gäller t.ex. kvinnors löner. Vi har i dag inte en lönestatistik som gör det möjligt att mäta och jämföra lönerna i olika yrken. Det är otvivelaktigt så att vi vet för litet om vilka drivkrafter som behövs för att kvinnor i framtiden skall kunna få mer av kompetens och kunna finnas med på framtidens arbetsmarknad. Givetvis finns också könsperspektivet med i arbetet med tillväxtpropositionen. Men det räcker inte, utan det är det långsiktiga arbetet, med både utredningen och utvecklandet av statistiken, som jag hoppas skall göra det möjligt för oss här i riksdagen att under mandatperioden göra mer för kvinnors löneoch arbetsutveckling.
Fru talman! Jämställdhetsministern och jag delar uppfattningen att vi måste få ordning på vår ekonomi. Det som händer med kvinnorna på arbetsmarknaden och framför allt inom den offentliga sektorn är en så stor strukturell kris att den är väl jämförbar både med vad som hänt inom gruvindustrin och med den varvskris som vi haft i Sverige tidigare. Det är därför vi måste gå vidare och diskutera vilka planer vi kan ha. Vi vet redan i dag att kvinnor tjänar mindre inom alla arbetsmarknadens områden i Sverige. Vi behöver inte utreda den saken mer, utan nu kan vi gå från ord till handling. Det är därför jag är så oroad över att vi egentligen inte gör tillräckligt mycket för kvinnors arbetsmarknad. Jag skulle vilja se mer av det, t.ex. i den proposition som kommer, att man där nu tar ett första steg.
Fru talman! Jag delar den oro som Inger Segelström ger uttryck för. Jag vill understryka det. Men om man säger att "vi" måste göra mer, måste man också vara på det klara med - och det vet jag att Inger Segelström är - att "vi" i det här fallet inte bara kan vara regeringen, utan att det också handlar oerhört mycket om hur parterna kommer att hantera frågorna om t.ex. deltidsarbetet eller om löneutvecklingen och om i vilken mån arbetsrätten kommer att göra det möjligt för kvinnor att växa i de arbetsuppgifter de har. Det jag menar med en gemensam strategi är att vi som politiker måste bestämma oss för vilka metoder som är mest framgångsrika för just oss vad gäller att t.ex. bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. I den strategin måste också andra, t.ex. parterna, ta ett betydligt större ansvar än hittills för kvinnors rättigheter.
Fru talman! Kan då de lågavlönade kvinnorna räkna med att jämställdhetsministern tar upp frågan om den ofrivilliga deltiden och föreslår att parterna jobbar för att kvinnorna fortsättningsvis skall få heltidstjänster?
Fru talman! Ja, det har jämställdhetsministern redan gjort, eftersom det första uppdrag som Arbetsrättskommissionen har fått är att ta fram ett förslag till avtal om det ofrivilliga deltidsarbetet. I annat fall är vi beredda att överväga lagstiftning.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig om utredningsarbetet rörande antipersonella minor, även kallade truppminor, nu är slutfört och om Sverige i så fall snarast kan avveckla sådana minor inom det svenska försvaret. Försvarsmakten i uppdrag att i föreslagna försvarsmaktsstrukturer särskilt redovisa behovet av truppminor samt de taktiska, operativa, organisatoriska, ekonomiska och andra konsekvenser som ett utnyttjande av andra försvarsalternativ än truppminor i krigsorganisationen skulle innebära. Av redovisningen skall också framgå nuvarande innehav av olika typer av truppminor inklusive bl.a. Vidare skall framgå Försvarsmaktens planerade nyanskaffning av olika typer av minor avseende bl.a. antal, tider och kostnader. Uppdraget skall redovisas i anslutning till den redovisning som skall ske under våren 1996 inför nästa försvarsbeslut. Svaret på Eva Zetterbergs fråga är således att utredningen om det svenska försvarets behov av truppminor och om konsekvenserna av ett avskaffande av sådana minor ännu inte är färdig.
Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på frågan. Jag vill inleda med att konstatera att vi nyligen avslutat översynskonferensen vad gäller särskilt inhumana vapen. Minor anses där vara ett av de allra värsta vapen som världen förfogar över. Sverige har, enligt min uppfattning, agerat mycket väl och mycket engagerat i denna fråga. Men ett problem med Sveriges agerande är ju att vi själva fortfarande förfogar över truppminor inom det svenska försvaret. Av det svar jag fått av försvarsministern framgår inte att det kan finnas en bristande trovärdighet i Sveriges agerande i internationella sammanhang när vi kräver exportförbud och driver på internationellt för att totalt avskaffa minor samtidigt som vi har dem kvar inom vårt svenska försvar. Jag vill åberopa vad den svenska regeringens representant i Wien, Jan Eliasson, framhöll. I sitt tal i Wien den 26 september framhöll han att det nu är dags att gå från allmänna moraliska ställningstaganden och moraliska fördömanden till att stärka bindande legala normer. Vi måste gå vidare på den grunden och se till att målet är att avskaffa minor totalt. Då menar jag att det är en lång och utdragen behandling av denna fråga att först våren 1996 kunna komma fram till ett svar på denna utredning.
Fru talman! Jag delar Eva Zetterbergs avsky mot truppminor. Målet för Sverige är ett globalt förbud mot antipersonella minor. Sverige har lagt ett förslag om ett sådant förbud och arbetar aktivt med att driva förslaget vid den översynskonferens som just nu pågår i Wien. Konferensen avslutas på fredag. Först därefter går det att uttala sig om vad de internationella överläggningarna har lett fram till. Om det blir en internationell överenskommelse om totalförbud mot antipersonella minor kommer självfallet inte några sådana minor längre att användas av det svenska försvaret. Det är just för att utreda konsekvenserna av ett sådant förbud som regeringen har gett försvarsmakten det utredningsuppdrag som jag redovisade i mitt svar. Jag vill tillägga följande fakta som ofta glöms bort i debatten i Sverige. Sverige tillverkar inga antipersonella minor. Vi exporterar inga sådana minor. Vi avser inte att inköpa några för att förnya våra lager. Vi har minor endast av en anledning, nämligen att försvara landet, vår frihet, vår befolkning och våra barn. Vi avser inte att använda våra minor utanför vårt lands gränser. Vi har minorna enbart för att skydda oss mot angripare.
Fru talman! Försvarsministern, jag inser mycket väl att det är stor skillnad på Sveriges sätt att handha minor jämfört med andra länder som aktivt har använt dem i angreppskrig. Men detta innehav minskar likafullt Sveriges trovärdighet internationellt. Det finns andra länder som har gått före på detta område. Vi har Belgien som har fattat ett sådant beslut och, överraskande nog, Frankrike som i samband med översynskonferensen har talat om sin avsikt att totalt eliminera minor inom det franska försvaret. Jag menar att detta allvarligt skadar förtroendet för Sverige internationellt. Det hade varit mycket lämpligt att ta ett sådant beslut från svensk sida i samband med översynskonferensen, inte som ett resultat av denna utan på eget initiativ för att gå före, eller åtminstone följa efter de länder som har påbörjat den här processen.

Fru talman! Carl G Nilsson har, med hänvisning till ett uttalande om priset på handelsgödsel, frågat mig om jag är beredd att undersöka vilka effekter som höjda priser på insatsvaror har på den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft samt på konsumentpriserna på livsmedel. Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen i december 1994 att höja miljöavgifterna på handelsgödsel. Bakgrunden till detta var en ökad användning av handelsgödsel. Jag vill erinra om att riksdagen har begärt att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag rörande resurshushållande konventionellt jordbruk. Jag utgår ifrån att frågan om miljöavgifternas utformning kommer att prövas i detta sammanhang. I det fall det blir aktuellt med ytterligare avgiftshöjningar ser jag det som naturligt att de föregås av en analys av effekterna av en sådan höjning.
Fru talman! Tack för svaret. Skälet till min fråga var att miljöministern i en intervju i Skåne den 11 september uttalade att hon kunde tänka sig att medverka till en höjning av priserna. Jag beklagar att höjningen i december 1994 blev av. Jag beklagar det därför att det finns ett direkt samband mellan priset på handelsgödsel och andra insatsmedel å ena sidan och priset på livsmedel å den andra. Jag tror att vi har Europas högsta priser på detta i det svenska lantbruket. Jordbruksministern säger att det har blivit en ökad användning. Det skedde ett ökat inköp av handelsgödsel i slutet av 1994. Det berodde på att det var aviserat en höjning av priserna framöver. Det var alltså inte frågan om en ökad användning, utan ett ökat inköp av gödsel. Jag tycker att det är oroande att jordbruksministern antyder att det kan bli ytterligare höjningar av skatten på handelsgödsel. Därmed finns det en risk för att vi får en fortsatt höjning eller en utebliven minskning av livsmedelspriserna. Den successiva minskning av livsmedelspriserna som kom till stånd under den förra regeringen bröts ju bl.a. på grund av att skatten på insatsmedlen höjdes. Jag skulle vilja sluta med att fråga om jag skall tyda svaret så att jordbruksministern kan tänka sig att vara med om ytterligare höjningar av det som redan nu är Europas högsta priser på handelsgödsel.
Fru talman! Låt mig först klara ut vad miljöministern har sagt och inte sagt. Hon har inte föreslagit en särskild regional avgift för Skåne. Detta kom upp i samband med en presskonferens när hon diskuterade regionala avgifter på trafiken. När en journalist föreslog att man skulle kunna göra motsvarande på jordbruket svarade hon litet skämtsamt: Ja, det kanske vore en idé. Det var alltså ingen djupare tanke från hennes sida. Det är inte aktuellt, vare sig från hennes sida eller min, att föreslå några regionala avgifter på insatsvaror. Låt mig sedan säga att det är väl känt att socialdemokraterna under hela tiden i opposition drev frågan om att bibehålla den högre nivån på avgifterna på både handelsgödsel och kemikalier. Carl G Nilsson försöker nu få det att framstå som om anledningen till de uteblivna prissänkningarna skulle vara att vi har höjt priset på handelsgödsel. Det är nog inte så enkelt. De höga matpriserna i Sverige har andra och mer mångfasetterade förklaringar. De har bl.a. med den låga kronkursen, och därmed den uteblivna importen, att göra. Jag tror att man får vara litet mer analytisk innan man säger så som Carl G Nilsson har gjort. Carl G Nilsson skall inte tyda svaret så att jag i dag är beredd att förorda en ytterligare höjning. Det är jag alltså inte.
Fru talman! Det sista tackar jag för å jordbruksnäringens vägnar. Det är naturligtvis självklart att en höjning av priset på något av insatsmedlen för jordbruket har ett samband med livsmedelspriserna. Vi har Europas högsta skatter på insatsmedel. Det gäller handelsgödsel, dieselolja, bekämpningsmedel osv. Sammantaget innebär detta naturligtvis en mycket stor svårighet att få till stånd den sänkning av livsmedelspriserna som är så nödvändig.
Fru talman! Jag vill erinra om att EU medlemskapet medför en ökad intäkt för jordbruksnäringen som helhet på i genomsnitt 11 %. Det varierar i olika delar av landet och mellan olika produktionsgrenar. Sockerbetsodlingen drog den största vinstlotten, och svinproduktionen förlorade på det hela. Jag håller med om att vi har både höga avgifter och strängare regler i övrigt för vårt jordbruk. Detta har vi genomfört gemensamt, jordbruket och staten. Jag tror att det kommer att utgöra en värdefull konkurrensfördel. Det har vi redan sett när det gäller export av svensk mat. Den har ökat med 30 % under det första halvåret. Det tycker jag är mycket glädjande. Jag är övertygad om att till detta bidrar att vi har ren miljö och relativt giftfria produkter.
Fru talman! Det är riktigt att jordbruket har fått en förbättring av sin konkurrenskraft i förhållande till hur det var före medlemskapet. Men låt mig erinra om att den förbättringen skedde från en mycket låg nivå där svenskt jordbruk hade en mycket dålig konkurrenskraft. Ett av skälen till att vi från vårt håll verkade så ivrigt för ett medlemskap var just att svenskt jordbruk skulle få en så lika konkurrenskraft som möjligt gentemot det övriga europeiska jordbruket. Jag vill upprepa att jag beklagar att det på en del områden är en mycket ojämlik konkurrenssituation. Det gäller just ett sådant område som skatt på insatsmedel.

Fru talman! Lennart Brunander har frågat mig om regeringen är beredd att utforma ett förslag till mjölkpension för att frigöra mjölkkvot. Jag håller med Lennart Brunander när han i sin fråga konstaterar att Sveriges landskvot är för liten i förhållande till den produktionsförmåga som i dag finns hos landets mjölkproducenter. Det är alltid problematiskt att införa ett system som är produktionsbegränsande. Landskvoten är en begränsning. Om svenska mjölkproducenter producerar mer än 3 303 miljoner kg måste en tilläggsavgift betalas till EU. Det finns en möjlighet till omfördelning av mjölkkvoter inom mjölkkvotssystemet. Omfördelning sker via de köp och säljtillfällen som Statens jordbruksverk kommer att administrera. Mjölkproducenter som har fått mjölkkvot kan sälja hela eller delar av kvoten medan de som vill producera mer än den kvot de innehar kan köpa sig en större kvantitet. Jordbruksverket har fastställt att för nästa köp och säljtillfälle är priset 1,50 kr/kg mjölk. Det finns möjlighet att prioritera vissa köpare framför andra vid dessa köpoch säljtillfällen. Jag anser att det kan vara rimligt att under det första köp och säljtillfället ha en viss prioritering av utökare och nystartare. Dessa köp och säljtillfällen är alltså en åtgärd som avser att lösa de problem som Lennart Brunander pekar på. Innan vi har sett effekterna av köp och säljtillfällen är det enligt min mening för tidigt att börja diskutera ytterligare åtgärder. Av vad jag nu har sagt framgår att regeringen inte har för avsikt att utforma ett förslag till mjölkpension.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Eftersom det är negativt kan jag inte säga att jag är nöjd. Mjölkkvoter och fördelning av mjölkkvoter har blivit ett ganska stort bekymmer. Dels har det dragit ut på tiden, dels har det inneburit att många får betydligt mindre kvot än vad de måste ha för att bedriva en mjölkproduktion på något så när rimliga ekonomiska villkor. Jag var ute och talade med en del mjölkbönder häromdagen. Det var en som redovisade att han har haft 30 kor och i dag byggt ut till 60 kor. Nu när han får ett slutligt besked får han kvot för 31 kor. Han har inte en möjlighet att klara det. Detta är inte ett unikt exempel. Det är litet grand på det sättet. Orsaken till att det blivit så är naturligtvis att kvoten är för liten. Men det beror också på att när man drar ut på fördelningen på det här sättet blir en del av den produktion som annars skulle ha försvunnit kvar. Hade vi fått ett köp och säljtillfälle redan i våras skulle det förmodligen ha kunnat lösts på ett bättre sätt. Regeringen är inte oskyldig till att det har dragit ut på tiden. Beslutet fattades i höstas och borde rimligtvis ha prioriterats på ett sådant sätt att en slutlig fördelning av kvoterna kunnat ske under våren. Det skulle därför vara bra om regeringen och jordbruksministern kunde medverka till att göra något som kunde lösa problemet. Det förslag som jag har om en mjölkpension skulle kunna vara en sådan möjlighet. Vi har en hel del äldre brukare som säkert är på väg att sluta. Vi har också de som måste göra miljöinvesteringar för att kunna fortsätta. Också de skulle kunna ta en mjölkpension. På det sättet får vi loss kvoter som kunde fördelas till dem som behöver de kvoterna för sin utbyggnad. Det skulle vara rimligt, jordbruksministern, att pröva ett sådant system.
Fru talman! Jag tycker inte att det är ett dugg rimligt att pröva ett sådant system. De äldre jordbrukare som uppfyller kraven att få mjölkkvot och vill sluta kan den 1 april nästa år lägga ner sin produktion och få betalt för sin kvot. Att dessa grupper dessutom skulle få en av staten finansierad pension tror jag skulle vara litet väl stickande i ögonen på alla de andra medborgare i detta land som i den ekonomiska situation vi befinner oss i får se att deras tillgångar och deras inkomster minskar. Jag vill betona att regeringen och LRF har träffat en uppgörelse som innebär att ingen bonde behöver vara rätt att producera för mycket under det första kvotåret. Vi har en gemensam finansiering om den totala mängden mjölk skulle bli högre än den tilldelade landskvoten på 3,3 miljoner ton. Jag vill också tala om att ca 30 personer på Jordbruksverket har arbetat med kvotfördelningen under ett halvår. Det tar tid när man går in i ett nytt system som är helt främmande för Sverige. Dessutom har Varje en av dem måste få en individuell behandling. Det är klart att sådant tar tid. Det kräver rättssäkerheten.
Fru talman! Det är självklart att det tar tid. Att många skulle överklaga var något som vi diskuterade redan i höstas när beslutet fattades. Med de regler som sattes kunde man förutsätta att många skulle överklaga, eftersom reglerna blev sådana att nästan alla förlorade på det. Det var inte rimligt att det skulle bli på det sättet. Mjölkpension är inte något unikt. Vi försöker lösa föryngringsproblematiken på ett sådant sätt i många andra sammanhanget. Inom försvaret har man förtida pension för att man skall få in yngre arbetskraft. Det genomför man också inom polisen och inom andra näringar. Där går staten in och tar ett ansvar för detta. Eftersom staten har ett ansvar för att kvotsystemet skall fungera, och fungera på ett bra sätt, tycker jag att man skulle kunna införa det i det här läget. Precis som jordbruksministern sade i debatten om den förra frågan går det rätt bra att sälja svenska produkter ute på europamarknaden. Då kanske det vore rimligt att komplettera med att söka en högre kvot.
Fru talman! Jag tror att det är litet fel att dra in försvaret och polisen i den här debatten. De som slutar i försvaret har ingen "försvarskvot" som de kan sälja när de avgår, och polisen har igen "banditkvot", eller vad man nu skulle kalla det för. Men bönderna får sin mjölkkvot. Den har ett värde, och den kan de sälja. Därmed får de en garanti för sin ålderdom. Det är därvidlag en väldig skillnad mellan jordbrukare och andra grupper i samhället. Det är ganska orimligt att de dessutom skulle få något slags extra pension. Jag vill också påpeka att det var den borgerliga regeringen som förhandlade och som godkände kvoten på 3,3 miljoner ton. Det var också den borgerliga regeringen som genom något dubbeltydiga budskap förmådde en del jordbrukare att utöka sin produktion efter det att förhandlingarna var avslutade. Det är det som ställer till problem. När förhandlingarna pågick var produktionen mindre än den framförhandlade kvoten. Sedan har produktionen växt. Det är det som gör att vi i dag måste reducera.
Fru talman! Det är riktigt att det var den borgerliga regeringen som förhandlade fram kvoten. Men Margareta Winberg vet precis lika bra som jag att den ville gå till Bryssel med ett betydligt högre bud än vad den slutligen gjorde. Socialdemokraterna gick in och förhandlade med den dåvarande regeringen för att sänka kvotkravet gentemot Bryssel, vilket jag tycker var helt fel. Vi behövde ha en enighet från Sveriges sida i förhandlingarna, och då blev det som det blev. Det blev ett lägre krav från svensk sida och ett lägre resultat. Utökningen av produktionen är något som bönderna har beslutat om själva utifrån de förutsättningar som har funnits. Jag är medveten om att alla inte kan få exakt vad de vill ha. Men det borde vara rimligt att lösa det på ett bättre sätt inom ramen för den kvot som finns. Då skulle förslaget om mjölkpensioner kunna vara något, inte minst för dem som måste göra miljöinvesteringar för att klara sig.
Fru talman! Lennart Brunander sade avslutningsvis att de skulle kunna klara sig på ett bättre sätt. Jag har sagt att för att få en mjölkkvot skall de följa lagen, dvs. fullgöra de miljöåtaganden som vi har kommit överens om i den här riksdagen. På samma vis säger jag att det väl vore fel att på någon annan väg kompensera dem som inte följer lagen. Det vore lika illa som att ge dem en mjölkkvot. Jag tycker att vi kan sluta prata om det. Det är inte aktuellt med ytterligare sådana åtgärder.
Fru talman! Den här kopplingen mellan kvoter och miljökrav har vi gjort här i Sverige. Det är inte någonting som följer med EU-reglerna, och därför kan vi hantera det här på ett något annat sätt. Nu har den process som regeringen har gjort dragit ut på tiden. Det kommer att dröja ganska länge innan några kvoter blir fria. Det skulle vara ett värde i sig om kvoterna släpptes tidigare så att man skulle kunna få mjölkpension. Det skulle kunna vara ett led i det här systemet.

Fru talman! Dan Ericsson har frågat mig om jag är beredd att inom ramanslaget för kalkningsverksamheten göra regionala omfördelningar så att exempelvis Kalkningsanslaget disponeras av Naturvårdsverket. Det innebär att Naturvårdsverket efter ansökan fördelar tillgängliga resurser till länsstyrelserna. För innevarande budgetår har Naturvårdsverket, för de första sex månaderna, fördelat 67 av de totalt 210 miljoner kronor som finns upptagna i statsbudgeten. Som bas för fördelningen finns en preliminär plan för hela budgetåret. Systemet innebär att det finns utrymme för omfördelningar under budgetåret. Jag förutsätter därför att Naturvårdsverket beaktar situationen i Östergötlands län när de återstående medlen för budgetåret skall fördelas.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att regeringen i januari lade fram en miljöbudget som innebär försvagningar av försvaret av miljön. Det gäller bl.a. minskade kalkningsinsatser. Vi har diskuterat det här ärendet några gånger under vårriksdagen. Vid ett tillfälle, den 2 maj, sade miljöministern: "Vi räknar med att vi klarar omkalkningen." Vid ett annat tillfälle, den 8 juni, sade Socialdemokraternas företrädare i debatten: "För 1996 kommer det att finnas mycket mer pengar än vad som tidigare funnits till kalkning av sjöar." Detta är direkt felaktigt. Jag har svart på vitt från länsstyrelsen i Östergötland om vad som nu händer med kalkningsverksamheten, och jag skall ta ett par exempel. Ca 30 sjöar kan inte åtgärdas i höst, trots att merparten av dem inte har kalkats sedan mitten av 80-talet. Kort sagt: sjöarna blir nu surare. En tredjedel av de planerade omkalkningarna hösten 1996 kan inte genomföras. Miljöministern har tidigare sagt att hon räknar med att omkalkningen skall klaras. Skall man se frågesvarets sista del på det sättet att Naturvårdsverket enligt miljöministerns mening skall tillse att omkalkningsverksamheten, i det här fallet i Östergötland, inte riskeras? I så fall är det ett mycket bra besked, inte minst för de östgötska sjöar som annars riskerar att bli surare. Ett förtydligande på den här punkten är angeläget för dem som arbetar med den här verksamheten ute på fältet. Jag hoppas nu att Anna Lindh kan ta tillfället att verkligen göra ett förtydligande. Omkalkningen skall väl fortsätta?
Fru talman! Jag tror att det viktigaste vi kan göra, vilket jag också har sagt till Dan Ericsson tidigare i debatten, är att se till att vi tar bort orsakerna till försurningen. Det gäller att se till att utsläppen både i Vi måste också se till att vi har ett så bra system som möjligt. Tidigare har vi haft stora reservationer. Vi har haft ett system där kostnaderna har ökat alltför mycket utan att verksamheten har ökat. Det innebär också att det finns anledning att se över det system vi har haft. På det området pågår en utredning. I Östergötland, som exempel, har man begärt att få 1 430 000 kronor för detta budgetår. Vad jag har förstått ger den preliminära fördelningen 1 287 000 kronor, dvs. 143 000 kr mindre. Jag har svårt att förstå att 143 000 kr mindre eller 10 % skulle innebära att man fick ställa in 30 % av verksamheten.
Fru talman! Det är möjligt att miljöministern har svårt att förstå det här, men detta är verkligheten ute på fältet. Minskningen av resurserna innebär de facto att man inte kan omkalka och att sjöarna blir surare. Det handlar faktiskt om pengar. Regeringen har dragit ner på det här anslaget, och då får vi dessa effekter. Det var detta jag varnade för i våras. Nu har jag svart på vitt på att det faktiskt blir verklighet - om inte miljöministern vill leva upp till vad hon sade i kammaren i våras. Hon sade att hon räknar med att klara omkalkningen. Hon gav ett mycket tydligt besked. Varför inte stå fast vid detta nu och vara mycket tydlig i den här frågedebatten? Alla de som är engagerade i den här verksamheten och som jobbar hårt med detta i kommunerna, länsstyrelserna och ute på fältet skulle då få veta för sin planerings skull att de kan få fortsätta med det här. De skulle ha säkerheten att det som miljöministern sade i våras gäller - omkalkningen skall fortsätta. Det är det beskedet jag faktiskt väntar på.
Fru talman! Jag tycker fortfarande att Östergötland borde klara det här. Det är alltså 143 000 kr som saknas enligt den preliminära fördelningen. Det kan inte innebära att man måste ställa in en tredjedel av verksamheten.
Fru talman! Jag skulle då vilja föreslå att Anna Lindh faktiskt tar till sig vad som händer i Östergötland och kanske gör ett besök på ort och ställe för att se vad det här innebär i realiteten. 143 000 kr, som miljöministern säger, låter kanske inte så mycket. I sammanhanget - det är stor omfattning på den här verksamheten - är det stora pengar. Jag drog ett par exempel på vad det här innebär, men det finns flera exempel på verksamhet som drabbas till följd av de minskade anslagen. Miljöministern sade också att det viktigaste är att angripa orsakerna och att vi har ett bra system. Det är självklart, och det håller jag också med om. Medan vi väntar på att miljön skall förbättras så att vi inte får de här tunga utsläppen måste vi har kvar det uppehållande försvaret. I annat fall dör sjöarna. Jag hoppas att miljöministern inte vill bidra till detta. I så fall kommer hon att gå till historien som försurningsminister, och det önskar jag faktiskt inte miljöministern.

Fru talman! Lena Klevenås har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att samordna miljöinsatserna till öst så att den mest miljövänliga teknik som finns på VA och jordbruksområdet används i kampen mot gränsöverskridande vattenföroreningar vad avser Östersjön. Jag börjar med VA-området. Biståndet i dag bygger på investeringar i traditionella avloppsreningssystem. För de baltiska länderna har det ändå inneburit en väsentlig förbättring för miljön. Hittills har det inte funnits utvecklade nya VA-system som kan användas i dessa sammanhang. Jag är dock medveten om den utveckling som pågår för att få fram nya VA-system. Av den anledningen har jag också inbjudit till en hearing den 6 november om VA-system för en hållbar utveckling. Diskussionen på hearingen kommer att fokuseras kring tre frågeställningar; miljöeffekter av nuvarande system, ny VA-teknik samt hinder och styrmedel för ny VA-teknik. Jag anser att när det finns utvecklade alternativ till dagens VA-system så bör sådana system också kunna användas i biståndssammanhang. Vad gäller miljöinsatser till öst på jordbruksområdet så finns ett program framtaget med målet att minska läckaget av växtnäring från jordbruket såväl i Östersjön som till lokala yt och grundvattentäkter. Programmet omfattar demonstrationsprojekt, utbildning och rådgivning inom jordbruksområdet i syfte att sprida kunskaper om miljöanpassad jordbruksteknik, djurhållning och växtodling. Biståndet är med andra ord inriktat på att få fram ett mer miljövänligt jordbruk i öst.
Fru talman! Östersjöns vatten är kraftigt övergött och förorenat. Det finns en kartläggning av över hundra, tror jag, "hot spots" som man skall kunna åtgärda. Det skulle ta 20 år och kosta 150 miljarder. Det är ett mycket stort problem. Min fråga gäller inte dessa "hot spots". Min fråga gäller hur vi skall kunna förebygga att vi inte bygger in nya miljöproblem. Jag tycker att VA-systemen och jordbruket utgör sådana områden där vi måste vara mycket förutseende. De områdena hänger ihop och bygger på kretsloppet mellan stad och land, som inte fungerar i Sverige. Vi börjar dock inse att vi måste förändra det. Vi måste ha en helhetssyn. Kväve som ämne och som förorening är gödande. Det förstör sjön, men det behövs för att göda jordarna. Kväve finns i urinen. Om vi nu inför uppbyggandet av Östersjöländerna - de baltiska länderna - och i det bistånd vi ger till dem kan påverka så att man inte bygger in det systemfel som vi har i Sverige med den gamla typen av vattentoaletter skulle vi kunna slå två flugor i en smäll. Vi skulle kunna använda kvävet från urinen till att göda åkrarna, och åkrarna skulle kunna behålla sin goda kvalitet vad avser mikrobiologin. Maskar finns kvar, och aktiviteten finns där. Om vi i stället bygger in detta felaktiga system måste vi bygga dyra reningsanläggningar där det går åt mycket elenergi för att man skall få bort kvävet. Det är dessutom väldigt svårt att göra det. Vi får fel sak på fel plats. Därför tycker jag att detta är så angeläget. Jag vill verkligen understryka att vi från svensk sida borde ta flera initiativ på området och samordna insatserna så att vi inte bygger in nya miljöproblem.
Fru talman! Jag kan hålla med Lena Klevenås om att VA-frågorna är väldigt viktiga. Det blir dock problem om man försöker ställa krav på biståndsländerna och introducera teknik som man själv inte ens har prövat. Det var oerhört akut att sätta in insatser i Baltikum. För att hitta en bra teknik valde vi att använda den traditionella tekniken. Vi kommer nu att försöka se över vilka möjligheter vi har att utveckla alternativ och bättre teknik i Sverige. Vi har bl.a. givit den utredning som tittar på VA-frågorna i uppdrag att försöka hitta ett system som tillåter mera lokala lösningar för att man just inte skall behöva ha samma system i hela Sverige utan kunna använda olika system utifrån lokala förutsättningar. På det sättet räknar jag också med att vi får fram flera system som i ett senare skede också kan användas vid våra biståndsinsatser. Jag räknar också med att hearingen i höst kommer att göra en hel del för att skynda på arbetet när det gäller VA-systemen. Biståndsinsatserna riktas, som jag sade, mycket mot jordbruket och mot VA-systemen. I framtiden kan vi kanske hitta ett sätt att få ihop dessa system, precis som Lena Klevenås antydde.
Fru talman! Jag förstår att det kan vara svårt att ställa krav, men samtidigt är jag orolig för att vi för över en teknik som är föråldrad. Vi bör ha bästa miljöteknik på biståndsområdet. Det är oerhört viktigt för att inte förvärra situationen vad gäller vattnet i Östersjön. Den traditionella tekniken ser kanske bra ut. Man imponeras kanske på något sätt av att den verkar tilltalande inne i husen. Men vi måste naturligtvis också själva ändå snabbt komma över till den nya tekniken, och också försöka se till att det blir den som är spjutspetstekniken på området och att det är den vi förmedlar som bistånd. Jag tycker självfallet att det är väldigt bra om man kan hitta lokala lösningar. Hearingen kommer säkert att vara till stor nytta. Jag har hört att t.ex. Estland har begärt bistånd för ekologiskt jordbruk, men att man inte fick det från Sverige. Jag kan inte riktigt gå i god för detta, för jag har inte kontrollerat uppgiften. Men det är allvarligt om vi från Sverige inte stöder det som vi börjar inse att vi själva måste ställa om till.
Fru talman! Den sista frågan känner jag inte till. Även om Lena Klevenås anser att VA-tekniken är föråldrad har den betytt oerhört mycket för att hjälpa de baltiska länderna. De program som Sverige har varit involverat i när det gäller rening av "hot spots", men också andra reningsanläggningar i Baltikum, och hjälpen med VA-systemen har betytt oerhört mycket i Baltikum. Därför tror jag att det har varit av stort värde, även om man i framtiden kanske kommer att hitta ännu bättre system. Att avstå från den sortens hjälp i ett akut läge, i avvaktan på att hitta en bättre teknik, tror jag hade varit mycket allvarligt för Östersjön.
Fru talman! Jag menar inte att man skulle ha avstått från att bygga enstaka reningsanläggningar enligt det gamla systemet. Självfallet måste man också göra det. Men det är så viktigt att komma över till de nya miljövänliga systemen, bl.a. beroende på att det gamla sättet att rena kväve är väldigt kostsamt och drar väldigt mycket energi. De baltiska staterna har också svårt att få tillräckligt med elkraft, och det är stora problem med Ignalina. Det skulle vara väldigt tragiskt om vi bygger fast detta system som dels bygger på föråldrad teknik, dels är väldigt elintensivt. Jag önskar miljöministern god framgång och lycka med att försöka få en ändring till stånd såväl i Sverige som på andra sidan Östersjön.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka säkerhetsbedömningar regeringen avser att genomföra eller beställa och vilka säkerhetsåtgärder som kan avses vidtas eller krävas vid de svenska kärnkraftverken med anledning av förra veckans jordskalv i Halland. bör upprätta ett program som syftar till att varje svenskt kärnkraftsblock under sin tekniska livslängd om möjligt skall genomgå minst tre fullständiga säkerhetsgranskningar liknande den som föregår meddelandet om tillstånd att för första gången ta reaktoranläggningen i drift. Riksdagen godkände de i propositionen givna riktlinjerna. SKI har inom ramen för detta program och den återkommande säkerhetsredovisning som kärnkraftsföretagen ålagts fortlöpande analyserat och värderat riskbidragen från jordskalv i närheten av svenska kärnkraftverk. Arbetsläget har regelbundet redovisats till regeringen i SKI:s årliga rapporter om säkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken. Därav framgår bl.a. att reaktorerna och deras inneslutningar är konstruerade för att tåla mycket stora påfrestningar. SKI har därvid i sina analyser räknat med så starka jordbävningar att de skulle leda till katastrofala byggnadsskador och ett stort antal dödsoffer om de skulle drabba en svensk tätort. Jordskalv av den styrka som nu inträffade i Halland förutsätts i säkerhetsanalyserna kunna inträffa flera gånger under reaktorernas livstid. Arbete pågår dock för att ytterligare förstärka skyddet mot skador på reaktorerna från mycket stora jordbävningar, motsvarande 6 eller mer på Richterskalan. Det sker bl.a. genom att man vid byte av utrustning i reaktorerna ser till att ingående komponenter är dimensionerade för stora jordbävningslaster. Det har också varit fallet vid installationen av de s.k. haverifiltren, som varje svensk kärnkraftsreaktor har utrustats med. Mot denna bakgrund ser regeringen inte något behov av att genomföra några ytterligare analyser eller säkerhetsåtgärder med anledning av jordskalvet i
Fru talman! Jag tackar naturligtvis för svaret, som säkert är alldeles korrekt. Men vad jag var ute efter var den mer psykologiska och mänskliga hantering av en ny situation på kärnkraftsområdet. Utan jämförelser i övrigt kan man kanske likna situationen med det som hände i Harrisburg med Three Mile Island, där ett nytt fenomen fick det politiska samfundet att reagera. Jag tycker också att man kan dra en parellell till det som hände för drygt ett år sedan: strilproblemen i de svenska reaktorerna. SKI och SSI och alla kontrollmyndigheter har arbetat och förutsett en väldig massa saker, men så inträffar en händelse som ingen har tänkt på. Man får en ny signal. Någonting nytt har hänt. Kärnkraften beter sig annorlunda än vad som var förutsett. Nu har vi uppenbarligen en situation då det har hänt någonting som åtminstone inte jag riktigt hade tänkt mig - jag är övertygad om att rätt många svenskar inte heller hade tänkt sig det - dvs. en jordbävning i realiteten under ett svenskt kärnkraftverk. Jag förstår att socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamöter i Varberg börjar dra öronen åt sig när det gäller att medverka till förvar av radioaktivt avfall. Det är då man undrar om det ändå inte finns skäl att ta ett politiskt ansvar. Det kan vara så att SKI har tänkt igenom mycket. Det kan vara så att man har tänkt på de flesta saker, men nu händer det en grej. Nu får vi en jordbävning som visar att det inte är så säkert som folk i största allmänhet har tänkt sig. Finns det då inte skäl att politisk initiera en ny bedömning både av reaktorsäkerheten och kanske i all synnerhet av den säkerhet som hänger samman med förvaringen av det radioaktiva avfallet? Det är det jag vill fråga miljöministern.
Fru talman! Det är väl i och för sig ingen ny händelse. Det är väl ingen som har trott att Sverige skulle vara befriat från jordbävningar - speciellt inte jordbävningar av denna storlek. Tvärtom är bl.a. Ringhals utrustat för att under sin livstid klara flera jordbävningar av minst denna storlek. Man kan diskutera slutförvaringen. Vi kommer tillbaka till det i en fråga senare i dag. Olika alternativ utreds fortfarande. Man bör inte binda sig för något alternativ utan fortsätta att utveckla olika alternativ. När det gäller den energipolitiska delen av frågan - vad detta innebär för kärnkraftens framtid - har jag förstått att Lennart Daléus skall diskutera den med Jörgen Andersson om en liten stund.
Fru talman! Jag har respekt för det här svaret också, Men jag tycker att det återspeglar en, om än inte lättsinnig så kanske ändå, litet för lättsam attityd till det som har inträffat. Det kanske är riktigt att man har planerat för att det här skulle kunna inträffa, men jag har inte varit med om det tidigare i alla fall. Jag föreställer mig därmed att inte heller miljöministern har varit med om att det har inträffat en jordbävning under Ringhals. När det nu inträffat undrar jag om miljöministern inte har funnit något skäl till reaktion, särskilt som miljöministern har uttalat sig om andra delar av Ringhals i andra sammanhang och, såvitt jag förstår, tycker att det är självklart att Ringhals skall få tillstånd efter årsskiftet. Det beskedet ger miljöministern, såvitt jag förstår, på egen hand utan att ha konsulterat den regering som sedan skall fatta beslutet. Det må vara. Men den här attityden, att Ringhals inte är något bekymmer och inte särskilt bör granskas på nytt när en jordbävning har inträffat på nytt, förvånar mig faktiskt och oroar mig litet.
Fru talman! Det som jag i litet vänligare ordalag försökte säga till Lennart Daléus var ju egentligen att det faktum att Lennart Daléus inte har tänkt på det här innebär ju inte att de kärnkraftsansvariga inte har tänkt på det. De har ju faktiskt förutsett precis den här situationen och ställt säkerhetskravet utifrån precis den här situationen. Att Lennart Daléus inte har tänkt på detta innebär inte att inte de har tänkt på det, tack och lov. Det är viktigt att de har gjort det, och det har de gjort. Här handlar det väl snarare om den långsiktiga energipolitiska diskussionen, och den vet jag att Lennart Daléus skall föra med Jörgen Andersson om en liten stund. De fortsatta tillstånden i Ringhals förmodar jag att Centern, Socialdemokraterna och andra partier gemensamt skall diskutera vid ett senare tillfälle när Energikommissionen har lämnat sitt betänkande. Det är också det svar jag har gett på frågorna. Lennart Daléus och jag kan inte göra upp om Ringhals 2 samtidigt som Jörgen Andersson och Maria Leissner diskuterar Oskarshamn samtidigt som Ingvar Carlsson och Olof Johansson diskuterar Barsebäck.
Fru talman! Här öppnar det sig för oanade konversationspartner. Jag visste inte att alla dessa samtal pågick. Det är ju spännande inför framtiden. Att det, som miljöministern säger, inte kommer att fattas något beslut i den här frågan utan bara kommer att föras energipolitiska diskussioner är ett glädjande besked. Om de sedan sker med Maria Leissner eller med någon annan vill jag inte ha någon åsikt om. Men frågan om Ringhals och min kompetens att bedöma säkerhetsfrågorna, som miljöministern med viss rätt ironiserar över, är inte så enkel. Det var ju inte någon som hade tänkt på strilproblemen, inte heller bland de säkerhetskunniga i Kärnkraftsinspektionen. Man måste vara klar över att även kompetenta säkerhetstekniker faktiskt kan göra generella felbedömningar. Det är då det politiska ansvaret inträder att förnya säkerhetsbedömningarna och att inte tro på allting som kanske har tagits för säkert. Det är bara den lilla idén jag vill väcka hos miljöministern.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att genomföra tillståndsprövningen av reaktorn Oskarshamn 1. Lennart Daléus ställde den 16 augusti i år en liknande fråga till mig, vilken jag besvarade skriftligt den 22 augusti. Jag vill här i kammaren återupprepa en del av vad jag då svarade. I tillståndet bemyndigas delegationen för atomenergifrågor att meddela de ytterligare villkor för tillståndet som delegationen finner påkallade av säkerhetsskäl eller eljest ur allmän synpunkt. Det är sedan år 1974 Statens kärnkraftsinspektion, SKI, som är ansvarig myndighet inom kärnsäkerhetsområdet. Den 17 september 1992 beslutade SKI att inte tilllåta fortsatt drift av de fem äldsta kokvattenreaktorerna, däribland Oskarshamn 1, förrän tillfredsställande åtgärder vidtagits i nödkylsystemen vid dessa reaktorer. Beslutet grundades på resultaten från den analys som gjorts av ett tillbud i reaktorn Barsebäck 2 den SKI har också fortlöpande följt OKG AB:s arbete med övriga säkerhetsförbättringar vid reaktorn och därvid ställt ett antal krav på redovisningar och åtgärder. Den 7 juli 1995 lämnade OKG AB in en framställan om att få återstarta Oskarshamn 1, med tillhörande, samlad säkerhetsredovisning för genomförda åtgärder. Denna framställan behandlas för närvarande av SKI. Av vad jag nu sagt framgår att ett beslut beträffande fortsatt drift av reaktorn Oskarshamn 1 är en säkerhetsfråga som grundar sig på åtgärder beslutade av SKI. Det ankommer således på SKI att besluta om reaktorn skall få drivas vidare efter genomförda åtgärder. Om en tillståndshavare väljer att företa en investering som också innebär en förlängning av den tekniska livslängden för en reaktor måste han emellertid kalkylera med risken att verksamheten inte kan bedrivas under denna tid.
Fru talman! Jag tackar också för det här svaret som är litet allvarligare på sitt sätt. Jag tror inte att det som sägs på s. 2 i miljöministerns svar är alldeles korrekt, nämligen att det hela är en säkerhetsfråga som grundar sig på åtgärder beslutade av SKI, vilka framför allt hänger samman med strilproblemet. Om jag har förstått det rätt så har man i Oskarshamn investerat ohyggligt mycket pengar av andra skäl, bl.a. för att renovera reaktortankern och för att i realiteten, som man säger, bygga om hela reaktorn. Dessutom har man haft strilproblemet att brottas med. Det finns en parallell, fru talman, nämligen Ringhals 2 som för fem sex sju år sedan genomgick en ganska omfattande renovering med byte av ånggenerator. Då fattade den dåvarande miljö och energiministern Birgitta Dahl beslut om att tillståndspröva Ringhals 2. Det var inte bara investeringsbeslutet som företrädare för ägaren - staten - utan också själva tillståndsbeslutet. Finessen med det var att då kunde också regeringen sätta en ny parentes för den här reaktorns tillstånd. Man kunde alltså säga att vi kommer tillbaka om fem år, som det då var, för att pröva igen. Det är också vad som sker just nu när det gäller Om regeringen inte går in och tillståndsprövar Oskarshamn 1 avhänder sig regeringen denna gång - icke förra gången - möjligheten att sätta en tidsgräns för Oskarshamn 1. I dagens energipolitiska situation vore det litet olyckligt, milt uttryckt. Det finns alltså skäl för regeringen att gå in och göra en prövning. Renoveringen eller reparationen är mycket stor. Regeringen har möjlighet att gå in och göra den här prövningen, precis som man gjorde när det gällde Ringhals 2. Det blir då naturligtvis en fråga om man vill ta ett politiskt ansvar, som man gjorde när det gällde Ringhals 2, och medverka till att ta greppet på reaktorhanteringen vid Oskarshamn 1. Det är det min fråga gäller.
Fru talman! Vad det här egentligen handlar om, som jag också berörde i mitt förra svar som handlade om Ringhals, är att vi måste ha en gemensam svensk strategi för hur vi avvecklar kärnkraften. En sådan strategi måste vara ett resultat av ett samarbete mellan samtliga politiska partier efter Energikommissionens rapport. Då kan det finnas skäl att ändra en del av de regler som finns. Då finns det också skäl att diskutera var, när och hur avvecklingen skall börja. Ju fler partier som kommer att vara med i den diskussionen, desto bättre är det. Under den diskussionen kan vi inte föra parallella förhandlingar mellan olika personer från olika partier som samtidigt förhandlar och diskuterar om kärnkraftens framtid, utan både Oskarshamn, Ringhals och de andra kärnkraftverken bör ingå i en samlad diskussion om hur kärnkraften skall avvecklas.
Fru talman! Nu kommer frågan om förhandlandet upp igen. Det är något som jag inte riktigt känner igen, och jag förstår inte vad det har med den här frågan att göra, så det kan jag avstå från att diskutera. Nu säger miljöministern att vi behöver en samlad strategi efter Energikommissionens rapport. Jag delar den uppfattningen, sympatiserar med den och tycker att den är riktig. Men då måste jag ju tolka miljöministern så, att det innebär att något tillstånd från regeringen rimligen inte kan komma i fråga till vare sig Ringhals 2 eller Oskarshamn 1 förrän förhandlingarna och överläggningarna med alla partierna är klara och Energikommissionens rapport är behandlad samt diskuterad inom regeringen och med alla andra parter. Om det är så jag skall tolka miljöministern, är jag glad, nöjd och lycklig över svaret. Men skall jag tolka det så att miljöministern och regeringen tänker fatta beslut om Oskarshamn 1 och kanske Ringhals 2 eller låta Oskarshamn gå genom SKI och därigenom ställa oss inför ett fait accompli i den övriga diskussionen, då blir jag orolig.
Fru talman! Det handlar om att vi måste ha en viss tid för att föra de här diskussionerna. Lennart Daléus vill inte höra talas om förhandlingarna, men det är precis de som måste till. Sedan får varje parti se till att de representeras av dem som man vill i dessa energipolitiska förhandlingar. Jag upprepar att Lennart Daléus och jag inte kan stå här i talarstolen och ha förhandlingar samtidigt som andra skall förhandla om andra komponenter efter Energikommissionens arbete. Det kan nog krävas något längre tid än en månad för att föra de förhandlingarna i hamn. I realiteten är det bara en månad från det att Energikommissionen lämnar sitt betänkande och till dess Ringhals tillstånd går ut. Det är det som jag har antytt i mina intervjusvar om Ringhals.
Fru talman! Fortfarande avstår jag från att tala om detta som förhandlingar. Jag har ställt några förhållandevis enkla frågor, som i det här fallet gäller driften av Oskarshamn 1. Jag har svårt att se detta i det energipolitiska perspektiv som miljöministern vill föra in det i. Vad det handlar om är ju om regeringen denna gång skall meddela SKI - som man gjorde förra gången, för fem sex år sedan - att regeringen själv tänker göra säkerhetsprövningen och tillståndspröva, som med Ringhals 2. Om man inte meddelar det rullar ju beslutet genom SKI, och SKI saknar möjlighet att tidsbegränsa det som gällt ett tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet - det är en möjlighet som bara regeringen har. Om de besluten sedan är fattade och vi står i ett slutskede i några tänkta energipolitiska förhandlingar är loppet på något sätt kört.
Fru talman! Och jag vädjar till Lennart Daléus att inte hela tiden i den här diskussionen bryta ut enskilda reaktorer. Vi skall ta hela den energipolitiska diskussionen i ett sammanhang. Då hoppas jag att vi får ett bra resultat.
Fru talman! Nu blir jag lycklig. Det här innebär ju att jag inte kan tolka miljöministern på annat sätt än att besluten om Ringhals 2 och Oskarshamn 1 icke kommer att fattas utbrutna ur sitt energipolitiska sammanhang. Det kan inte innebära något annat än att frågan om tillstånd för båda de reaktorerna, inklusive den som nu ligger "bara" hos SKI, icke kommer att avgöras annat än i det sammanhållna energipolitiska beslut som följer på Energikommissionen. Detta besked gör mig glad, fru talman.

Fru talman! Eva Goës har frågat statsrådet Andersson om han avser att verka för att reaktorn Ringhals 2 inte får förnyat driftstillstånd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. gäller till utgången av år 1995. Vattenfall AB ansökte den 20 oktober 1994 om tillstånd till fortsatt drift av reaktorn. Ansökan lämnades till Statens kärnkraftinspektion , som med eget och andra berörda instansers yttrande den 31 augusti i år överlämnade ärendet till regeringen för avgörande. Till ärendet bifogade SKI med eget yttrande Vattenfall AB:s redovisning av den återkommande säkerhetsgranskning som föreskrivits av regeringen. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet, och jag är därför inte beredd att nu ytterligare kommentera frågan. Beträffande Eva Goës referens till förra veckans jordskalv i Halland vill jag hänvisa till det svar jag nyss lämnat till Lennart Daléus i denna fråga.
Fru talman! Tack för svaret! Jag vill bara säga att det nu är ett utmärkt tillfälle att starta kärnkraftsavvecklingen. Jag har hört den tidigare diskussionen, men jag har naturligtvis ställt frågan med anledning av jordskalvet och att Ringhals ser minst sagt ringrostigt ut. Jag har själv varit där och sett det på nära håll. Vi vet att det finns en sjukjournal som inte går av för hackor - den är skrämmande. Jag har här ett dokument på vad som har hänt under årens lopp. Vi vet att ventiler har stått öppna och att det har blåst omkring material, och det har funnits sprickor i tanklock. Ju mer man har lärt sig att undersöka, desto mera problem har man upptäckt. Dessutom kan nämnas ånggeneratorn och allt annat, där man har jobbat med "livsuppehållande långvård", som Ulla Lindström uttryckte det. Vi vet också att Ringhals är nr 278 bland världens alla reaktorer. Den första är alltså den bästa, och nr 278 kommer ju långt ner på listan. Nr 2, 3 och 4 har inte heller så goda meriter. Vi vet att Vattenfall äger Ringhals, dvs. att staten är ägare. Det vore därför ett lysande tillfälle att nu visa att vi verkligen kan statuera exempel. Jag kan förstå resonemanget om att vi skall diskutera hela energipolitiken i ett svep, men jag ser också att det är mycket som handlar om känslomässiga bindningar till kärnkraften, bl.a. från politiskt håll men även från fackligt håll. Vi vet hur skogsindustrin och andra inom fackföreningsrörelsen trycker på. Jörgen Andersson uttryckte i juli månad att en reaktor borde avvecklas under mandattiden. Jag tycker faktiskt att läget har ändrats något i och med jordskalvet. Jag tror inte att vi skulle säga att de var välkomna till Norrlandskusten för att etablera kärnkraftverk där, om vi visste att vi hade samma typ av jordskalvszon som finns i Varberg. Tvärtom borde man försöka agera snabbt och ta just Ringhals 2 ur drift, eftersom det är tal om att ge ett nytt tillstånd.
Fru talman! Jag kan försäkra Eva Goës att jag inte tillhör dem som har några känslomässiga bindningar till kärnkraften. Jag tillhör dem som vill se att kärnkraften avvecklas. Men jag tror att det bästa sättet att se till att kärnkraften avvecklas är att få till stånd en bred överenskommelse efter det att Energikommissionen har lämnat sitt betänkande. Jag är därför inte beredd att bryta ut några reaktorer i förväg.
Fru talman! Vi kan ju titta på vad man kan göra i stället. Det talas ofta om att det kostar att fortsätta driften av de gamla, föråldrade reaktorerna. Jag menar att vi här i Sverige måste inse att vi inte kan fortsätta. USA har långt tidigare tagit liknande reaktorer ur drift, trots att de skulle ha kunnat gå 15-20 år till. Men vi fortsätter att driva dem in absurdum. Jag blev därför förvånad när miljöministern gick ut och sade att man kunde tänka sig att fortsätta att ge tillstånd efter den 1 januari. Det är det som jag har hakat upp mig ganska mycket på. Jag tror också att miljöministern och jag är överens om att det viktigaste är att vi sparar energi och satsar på sol, vind och förnybara bränslen, och gärna inhemsk produktion.
Fru talman! Jag upprepar att det jag svarade var att jag anser att Ringhals också skall finnas med i den breda energipolitiska uppgörelsen, därför att det ger oss bästa möjligheten att nå ett bra resultat. Man kommer inte att klara att fatta de besluten på en månad, dvs. från det att Energikommissionen lägger fram sitt betänkande och till dess att Ringhals tillstånd går ut. Man måste alltså ge ett tidsbegränsat tillstånd för Ringhals - det är min personliga uppfattning, som jag har redovisat tidigare - för att få med Ringhals i den slutliga energipolitiska uppgörelsen. Men jag tror alltså inte att man klarar att fatta de besluten på en månad.
Fru talman! Jag tolkar då miljöministern så att man t.o.m. skulle kunna tänka sig att ge ett fortsatt driftstillstånd på t.ex. tre månader, för att kunna handlägga frågan. Är det möjligt?

Fru talman! Eva Goës har frågat mig om jag avser att verka för att gynna utvecklingen av nya slutförvaringsmetoder. Låt mig först upplysa om att den som har tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet är ansvarig för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara det använda kärnbränslet och kärnavfallet. Detta ansvar inkluderar också att teknisk kunskap, kompetens, utrustning och anläggningar finns tillgängliga i tillräcklig omfattning. Det inkluderar också en skyldighet att svara för alla de kostnader som avfallshanteringen för med sig. Härutöver skall tillståndshavaren svara för att en allsidig forsknings och utvecklingsverksamhet bedrivs som är knuten till avfallshanteringen. Dessutom skall denna upprätta ett allsidigt forsknings och utvecklingsprogram, som vart tredje år skall granskas och utvärderas av Statens kärnkraftinspektion och prövas av regeringen. I kravet på ett allsidigt program ingår också en redovisning och en uppföljning av alternativa hanterings och förvaringsmetoder som framkommer under den fortsatta forskningen på avfallsområdet, genom såväl den egna forskningen som utländsk forskning. Syftet med den ordning som jag beskrivit är att någon definitiv bindning till en viss bestämd hanterings eller förvaringsmetod inte skall ske förrän man fått tillräckliga kunskaper för att kunna överblicka och bedöma de säkerhets och strålskyddsproblem som kan föreligga. Detta innebär, att om det under det fortsatta forsknings och utvecklingsarbetet kommer fram bättre eller mera förfinade lösningar på avfallsproblemet skall dessa kunna väljas. Tanken är att det skall finnas ett ordentligt underlag baserat på vetenskaplig forskning den dagen regeringen skall ta ställning till ett slutförvar för använt kärnbränsle i landet. Det slutliga ställningstagandet måste baseras på ett allsidigt forsknings och utvecklingsarbete. Detta arbete är ännu inte slutfört. Det krävs ytterligare omfattande insatser. Under den tid som forskningsarbetet bedrivs bör inte regeringen eller riksdagen binda sig till någon viss förvaringsmetod. Det finns heller ingen anledning att föreskriva vare sig att det fortsatta forskningsarbetet skall koncentreras till KBS-3 metoden eller att denna metod skall avföras som lämplig förvaringsmetod. Det är i stället av väsentlig betydelse att forsknings och utvecklingsarbetet kan bedrivas utan låsningar i något avseende.
Fru talman! Jag tackar för det mycket noggranna svaret. Jag har naturligtvis reagerat därför att man från åker runt och talar om att man har löst avfallsproblemet. Man har också gjort förstudier fast man egentligen inte vet vad man söker efter, eftersom KBS-3 metoden inte är godkänd. Man har redan varit uppe i Storuman, där det har det hållits en folkomröstning, men folket har sagt nej. Man har fortsatt med Malå, och nu senast var Varberg på tapeten. Med anledning av jordskalvet tyckte jag att det var dags att ta upp den här frågan igen. Som det ser ut i dag har kärnkraftsindustrin genom SKB ett informationsmonopol. Platsundersökningarna har inte gått rätt till. Jag undrar vad man egentligen söker efter, eftersom KBS-3-metoden inte är godkänd. Man har inte ens en godtagbar plan för att göra förundersökningar. När man talar om att avfallet skall föras ned på 500 meters djup och att man skall använda en kapsel av stål och koppar, har man kritiserats enormt från universitet och myndigheter. Jag har här tre sidor där SKB har kritiserats när man har gått ut och redogjort för läget. Från SKB har man t.ex. sagt att "ett förvar anlagt djupt nere i svenskt urberg och med långtidsstabila tekniska barriärer med god marginal uppfyller de säkerhetskrav som myndigheterna föreslagit". SKI har då svarat: "SKB:s säkerhetsanalys visar inte alls att det är på det viset och vi vänder oss starkt emot att SKB redovisar sin säkerhetsanalys på detta sätt. Dessa frågor har inte ens behandlats i SKB:s säkerhetsanalys." Vidare tar man upp frågan om kapslarna, bentonitleran och säkerhet över huvud taget. Jag är glad om vi kommer underfund med att vi måste söka andra metoder, men egentligen är det kriminellt att "köra" en dag till, eftersom det inte finns någon godkänd metod. Vi vet att när bränslet har gått igenom kärnkraftverket har radioaktiviteten höjts tre miljoner gånger. Så det här är alltså ett livsfarligt avfall.
Fru talman! SKB ser på olika alternativ och ser också på vad som sker internationellt. Regeringen har varken godkänt eller underkänt den metod som SKB har tittat på när det gäller t.ex. Storuman. Regeringen avser inte heller att binda sig innan det finns ett ordentligt underlag. Det vi från regeringen hittills har gjort är bl.a. att vi har föreskrivit vad vi vill ha i fortsättningen. Då har vi sagt att vi vill ha flera jämförbara alternativ som kan jämföras samtidigt och att kommunerna skall ha rätt till egna pengar. Det är alltså inte fråga om ett informationsmonopol utan om att kommunerna har rätt till egna pengar när det gäller det här arbetet. Man får inte börja bygga på ett slutförvar utan att först begära tillstånd från regeringen. Men det finns gott om tid att fortsätta det här arbetet. Jag tror nog att man skall hinna ta fram alla alternativ, titta ordentligt på dem och utvärdera det som finns innan det är dags att lämna in en ansökan till regeringen.
Fru talman! Detta med att kommunerna skall få egna pengar var intressant att höra. Jag vet att det vid ett tidigare tillfälle har påpekats att kommunerna måste få det och att pengarna även skulle kunna användas till oberoende expertis. Det är detta som är viktigt för att man inte skall vara bunden med näbbar och klor till etablissemanget utan att man kan anlita oberoende expertis. Men miljöministern och jag vet ju mycket väl att man nu har hållit på i 35-40 år för att försöka att hitta en lösning på avfallsproblemet. Nu senast var jag i Murmansk där man nästan förnekar att man har problem medan man har så att säga små flytande Tjernobyl. Man låter kärnavfallet hanteras på pråmar och fartyg osv. Detta är ju livsfarligt för alla på den här planeten. Som situationen är kan avfallet läcka till både luft och vatten. Eftersom det inte finns någon metod borde man stoppa kärnkraften helt och hållet. Sedan skulle förvaringen ske vid kärnkraftverken, i bassängerna som finns där och i centrala lagret för använt bränsle, därför att det ju inte finns någon erkänd metod.

Fru talman! Marie Wilén har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förslaget om att överflytta medel från EU:s jordbruksbudget till LIFE skall bli en del av arbetet i den svenska kommittén för utarbetande av en svensk strategi för förändringen av CAP. LIFE är en miljöfond som har som mål att bidra till utvecklingen och genomförandet av EU:s miljöpolitik. För närvarande förhandlas ett kommissionsförslag till ny förordning som skall gälla under fem år, 450 eller 600 miljoner ecu. Sverige har förordat det högre beloppet. Det fanns emellertid i ministerrådet en blockerande minoritet mot att höja beloppet. Det beslutades dock att frågan skulle diskuteras igen 36 miljarder ecu, dvs. mer än hälften av EU:s totala budget. Sverige har vid ett flertal tillfällen kritiserat CAP, både av miljömässiga och av ekonomiska skäl. I direktiven till kommittén som skall utarbeta förslag till reformering av CAP är miljömålen framträdande. Med hänsyn till den koppling som t.ex. finns mellan jordbruk och naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet ser jag det som naturligt att beakta möjligheterna att öka LIFE-budgeten, eftersom en stor del av LIFE fondens medel skall användas till naturvårdsåtgärder. Förändringen av CAP måste emellertid ses ur ett annat tidsperspektiv än denna period av LIFE, vilken omfattar tiden fram till sekelskiftet.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet så mycket för svaret. Det har kanske rätat ut en del frågetecken som jag hade. När jag tog del av det här förslaget ställde jag mig något undrande till förslagsprocessen, eftersom det har antagits direktiv till en parlamentarisk kommitté för reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP. I det sammanhanget borde ett sådant här förslag övervägas. I miljöministerns förslag ingår ju att man skall ta pengar från EU:s jordbruksstöd. Den svenska CAP-kommittén - om man kan uttrycka det så - kom ju till på bl.a. Centerns initiativ. Vi anser att den s.k. McSherry-reformen, som beslutades 1992 i EU, bör ses som ett första steg i en grundlig reformering av CAP. Ett av de intressanta inslagen i 1992 års reform var ju införandet av EU:s miljöstöd. Man bör i Sveriges CAP-kommitté försöka att arbeta fram en gemensam hållning som kan drivas gentemot EU när det gäller ökad marknadsorientering, avreglering och ökad marknadsanpassning. Vi har en del att bidra med från Sverige. Jag läste ett urklipp från DN som också reste litet frågetecken. Miljöminister Anna Lindh sade där att hon ville ta pengar från jordbruksstödet därför att detta leder till både sämre mat och sämre miljö. Det gör mig något fundersam när man kommer in på EU:s miljöstöd. Det finns ett uttalande av miljöministern från i våras om att hon med anledning av Centerns och socialdemokraternas jordbruksuppgörelse inte tyckte att det var viktigt med miljöstöd till jordbruket. Därför undrar jag, fru talman, varför miljöministern inte anser att det är viktigt med EU:s miljöstöd inom jordbrukets område.
Fru talman! Vi har ju stora problem när det gäller EU:s jordbrukspolitik. Det ger oss, som också Marie Wilén känner till, stora miljöproblem. EU:s jordbrukspolitik bidrar till att förvärra t.ex. problemen i Det är inget fel i att EU ger miljöstöd. Men EU:s miljöstöd utgör ca 2 % av den totala jordbruksbudgeten. En stor del av de övriga 98 procenten bidrar tyvärr till ett direkt miljöskadligt jordbruk i ett antal EU-länder. Detta måste vi förändra. Vi har ändå haft en ganska stor samstämmighet i Sverige om att jordbrukspolitiken skall förändras. Nu har väl diskussionerna om EU:s jordbrukspolitik kanske mer handlat om att det är viktigt att minska kostnaderna och att avreglera. Men jag tycker också att det är viktigt att man för in miljöaspekterna och visar att dagens jordbrukspolitik i EU faktiskt har miljöstörande effekter. Därför tyckte vi att det var ett bra exempel att börja visa för andra länder vad den sortens stöd i stället skulle kunna användas till. De pengar som vi föreslår att man skall öka LIFE-budgeten med är en försvinnande liten del av EU:s totala jordbrukspolitik. Men det är ett exempel på hur man skulle kunna använda de gemensamma resurserna inom EU på ett oerhört mycket mer för miljön väsentligt bättre sätt.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för klargörandet att hon inte ser EU:s miljöstöd i grunden som något negativt utan som något positivt. Det är en intressant utveckling av EU:s jordbruksstöd. Det ger möjligheter till öppna landskap, till en ny och ökad satsning på ekologisk odling i Sverige och möjligheter att se över de miljökänsliga områdena. Vad gäller GATT är det sant att man där diskuterar frågor ur ekonomiska synpunkter men den svenska GATT-kommittén har också fått i uppdrag att se över den för att nå syftena ökad marknadsorientering, avreglering som förhoppningsvis leder till lägre stödnivåer och ökad miljöanpassning. De målen är rätt likvärdiga om jag uppfattat direktiven rätt.
Fru talman! Jag hyser stor förtröstan när det gäller min kollega Margareta Winbergs arbete för att förändra jordbrukspolitiken. Det var också glädjande att inför de andra miljöministrarna kunna redovisa att vi i Sverige har en situation där jordbruksministern och miljöministern är ense om att detta är ett exempel på hur man bättre kunde använda de gemensamma resurserna, att lägga dem på LIFE i stället för på jordbruket. Jag vill också till Marie Wilén, till fru talmannen och till de fåtaliga ledamöter som finns i kammaren berätta att Sverige också har fått sitt första stöd ur EU:s miljöfond LIFE. Vi har t.ex. fått stöd till ett projekt för skydd av den vitryggiga hackspetten, och vi har också fått ett ordentligt stöd till Naturvårdsverkets myrskyddsplan för Sverige. Vi skall härmed kunna få ett stöd till att inköpa 17 myrmarksområden i Det är ett par positiva exempel på vad man kan använda LIFE till.
Fru talman! Jag tycker också att det är positiva exempel, så jag tackar för dem. Jag är inte motståndare till dem. Jag ville bara ställa frågan, för jag tyckte att det fanns litet frågetecken. De blev klarlagda i svaren.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka energipolitiska åtgärder regeringen avser vidta med anledning av jordskalvet i Halland. Statens kärnkraftinspektion har - som miljöministern nyss redovisat - fortlöpande analyserat och värderat riskbidragen från jordskalv i närheten av svenska kärnkraftverk. Arbetsläget redovisas regelbundet till regeringen i SKI:s årliga rapporter om säkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken. Energikommissionen granskar nu bl.a. frågan om kärnkraftens roll i den svenska energiförsörjningen och tar i det sammanhanget hänsyn till de säkerhetsmässiga aspekterna på kärnkraften. Kommissionen grundar sina analyser på bl.a. underlag från säkerhetsmyndigheten SKI. Det finns ingen anledning för regeringen att föregripa kommissionens överväganden och förslag när det gäller energipolitiken som en följd av den händelse som frågeställaren åberopar.
Fru talman! Jag tackar naturligtvis energiministern för svaret. Det är ett bra och korrekt svar, som ju belyser mycket av det som pågår när det gäller SKI:s arbete och Energikommissionens arbete och som kan leda till ett energipolitiskt beslut. Vi vet att energiministern ser det som en mycket grannlaga och viktig arbetsuppgift. Jag har lärt mig i dag i diskussionen med miljöministern att det pågår avancerade energipolitiska förhandlingar med Maria Leissner, Ingvar Carlsson, Olof Johansson och ytterligare några. Det var en nyhet för mig. Det innebär att även sådana frågor som jag nu ställt till energiministern kanske skall placeras in i ett större sammanhang, och det accepterar jag. Men skälet till att jag ställde frågan är det som jag diskuterade med miljöministern, att här inträffar någonting som kan ha en avgörande påverkan på energisystemet. Då undrar man om det inte finns skäl att vid sidan av Energikommissionen och annat energipolitiskt arbete ta ett nytt tag, sätta sig ner ett ögonblick och fundera: Har någonting hänt som gör att vi kan riskera bortfall av ett mycket stort block i elförsörjningen? Behöver vi några avancerade nya bedömningar om hur vi skall få mer ström från Norrland till Sydsverige? Det är närmast detta jag undrar om energiministern har hunnit fundera över. Föranleder detta något nytt? Nu tolkar jag energiministern så att det inte behövs, utan vi kan invänta Energikommissionens material och det energipolitiska beslutet. Men jag ser hur hallänningarna verkar litet oroade både av säkerhetsskäl och sannolikt också av energipolitiska skäl. Nu kan energiministern hallänningarna bättre än jag, men det kanske ändå vore intressant att höra om energiministern ser något omedelbart skäl att agera även energipolitiskt.
Fru talman! Jag är ju hallänning, som Lennart Daléus konstaterade. Han ser ju hur lugn jag är. Några förhandlingar i den vägen som Lennart Daléus här talar om pågår inte. Jag bedömer inte att det finns någon omedelbar alarmerande risk med anledning av det som hänt i Ringhals. Jag tror att det är lugnast med den tågordning som vi synes vara överens om, att Energikommissionen lägger fram sitt betänkande den 1 december. Där har den med bl.a. en tung del om de säkerhetsmässiga aspekterna. Sedan skall detta mycket digra material ut på en omfattande remiss. Det är möjligt att det vid de överläggningar som förs i det sammanhanget från olika håll kommer att begäras kompletterande material. Då skall vi naturligtvis vara öppna för det. Vi skall vara mycket noggranna när vi bereder det här ärendet. Men jag ser inte att händelsen i Halland ger någon som helst anledning till att ändra på tågordningen när det gäller
Fru talman! Jag skall kanske inte fortsätta. Det verkar rimligt och verkar. Om man inte bedömer detta så att det kan vara grund för en snabb omprövning av något elmoment i energiförsörjningen, skall man antagligen invänta Energikommissionens arbete och det energipolitiska beslutet för att få de såväl säkerhetsmässiga som energipolitiska bedömningarna. Jag skall korrigera energiministern på en punkt. Energiministern var inte i kammaren tidigare, men jag har inte berört frågan om några avancerade förhandlingar. Däremot har energiministerns kollega berättat och namngivit vilka förhandlingar som pågår. Det är ingenting som jag menar är avgörande för den här frågan. Jag har respekt för att arbetet fortsätter och att även den här hanteringen tas upp efter Energikommissionen. Jag tackar än en gång för svaret.
Fru talman! Jag fick en lapp från miljöministern där hon förklarar att det inte alls var så hon hade uttryckt sig. Sedan måste jag säga att jag är mycket glad för den öppenhet som Lennart Daléus visar. Det bådar gott för de kommande energipolitiska överläggningarna.
Fru talman! Nu skall jag inte tjata om vad som har sagts i kammaren. Det finns redovisat i protokollet, och det är enkelt för oss att titta efter vad som har sagts i kammaren i denna fråga i dag. Jag delar gärna energiministerns uppfattning att man med stor öppenhet kan komma långt i den energipolitiska diskussionen, som är nödvändig och som bör följas av ett beslut som för undan flera av käpphästarna från energipolitiken för en lång tid framöver.

Fru talman! Sten Tolgfors har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med våldet i skolan. Jag vill först och främst säga att den senaste tidens händelser med svåra fall av våldsdåd gör mig allvarligt oroad. Det är bra att dessa frågor uppmärksammas, och de har många gånger diskuterats här i riksdagen. Själv besvarade jag den 23 mars i år en interpellation från Sten Tolgfors om vad regeringen skulle göra för att se till att skollagens intentioner angående insatser mot mobbning skulle uppfyllas, vad jag ville göra för att stoppa våldet i skolan och om jag var beredd att utreda effekterna av att ge skolledningen anmälningsplikt för våld och grova trakasserier i skolan. Som ett tillägg till det svar som jag då gav vill jag säga att det inom regeringskansliet nu pågår ett arbete med en handledning mot våld. Handledningen kommer att innehålla konkreta tips och idéer till alla som aktivt vill göra en insats mot våld - enskilda, organisationer, grupper, skolor, företag, kommuner, studieförbund osv. Jag är övertygad om att man i de flesta skolor i dag har upprättat ett åtgärdsprogram för att motverka alla former av våld, trakasserier och mobbning. Det kan jag också se genom många av de brev som kommer till mig med beskrivningar av hur man gör i olika skolor för att komma till rätta med problemen. Jag vill också, med anledning av den debatt som har förts under den senaste tiden, säga att skolan aldrig stillatigande får acceptera att elever propagerar för odemokratiska, intoleranta eller rasistiska åsikter. Skolan måste alltid ingripa mot rasism och främlingsfientlighet och får inte vika från sitt uppdrag att fostra elever till demokratiska medborgare. Här vilar ett stort ansvar på lärare och skolledare. I skollagen slås fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att de som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde. Detta följs upp i läroplanen genom att skolan skall ansvara för att ge eleverna kunskap om grunderna för samhällets lagar och normer samt om rättigheter och skyldigheter, ge respekt för andra människors egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. På många skolor görs redan i dag ett bra arbete för att utveckla tolerans, demokrati och respekt för alla människors lika värde. I läroplanen anges också skyldigheten att ha utvecklingssamtal. Samtalet skall vara en fortlöpande dialog mellan eleven, elevens vårdnadshavare och skolan om elevens skolgång. Genom dessa samtal framkommer inte bara kunskapsutvecklingen utan också den sociala utvecklingen. I och med utvecklingssamtalen skapas regelmässigt möjligheter för eleven att uppmärksamma omgivningen på problem som eventuellt finns. Härigenom borde också möjligheten att stävja allvarliga problem kunna öka. Med detta som grund har skolan ett ansvar för att ett åtgärdsprogram upprättas för eleven om så är nödvändigt. Även om skolorna och jag själv som skolminister självklart har ett särskilt ansvar för arbetet mot våld och mobbning i skolan, har också hela samhället ett ansvar, och det är vi som samhällsmedborgare som måste ta ställning till vilket samhällsklimat vi vill ha. Vi vuxna måste ställa upp och också reagera och ingripa när vi ser att barn eller ungdomar utsätts för övergrepp, trakasserier, våld eller mobbning. Jag har inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder för närvarande. Däremot vill jag återigen peka på att vi mycket noga måste följa den utveckling som sker och att vi alla måste känna vårt ansvar för att motverka alla typer av våldstendenser både inom skolan och i samhället i övrigt.
Fru talman! Jag måste tillstå att jag blir lika besviken varje gång som jag hör skolministern prata om mobbningsproblematiken. Vi är nu som tidigare överens om att problemet är allvarligt, men det verkar inte som om något nytt är att vänta, nu eller någonsin, från Ylva Johansson. Det räcker inte att komma med tips och idéer om hur våldet och mobbningen skall hanteras, utan det krävs handling. Ibland undrar jag om skolministerns fantasi räcker för att hon skall se allvaret i detta. När det gäller våld och mobbning i skolan stämmer uttrycket "det börjar med en nål och slutar med en silverskål". De som mobbar andra i tidig skolålder är överrepresenterade i senare brottslighet, i våld och annan kriminalitet, längre fram. Det ligger därför i allas intresse att vi tidigt vidtar kraftfulla åtgärder för att stoppa övergreppen. Jag skulle rent av vilja hävda att det är omöjligt att diskutera problematiken med ungdomsvåld utan att samtidigt bry sig om att mobbningen är en inkörsport till den typen av problem. Det är i dag svårt att säga hur vanligt renodlat våld är i skolan. Det finns ett mörkertal, eftersom man inte rapporterar allt. Elever anmäler inte alltid våld i skolan. Skolsköterskor klassar skador som olyckor, skolledningar polisanmäler inte alltid allvarliga incidenter. Vi är på väg att få - om vi inte redan har fått det - ett separat rättssystem i skolan. Det är allvarligt och sänder fel signaler. Det som är misshandel, hot och trakasserier på gatan och därmed tas på stort allvar hanteras alltför ofta internt i skolans eget rättssystem. Jag menar att det krävs en anmälningsplikt som ger rätt signal, en bättre bild av läget i skolan och större möjligheter att upptäcka och ta tag i problemen i tid. Det är riktigt att jag interpellerade Ylva Johansson under det förra riksdagsåret. Vi delade även då synen att detta är ett problem, men inget nytt har gjorts. Det är sju månader sedan. Lek med tanken att 100 000 vuxna skulle vara utsatta för kränkningar i sitt dagliga liv! Vilken debatt skulle inte detta föranleda!
Fru talman! Sten Tolgfors gör det litet lätt för sig genom att tro att skolministern, regeringen eller för den delen riksdagen omedelbart kan stoppa övergrepp som pågår innanför eller utanför skolan. Det är tyvärr inte så enkelt. Det som vi är ansvariga för på vår nivå är de styrmedel, de lagar och målsättningar som gäller för skolan. Sedan knappt två månader tillbaka gäller den nya läroplanen i grundskolan. Där åläggs rektor särskilda skyldigheter när det gäller arbetet emot mobbning. De erfarenheter som jag har fått, de signaler som jag hittills har hunnit få in från skolorna från den tid som hunnit gå under den nya läroplanen, tyder på att man tar allvarligt på den här uppgiften. Även om det finns anledning för oss att uppmärksamma de fall där skolor inte tar tillräckligt allvarligt på sin uppgift eller där skolledningen inte har tillräcklig kännedom om de problem som finns, är det också viktigt att vi uppmärksammar de skolor där det pågår ett bra arbete och där man faktiskt når resultat. Det finns också ett antal sådana skolor. För att det inte skall råda några missförstånd vill jag också säga - något som vi även diskuterade i mars - att misshandel, trakasserier, hot och våld som är brott på gatan likaledes är brott i skolan. Det råder inte något annat rättsläge i skolan än i samhället i övrigt.
Fru talman! Det är rätt att det som vi skall göra på vår nivå är att skapa möjligheter att hantera de konkreta problemen på andra nivåer. För det krävs att vi satsar mer på kompetensutveckling av hela skolans personal, så att man kan upptäcka och reagera mot mobbningen. Det krävs att vi tar krafttag för att skollagens intentioner verkligen uppfylls. Jag tror att det krävs - det har erfarenheterna visat - en anmälningsplikt, så att vi verkligen får samma lagar i och utanför skolan. Låt mig anföra litet statistik. Det gjordes nyligen en undersökning bland 3 000 elever i Örebros gymnasieskolor. 25 % av eleverna säger att mobbning förekommer. Endast 7 % säger att de inte känner till någon mobbning. 63 % säger att man inte alls eller inte särskilt mycket pratar om mobbning i skolan. Endast 1 % säger att man gör det i hög grad. Det kanske otäckaste är att 6 % medger att de under den senaste terminen har utsatt andra för mobbning. Detta är den verklighet som vi måste utgå från och agera från.
Fru talman! Det senaste kan vi vara överens om. Det är denna verklighet som vi har att agera utifrån. För att vi skall kunna få några resultat i det arbetet är det viktigt att vi ser till de behov som faktiskt finns. Då måste vi också lyssna på dem som hittills har bedrivit ett framgångsrikt arbete i skolorna. Vi måste också se efter vilka problem som finns på de skolor där man inte har bedrivit ett framgångsrikt arbete. Det som Sten Tolgfors nu talar om, att ge kompetensutveckling och att med olika åtgärder se till att skollagens intentioner och läroplanens målsättningar faktiskt uppfylls, är det som Sten Tolgfors i sitt första inlägg litet raljerande kallade lösa tips och idéer. Det handlar inte bara om tips och idéer utan om att det är statens ansvar att undersöka på vilket sätt vi kan stödja den verksamhet och utveckling som är bra i skolan. Vi skall ge andra riktlinjer och styrregler för de skolor som hittills inte har påbörjat framtagandet av åtgärdsprogram mot mobbning och arbetet mot våldet. Vi skall uppmärksamma dessa frågor på ett sådant sätt att det leder till resultat ute i skolorna.
Fru talman! Jag raljerade inte. Jag citerade bara skolministern, ingenting annat. Jag vet inte hur många gånger jag, när jag varit ute i skolor och talat med skolledningar, skolpolitiker och lokalpolitiker om mobbning, fått höra: Mobbning är fruktansvärt - men vilken tur att vi inte har någon sådan här. Likväl vet vi att den finns överallt. 100 000 barn eller en och en halv årskull beräknas vara drabbade. Jag kan fortsätta med några ytterligare siffror från den utredning som jag talat om. 88 % säger att de är trygga i skolan, och det är naturligtvis bra, men det innebär också att 12 % inte är det utan känner oro inför att gå till skolan. Detta påverkar naturligtvis också skolans möjligheter att förmedla kunskap till barn och ungdomar. Om man är otrygg i sin tillvaro i skolan och utsätts för kränkningar, har man svårt att ta till sig kunskap, och det hänger med hela livet. Det är alltså inte enbart en av kränkningarna skadad självbild som hänger med, utan man kan också missa kunskap som är nödvändig för framtiden.
Fru talman! Jag vill gärna också säga att det inte bara är de som utsätts för mobbning och grova våldsbrott som drabbas. Det handlar inte bara om de elevernas kunskapsutveckling. Det är illa nog, men det påverkar också klimatet för hela skolan. Det räcker att en elev på en skola är utsatt för mobbning eller trakasserier för att alla andra elever på skolan skall lära sig något om hur de vuxna på skolan hanterar detta problem. Då är det oerhört viktigt om de får lära sig att de vuxna blundar för problemet eller om de får lära sig att de vuxna vidtar åtgärder och inte tolererar sådana övergrepp. Därför är det så viktigt att vi kan bedriva ett bra arbete mot mobbning och våld. Även om det återstår oerhört mycket och även om problemen fortfarande är mycket stora, tycker jag att vi skall uppmärksamma detta. Men vi skall också uppmärksamma de skolor där man gör ett bra arbete, de många skolor där man faktiskt under den senaste tiden, under det nyligen påbörjade läsåret har dragit i gång ett nytt arbete. Man har prövat nya arbetsmetoder och inlett detta med enkäter för att kartlägga hur stort problemet är på den egna skolan.
Fru talman! Jag är helt överens med skolministern om att vi måste lyfta fram de goda exemplen. Men vi måste faktiskt också se till att höja lägsta nivån i arbetet mot mobbningen. Mobbningen är i dag ett folkhälsoproblem och ingenting annat. Lek med tanken hur många som är berörda! 100 000 barn är direkt berörda. Hur många föräldrar, syskon, far och morföräldrar är det som är berörda? Vi kanske är uppe i en dryg halvmiljon svenskar som mer eller mindre regelbundet mår illa av detta. Det är ett seriöst folkhälsoproblem. Det är också en könsfråga. Killar och tjejer svarar helt olika på hur mycket av mobbningen man ser, hur stort man upplever problemet och kanske till och med vad man anser skall göras åt det. En siffra som jag också vill citera från den nämnda utredningen och som är oerhört allvarlig, även om den är subjektiv, är att 31 % pratar om att de sett mobbning från lärare. Det är en fullständigt oacceptabel situation, även om jag också förstår att det är ytterligt få lärare som gör detta medvetet. Men det måste upp till diskussion. Samma sak gäller vad som är mobbning. Jag kallar det någon form av systematiska kränkningar, som Ylva Johansson och jag gemensamt måste ta krafttag för att få att upphöra.

Fru talman! I inledningen till rapporten Gemensam säkerhet berättade på sin tid Olof Palme om FN "En av de personer vi träffade där var en fotograf som befunnit sig i staden den 6 augusti 1945. Han skildrade fasorna den dagen, och så fortsatte han: Det var som en samling spöken och jag kunde inte förmå mig att fotografera en så miserabel scen. Men jag förhärdade mig och tryckte till sist på slutaren. Efter att ha tagit några foton ansåg jag att jag hade fullgjort min plikt och jag kunde inte stanna längre. Så ropade jag till dessa lidande människor att de skulle ta väl vara på sig och sedan återvände jag hem. Men än i dag hör jag deras röster som bönfaller om vatten." Vi i den nuvarande riksdagen kan finna inspiration för att aktivt bekämpa spridningen av kärnvapen och försöken att förfina dessa dödsmaskiner i arbetet av tidigare riksdagsledamöter. Ett exempel är Inga Thorsson, som många gånger betonade att "för att nå framgång i fredsarbete krävs både kunskap och engagemang". Ett annat exempel är Alva Myrdal, som år efter år förhandlade med stormakterna och som genom sin gärning visade, som hon själv sade, att "det är inte människovärdigt att ge upp". Så har våra företrädare i riksdagen agerat. Det är nu vårt ansvar att för vår egen, för våra barns och barnbarns samt för kommande generationers skull förhindra att kärnvapnen framgent skall vara ett hot om total mänsklig förintelse. Dessa vapen är ohyggliga krigsinstrument. Den moderna tekniken har radikalt förändrat krigets sannolika karaktär och - än farligare - dess potentiella risker. Vapen med interkontinental räckvidd, med anflygningstider som mäts i minuter och med en tidigare oanad sprängkraft kan inom loppet av några sekunder rasera vad det tagit århundraden, ja, årtusenden att bygga upp. Vi kräver - och vi gör det tillsammans med miljoner och åter miljoner medborgare i världen - att Frankrike, Kina och de övriga kärnvapenstaterna avstår från kärnvapenprov. Vi förväntar oss ett internationellt avtal nästa år som för all framtid förbjuder kärnvapenprov. Vi kräver att samtliga kärnvapenstater, även före ett sådant avtal, avstår från kärvapenproven. Det finns redan internationella förbud mot kemiska och biologiska vapen. Om den politiska viljan finns, kan man också nå en överenskommelse om att förbjuda kärnvapnen och göra detta oerhörda hot till en historisk parentes. Fru talman! Låt oss se en framtid utan kärnvapen!

Fru talman! När frågan om Frankrikes återupptagande av kärnsprängningarna i Stilla havet blev aktuell i somras beklagade jag detta å Moderata samlingspartiets vägnar. Det är förståeligt att det som sedan dess skett särskilt upprör dem som bor i närområdet, vilket begrepp i detta fall får ges en geografiskt sett alldeles ovanligt vid mening. Men vad som gör såväl de franska som de kinesiska kärnvapenproven till en fara för hela mänskligheten är att den framgång som föreföll ligga inom räckhåll i det mångåriga arbetet på både provstoppsavtal och icke-spridningsavtal nu äventyras. När Margaretha af Ugglas som utrikesminister i den borgerliga regeringen den 3 juni 1993 vid FN:s nedrustningskonferens i Genève tog ett initiativ i provstoppsfrågan, gällde det ett nytt förslag om förbud mot alla slags kärnsprängningar. Detta förslag om ett totalförbud utgjorde ett viktigt led i strävan att få till stånd en förlängning av avtalet om ickespridning av kärnvapen. Det tidsbegränsade uppehåll med proven som samtliga kärnvapenmakter utom Kina förband sig att iaktta bidrog sannolikt till att icke-spridningsavtalet i maj i år kunde förlängas utan någon begränsning i tiden. Det är därför det är så olyckligt att Frankrike - liksom Kina - efter avtalets godkännande men under ratifikationsprocessen väljer att återuppta kärnvapenprov. Det rimmar mycket illa med den särskilda återhållsamhet som kärnvapenstaterna ålade sig i avtalet. Det är således, fru talman, mycket beklagligt att Kina fortsätter med kärnvapenprov och att Frankrike nu brutit mot det åtagande att avstå från sådana prov som dessförinnan alla kärnvapenmakter utom Kina stått bakom. I Frankrikes fall har det som skäl anförts att det behövs fler prov för att säkerställa kärnvapnens tillförlitlighet. Det är svårt att föreställa sig att detta skulle vara nödvändigt med hänsyn till att den nuvarande presidentens företrädare genomförde 86 kärnvapenprov. Från Sveriges sida bör vi dels uppmana Frankrike och Kina att avstå från ytterligare prov, dels fullfölja våra ansträngningar för att få till stånd heltäckande förbud mot alla kärnsprängningar, såväl av vapen som för s.k. fredliga ändamål. Därmed förbättras möjligheterna till ratificering av det avtal som om ickespridning av kärnvapen som skall förhindra en utveckling på detta område som annars utgör ett av de största hoten mot internationell fred och säkerhet.

Fru talman! Efter det att Frankrike deklarerat att man skulle återuppta de underjordiska kärnvapensprängnigarna i Polynesien har protester höjts över hela världen. Det har varit allt från enskilda människors bojkott av franska varor, till representanter för parlament och regeringar som i olika sammanhang uttala sin kritik och vädjat till Frankrike att inte genomföra dessa prov. Frankrike har visat en maktens arrogans och nonchalans inför denna kritik och dessa vädjanden och redan genomfört två prov. Frankrikes arrogans kan innebära att andra kärnvapennationer, t.ex. Kina, följer efter med liknande prov och att provstoppsavtalet som skall slutas 1996 äventyras. Deras arrogans har också visat att de löften om att vetenskapsmän från EU skulle få genomföra provtagningar i området hittills inte har uppfyllts. Fru talman! Tillåt mig också att tala som fungerande ordförande i den svenska delegationen i OSSE:s parlamentariska församling. Vi var åtta svenska riksdagsledamöter som deltog i församlingens möte i Kanada i juli. Sverige tog tillsammans med de övriga nordiska länderna initiativ - och det var många andra länder som också tog initiativ - till att anta en resolution på detta möte om att fördöma Frankrikes kärnvapensprängningar. Frankrike visade även där arrogans, men tystnade då de insåg att 50 länder av 52 i Europa tillsammans med Kanada och USA, beslöt sig för att anta resolutionen om att fördöma Frankrikes återupptagande av kärnvapenproven. Frankrike och Schweiz lade ned sina röster. Vi kan möta Frankrikes arrogans och nonchalans genom att vi tålmodigt fortsätter med vår kritik, alltifrån enskildas bojkott till att vi i de sammanhang där vi som politiker representerar Sverige talar om att vi är missnöjda med Frankrikes agerande och att vi tackar nej till erbjudandet att dessa kärnvapenprov är ett sätt att få kärnvapen i EU. Vi kan som medlemmar i EU vara med och påverka så att det inte blir så, och vi kan som sagt fortsätta att protestera mot detta agerande som så äventyrar framtiden för våra barn och barnbarn, inte bara i Polynesien utan i hela världen.

Fru talman! Många av oss som nu är riksdagsledamöter tillhör den generation som växt upp med kärnvapenhotet. Vetskapen om att kärnladdade stridsspetsar ständigt var riktade mot oss fanns hela tiden och präglade vår verklighet. Vi visste att förstörelsekapaciteten var tillräcklig för att utplåna allt liv på jorden. Vi lärde oss i skolan att Hiroshimabomben var svag i jämförelse med de atom och vätebomber som kunde sättas in vid nästa krigsutbrott. talet kändes som de första vårtecknen efter en lång och kall vinter. Då tändes plötsligt ett hopp. Kapprustningsspiralen gick att bryta. Utvecklingen var påverkbar med rationella argument. Fruktans fred kunde bytas mot en fred med spirande inslag av förtroende. Och så fick vi uppleva de där otroliga TV De fortsatta franska och kinesiska kärnvapenproven har brutalt påmint oss om hur långt vi har kvar på vägen mot en värld fri från kärnvapen. Men de folkliga protesterna har också blivit en påminnelse om hur intensivt människor längtar efter att det målet skall nås. Det mest akuta hotet mot mänskligheten i dag är att kärnvapen sprids till instabila diktaturregimer eller terroristgrupper. Ett effektivt icke-spridningsavtal är därför oerhört angeläget. Men varje nytt kärnvapenprov försvårar det arbetet. Varje prov demonstrerar att användning av kärnvapen fortfarande är en del av kärnvapenländernas strategiska tänkande, och blir därmed ett argument för nya länder att försöka skaffa sig det här vapnet. Ett annat viktigt etappmål på vägen mot en kärnvapenfri värld är därför ett fullständigt provstoppsavtal. Vi har rätt att kräva av kärnvapenländerna att de utan dröjsmål ingår ett sådant bindande avtal. Av de kinesiska ledarna hade vi inte väntat någon hänsyn till demokratiska protester, men av de franska hade vi väntat mer. Frankrikes trovärdighet som ledande land i den europeiska unionen och som förespråkare för fördjupat utrikespolitiskt samarbete i Europa hade vunnit på att landet avstått från den arroganta maktdemonstration som nu äger rum på en atoll på andra sidan jordklotet. Därför vill jag också här i kammaren upprepa det som Maria Leissner och jag via den franska ambassaden i Stockholm har framfört till den franske presidenten: Avstå från ytterligare maktdemonstrationer, avbryt kärnvapenproven nu!

Fru talman! Först vill jag för Vänsterpartiets räkning framföra ett tack till övriga partier för att vårt förslag om en gemensam manifestation mot de franska kärnvapenproven har accepterats. Jag tror att det har haft stor betydelse att vi agerar och att vi agerar tillsammans som parlament. Det svenska folket har genom tusentals brev, spontana demonstrationer, bojkott av franska varor m.m. visat sitt avståndstagande. Den svenska regeringen har också på ett mycket tydligt sätt visat sitt ställningstagande. Runt om i världen har omfattande protester ägt rum. Att president Chirac in ens har stöd av sina egna landsmän är helt uppenbart. Därför är vi nog många som varit övertygade om att alla dessa protester skulle ha fått president Chirac att avstå från proven. Vi har sett att så inte är fallet. Samtliga partiers ungdomsförbund, utom Moderaternas, har tillsammans med Greenpeace i ett uttalande den 2 oktober vänt sig med vissa krav till den svenska regeringen. Vänsterpartiet instämmer i dessa. För det första att vi går vidare, att den svenska regeringen inom EU stödjer och aktivt driver förslaget om att anmäla Frankrike till den internationella domstolen för brott mot Euratomavtalet. För det andra att hemkalla den svenska ambassadören till dess att löften om provstopp gjorts. För det tredje att avbryta allt militärt samarbete med Frankrike. För det fjärde att förklara ett planerat besök av general Monchal i slutet av november som icke önskvärt. Fru talman! Frankrike deltog i våras i NPT konferensen i New York. Då var stämningen mycket hoppfull, och Frankrike uttalade för EU:s räkning: "Vi är övertygade om att spridningen av kärnvapen är ett hot mot fred och internationell säkerhet." Nu, några månader senare, utgör just de franska kärnvapenproven, liksom självklart de kinesiska provsprängningarna, ett allvarligt hot mot säkerheten i hela världen. Frankrike har därigenom, tvärtemot icke-spridningsavtalet från i våras, ökat risken för användning av kärnvapen i hela världen. Vänsterpartiet fördömer de franska kärnvapenproven. Vi beklagar också djupt alla invånare i Franska Polynesien och dess omgivning, vars liv och miljö hänsynslöst har kränkts av Frankrike. Kampen för en kärnvapenfri värld måste fortsätta.

Fru talman! Miljöpartiet de gröna fördömer kärnvapenprov varhelst i världen de utförs, om det är i Lop Nor i Kina eller i Polynesien. Alla partier i svenska riksdagen lämnar i dag sin deklaration mot kärnvapen. Vi riksdagsledamöter kan gå ett steg längre genom att ingå i det nya nätverket Parlamentariker för en kärnvapenfri värld. Jag har lagt ut listor nere vid informationsdisken. Jag hoppas att ni skriver på, så att vi i alla sammanhang kan agera för att kärnvapen skall avskaffas. Miljöpartiet anser att de som utför kärnvapenproven visar ett förakt inte bara mot den befolkning som bor i de drabbade områdena, utan också mot vår planet och mot kommande generationer. Oskyldiga människor drabbas av sjukdomar relaterade till radioaktivitet. Den orsakar förgiftat vatten och förgiftad mat. Ekologisk katastrof är ett faktum varhelst kärnvapen, uranbrytning eller kärnkraftsolyckor sker. Kärnkraft - kärnvapen är siamesiska tvillingar. En våg av protester har svept över världen mot de franska provsprängningarna, inte bara bland politiker utan också bland folk i gemen. Även vår utrikesminister har kritiserat Frankrike för att Frankrike inte inväntat kommissionens ställningstagande till om kärnvapenproven bryter mot Euratomavtalet. Samtidigt kan man läsa i utländsk press, Independent, om ett hemligt diplomatiskt memorandum mellan Jacques Santer och president Chirac som säger att kommissionen inte skall använda EU-lagen för att föra ärendet vidare till Europadomstolen. EU:s tre experter som skickades till Mururoa för att studera effekten av provsprängningarna hann bara vända ryggen till innan den andra sprängningen utfördes. Att experterna dessutom inte fått granska mätutrustningen på Mururoa och förbjudits att besöka Fangataufa och Faaa bekräftar bara president Chiracs cynism och maktfullkomlighet. Själv blev jag och sju andra parlamentariker erbjudna att åka på sightseeing på Mururoa. När vi begärde att först bli befriade från vår fångenskap och få tillbaka våra pass nekades vi detta. Motivet var att vi då skulle kunna begära att få se sådant som de inte ville visa oss. De franska kärnvapenproven, som utförs på andra sidan jordklotet, hos det polynesiska folket, berör Sverige direkt, eftersom vårt land tillsammans med Frankrike ingår i den europeiska unionen. Vi riksdagsledamöter, EU-parlamentariker och regeringsmedlemmar har en skyldighet att stoppa president Chirac och hans kolonialism. Franska Polynesien är en del av EU, liksom Sverige. De franska kärnvapenproven tyder på arrogans. Proven är en skymf mot befolkningen i Stilla havet och hör inte hemma i en demokrati. Överlevande från Hiroshima och Nagasaki kan fortfarande vittna om det helvete som drabbade dem en augustidag för 50 år sedan. Det vore betydligt bättre för prestigen om president Chirac svalde sin stolthet och började stödja ett avtal om totalt provstopp i stället för att undergräva det. Vi i Sverige kan göra så mycket mer. Därför uppmanar jag och Miljöpartiet vår regering att agera ännu mer kraftfullt genom att avbryta svenska kontrakt med den franska militära industrin, inte tillåta besök av general Monchal, lyfta upp Franska Polynesien på FN:s dagordning, m.m. Vi måste tillsammans hjälpas åt att trycka på Frankrike att stoppa de återstående planerade kärnvapensprängningarna för att leva upp till artikel 6 om avrustning i icke-spridningsavtalet. Biologiska och kemiska vapen är förbjudna. Det är hög tid att förbjuda kärnvapen.

Fru talman! Europa står inför den största utmaningen sedan andra världskriget, att se till att de nationer som i decennier terroriserats av kommunismens och lögnens hantlangare får uppleva vad respekt för människovärdet, frihet och demokrati står för. Vi måste sträva efter ett samlat Europa. Inget land kan svära sig fritt från sitt ansvar att främja freden. Det europeiska samarbetet måste vara baserat på lyhördhet för människors längtan efter en tryggad framtid. I detta läge riskerar Frankrikes president Jacques Chirac genom de återupptagna kärnvapenproven att uppamma gamla motsättningar mellan Europas resursstarka länder, motsättningar som präglat Europas historia ända fram t.o.m. andra världskriget. Den vilja till gemenskap och ömsesidig respekt för varandra som vi kristdemokrater så innerligt hoppas skall bli den framtida europeiska färdriktningen vänder Frankrikes president nu ryggen. Om den franske presidentens nonchalans inför omvärldens protester medverkar till att Europa åter faller sönder i rivaliserande nationalstater tar han på sig ett ansvar som ingen statschef, ingen nation mäktar bära. Ju längre bort från andra världskriget vi kommer, desto lättare blir det för nationer att skaffa sig kärnvapen. Ju längre bort från Hiroshima och Nagasaki vi kommer, desto svårare blir det att förstå och komma ihåg atombombernas fasor. Vi bävar för en utveckling där allt fler stater skaffar sig kärnvapen. Det finns all anledning att påpeka att Frankrikes agerande riskerar provstoppsavtalet. Vi måste alla tillsammans göra allt vi kan för att få Frankrikes president att ta sitt förnuft till fånga. Därför uppmanar vi kristdemokrater Sveriges regering att verka för att Europadomstolen prövar om Frankrike brutit mot Euratomfördragets artikel 34, som säger att innan farliga experiment sker bör kommissionens åsikter efterhöras och medgivande ges. Eftersom Frankrike har skrivit under Euratomfördraget borde förslaget rimligtvis kunna tillämpas. Det är utomordentligt viktigt att Sveriges regering ger klara signaler och kräver att kommissionen undersöker om Frankrike brutit mot ett tidigare accepterat fördrag. Låt oss hoppas att den svenska regeringen tar chansen att visa att Sveriges medlemskap i EU är ett verktyg för att skapa en bättre och säkrare värld.
Sedan samtliga partiers representanter nu redovisat sin syn på provsprängningar av kärnvapen framstår det tydligt att den svenska riksdagen enstämmigt kräver att samtliga länder skall medverka till att NPT avtalet kan fullföljas, till att fullständigt provstoppsavtal skall kunna slutas och en kärnvapennedrustning genomföras. Vi övergår nu till nästa avsnitt av den allmänpolitiska debatten, som handlar om Sverige och EU. Reglerna för debatten framgår av talarlistan.

Fru talman! EU-kommissionens ordförande Jacques Santer har varit mycket tydlig i fråga om den stora utmaning för Europasamarbetet som 1996 års regeringskonferens innebär. Han har vid flera tillfällen varnat för att vi nu håller på att upprepa misstagen från Maastricht. EU får inte uppfattas som - eller ännu värre utvecklas till - ett projekt för politiker och byråkrater. Detta skulle vara förödande för den folkliga legitimiteten. Resultatet av 1996 års regeringskonferens måste bli sådant att vi i en folkomröstning kan få medborgarnas förtroende för fortsatt samarbete. Vi har inte - och får inte ha - mer bråttom än att varje steg på EU-samarbetets väg måste ske med eftertanke. Fru talman! Resultatet av Europaparlamentsvalet bör vara en väckarklocka för oss politiker. Vi har inte förmått att förklara den styrka som EU-medlemskapet innebär för Sverige. Vi som i samband med folkomröstningen förra hösten drev på för svenskt medlemskap och alltjämt tror på EU-samarbetets möjligheter måste återkommande redovisa värdet av medlemskapet. Det går inte att sträcka vapen inför fanatiska EU motståndare, som gör sitt bästa för att misskreditera EU och som inte respekterar folkomröstningens resultat. Valrörelsen inför EU-parlamentsvalet var i ett avseende positiv - den handlade faktiskt om Europafrågorna. De farhågor som inledningsvis framfördes om att inrikespolitiken skulle dominera kom på skam. Partierna gav klargörande besked. Centerpartiets Njaparoll häcklades inledningsvis, men för den som öppnade och läste vår valpraktika fanns klara besked på vad vi tyckte i olika frågor. I de flesta frågor säger vi ja, i några nej - jag återkommer till detta. Centerpartiet prioriterar tre frågeställningar inför regeringskonferensen: utvidgningen österut, miljöfrågorna och ökad decentralisering genom maktspridning och insatser för att stärka regionerna i Europa. Utvidgningen österut till Central och Östeuropa och till de baltiska staterna och också till Cypern och Malta är av avgörande betydelse för freden och säkerheten i Europa. Utvidgningen är hela Europasamarbetets största utmaning de kommande åren. Denna utvidgningsprocess får inte fördröjas av villkor på att EU-samarbetet först genomgår omfattande förändringar. Utvidgningen österut tas ibland till intäkt för såväl kraftiga nedskärningar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, som regionalpolitiken och inskränkningar av EU-demokratin genom avskaffad vetorätt, större makt för stora stater, färre arbetsspråk och inskränkningar av det roterande ordförandeskapet. Centerpartiet delar åsikten att en jordbruksreform är nödvändig. Detta verkar samtliga svenska partier vara eniga om. Reformeringen av jordbrukspolitiken skall emellertid bedömas utifrån sina egna problem och möjligheter. Man får inte ställa orealistiska krav när det gäller takten i genomförandet eller villkora en östutvidgning med att EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, först måste reformeras. Det är fel tänkt. Detsamma gäller kraven på en åternationalisering av jordbruket. En sådan lösning skulle bara innebära att vissa länder kommer att stödja det egna jordbruket med ännu större subventioner. Vi skulle åter få se protektionistisk fingerfärdighet utvecklas på jordbruksområdet. Det är inte heller rimligt att diskutera ett EU-medlemskap utan en jordbrukspolitik för Östeuropa, i avvaktan på en reform. Jordbruket mår bra av en vidgad inre marknad, och det är några länder som är betjänta av stöd för att förändra sin jordbruksproduktion. Min slutsats är därför att de svenska partierna bör söka en gemensam hållning i fråga om en reformerad men gemensam jordbrukspolitik. Vi har i vårt land goda erfarenheter av den avreglering av jordbruket som inleddes 1990, och den svenska modellen för avreglering röner stort intresse inom EU. Genom en svensk samsyn på reformeringen av CAP, med utgångspunkt i den svenska avregleringen, har vi goda förutsättningar att lotsa en jordbruksreform flera steg framåt. Centerpartiet var navet i den svenska avregleringen, och vi är villiga att ta ansvar för en avreglering också i Europa. Sverige bör känna ett särskilt ansvar för Baltikums möjligheter till EU-medlemskap i utvidgningsfasen. Tyvärr blottlade kampanjen inför Europaparlamentsvalet ett skrämmande ointresse för balternas strävan till EU-medlemskap bland företrädare som röstade nej i folkomröstningen. Jag vill för Centerpartiets del vara mycket tydlig i budskapet till Baltikums folk: Centerpartiet kommer att vara pådrivande nationellt och i EU-parlamentet i EU:s utvidgningsprocess. Budskapet är att en breddning av EU-samarbetet är viktigare än en fördjupning. Fru talman! Europasamarbetet skall utvecklas till ett effektivare instrument för att hindra försurande utsläpp och andra gränsöverskridande föroreningar. Centerpartiets offensiva miljöpolitik med hjärtefrågor som kretslopp, koldioxidskatt, skatteväxling, förnybara energikällor, stöd till alternativa drivmedel och kärnkraftsavveckling tar vi med oss i Europapolitiken. EU måste utnyttjas för att skärpa utsläppsnormerna i Europa till nivåer som naturen långsiktigt tål. Som Europaparlamentet beslutat måste kommissionen nu ta fram ett förslag till koldioxidskatt som kan införas i alla medlemsländer. Regionalpolitiken måste också ändras så, att EU inte som i dag koncentrerar kraften till några storskaliga prestigeprojekt som Öresundsbron utan i stället förmår stödja småföretagande, miljöinvesteringar och en utbyggnad av den elektroniska infrastrukturen i hela Europa. En sådan förändring av EU:s strukturpolitik skulle gynna miljön men också stimulera en hållbar utveckling i Europas alla regioner. Centerpartiet är det svenska parti som med störst trovärdighet kan driva miljöpolitik i EU. Den som skyr EU-samarbetet och aktivt strävar att lämna sällskapet kan inte heller räkna med att få något inflytande över besluten eller i debatten. De partier som i valrörelsen talade sig varma för miljöarbete på europeisk nivå måste också bedömas utifrån deras ambitionsnivå i Sverige. Då inser väljarna att partier som tvekar eller ryggar inför skatteväxling och en koldioxidskatt i Sverige kommer att vara lika räddhågsna och viljelösa i det europeiska samarbetet. Jag vill ställa en konkret fråga till regeringen. Vi har fått till oss regeringens lilla röda dokument om de svenska principiella intressena inför regeringskonferensen 1996. Där finns inte ett ord om miljöarbetets betydelse. Varför inte det? För att stärka det mellanstatliga perspektivet och öka effektiviteten samt för att ge medborgarna tilltro till EU-projektet måste vi hitta en fungerande närhetsprincip. Centerpartiet kräver därför - det är fler partier i Sverige som gör det - att vi kommer fram till en gemensam tolkning av den s.k. subsidiaritetsprincipen. Det är också viktigt att se till att de regler och bestämmelser som inte fyller kraven på närhetsprincipen utgår, att vi försöker rensa bort det som upplevs som otympligt och detaljreglerande. I stället skall vi försöka få tid att ägna oss åt de viktiga frågorna. För Centerpartiets del är det utvidgningen till Central och Östeuropa inklusive Baltikum, Cypern och Malta, de viktiga gränsöverskridande miljöfrågorna, som kräver överstatliga beslut, och inte minst en fördjupning av demokratin så att EU-medborgarna känner att de har möjlighet till inflytande och påverkan för att forma

Fru talman! I den nyss avslutade valrörelsen förde Folkpartiet liberalerna fram ett enkelt och tydligt budskap: EU är till för att lösa gränsöverskridande problem, och det skall vi göra tillsammans i Europa. Övriga frågor skall vi klara i de olika länderna på de nivåer vi där väljer. Den största och viktigaste gränsöverskridande frågan är förstås freden. Därför är den uppgift som står över alla andra uppgifter i Europasamarbetet den att se till att vi underlättar freden i Europa. Det finns många aspekter på detta. Jag tänkte nämna två: Den ena gäller östutvidgningen och den andra gäller den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Den historiska uppgift som dagens politiker i Europa står inför är att fatta de beslut som behövs för att föra samman Europas två halvor. Den delning som andra världskriget och den efterföljande sovjetiska ockupationen av östra Europa ledde till måste vår generation sätta punkt för. EU är en union för europeiska demokratier. EU:s nuvarande 15 medlemsländer måste därför vara positiva till ansökningar från de baltiska länderna, länderna i centrala Östeuropa samt Cypern och Malta. Uppgiften måste vara att underlätta för dessa att bli medlemmar i samma Europa som vi andra. Om EU klarar detta fördubblas nästan antalet medlemsländer, och det bör enligt vår uppfattning ske under de närmaste tio åren. I en senare omgång bör också ett demokratiskt Turkiet och demokratiska stater i Exjugoslavien och i den europeiska delen av det forna Sovjetunionen ges möjlighet att bli medlemmar. Att göra Europa helt borde vara en okontroversiell uppgift i Sverige. Tyvärr är det inte så. De två nejpartierna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vill naturligtvis inte att andra länder skall bli medlemmar i ett EU som de hävdar att Sverige bör lämna, vilket de vunnit många röster på. Och även om Socialdemokraterna säger nästan samma sak som vi i Folkpartiet om det önskvärda i att östutvidgningen klaras av, är det osäkert om detta så splittrade parti kommer att orka med att driva de förändringar av dagens EU som kommer att krävas för att göra Europa helt. Det kommer att krävas mycket av ansökarländerna för att de skall klara villkoren för att bli medlemmar. Men det kommer också att krävas mycket av de nuvarande medlemmarna för att kunna ta emot ett dussintal nya medlemmar. Det gäller en reformering från grunden av EU:s jordbrukspolitik och regionalpolitik, och det gäller betydande förändringar av EU:s institutioner och regelsystem. De regler som skapades för sex medlemmar i slutet av 1950-talet kommer inte att fungera för 27 medlemmar i början av nästa årtionde. Sverige behöver en rejäl debatt för att kunna bidra till den historiska uppgift som östutvidgningen innebär vid nästa års regeringskonferens. Den socialdemokratiska regeringen har hittills inte klarat den uppgiften och förefaller inte klara den under de närmaste månaderna. Det senaste och tydligaste tecknet på detta är att regeringen inte ens lyckats att i tid till riksdagen lämna sitt förslag till svensk Europapolitik. Om östutvidgningen är den helt dominerande frågan för oss i Folkpartiet liberalerna, är det också viktigt enligt vår mening att få till stånd en fungerande gemensam utrikes och säkerhetspolitik, baserad på att inget land skall kunna bromsa alla de andra länderna. Samtidigt skall det land som vill avstå från att delta i konkreta åtgärder ha möjlighet att stå utanför. Det kanske tydligaste exemplet, vid sidan av freden, på gränsöverskridande problem i vår världsdel är förstås miljöproblemen. Vi har i Sverige varit utomordentligt duktiga under de senaste 15 åren på att minska svavelutsläppen. Vi har minskat dem med bortemot fyra femtedelar inom en 15-årsperiod. Samtidigt har effekten i vår egen luft varit kanske bara en femtedel och det beror förstås på att en stor del av miljöförstöringen i form av svavelnedsläpp kommer från andra länder. Det finns inget organ som kan fatta beslut om de engelska skorstenarna annat än det engelska parlamentet, om man inte fattar gemensamma beslut i Europa. Därför borde förstås alla miljövänner vara några av dem som står längst fram i kampen för ett förbättrat Europasamarbete med effektiva metoder. EU är den organisation som kan göra det. Jobben är inte lika tydligt en gränsöverskridande fråga, men det finns flera punkter där vi kan underlätta för att skapa jobb i vårt land genom ett förbättrat EU-samarbete. Det kanske tydligaste exemplet är frågan om koldioxidskatt, där i och för sig ansvaret för att fatta beslut vilar på denna riksdag, men där problemen skulle bli stora om vi ensamma genomförde en grön skatteväxling av den typ som Folkpartiet är för. Där behövs åtgärder i samtliga europeiska länder, och där är EU en mycket naturlig arena för att få fram beslut. Ett annat område, nu när vi är medlemmar i EU, som skulle kunna förbättras genom samarbete i EU är att se till att man har möjlighet att lätta på momsen på tjänster i akt och mening att få flera jobb inom tjänstesektorn. Tyvärr har den socialdemokratiska regeringen gång på gång sagt nej till att driva denna fråga inom EU. Om EU då är till för de gränsöverskridande frågorna är det självklart att EU inte är till för de frågor som kan lösas i varje land. Den s.k. närhetsprincipen måste skärpas. Vi använde en betydande del av valrörelsen för vår egen del att peka på olika frågor som självklart är frågor för Sverige. Några är ganska oomstridda - vi skall bestämma om sjukvården i Sverige och vi skall bestämma hur vi skall ha det med arbetslöshetsförsäkring och pensioner i Sverige i debatten här. På andra punkter är säkert många negativa till resultaten av de beslut som fattats, om det nu gäller färdskrivare på Norrtäljebussar eller storleken på jordgubbar. Problemet är bara att man inte tillräckligt ofta går till botten med varför det blir en färdskrivare på Norrtäljebussen med det regelsystem som finns inom EU. Vi valde att exemplifiera det här med onödiga beslut på hög nivå med jordgubbarna. Efter valet skickar man nu signaler, om man får tro massmedierna, från EU att man är beredd att låta Sverige få dispens. Det betyder väl att det som vi skrev på våra valplakat, om att i liberalernas Europa får jordgubbarna se ut som de vill, skulle åtminstone bli att de får se ut som de vill i Sverige, och det är ju alltid ett framsteg, även om det kunde ha varit större. Den demokratiska kontrollen är en självklar och viktig uppgift för ett liberalt parti att verka för. Vi gör det genom att verka för att vi här - i den svenska riksdagen, i den svenska EU-nämnden och i de svenska fackutskotten - skall få mer att säga till om vad gäller Sveriges position inom EU. Vi gör det också genom att verka för mera öppenhet inom EU. Vi har försökt driva den frågan i flera olika sammanhang, bl.a. under valrörelsen i debatt med statsrådet Mats Hellström, där vi inte tyckte att det var så lätt att få reda på vad som verkligen händer i Ministerrådet. Till svar fick vi snorkiga kommentarer om telefonnumret till Europainformationen. Strax efteråt avslöjades det att det inom Ministerrådet regelbundet förekommer tillägg, hemliga sådana, till protokollen från olika länder, tillägg som man förvisso inte kan få fram genom att ringa något av Mats Hellström anvisat telefonnummer, inte ens hans eget, gissar jag. Det kanske vi kan få höra mer om i dag. Öppenhetsfrågorna är alltså centrala och viktiga frågor om vi skall ha någon demokratisk kontroll. EU att påverka EU hämmas förstås mycket kraftigt om vi inte har tillgång till vad som är på gång inom EU och kan kommentera detta. Folkpartiet liberalerna har länge arbetat för mer europeiskt samarbete. Vi gjorde det i folkomröstningen och vi gjorde det i valet till Europaparlamentet. De ideal vi då kämpade för handlade om att gränsöverskridande samarbete skall användas för att lösa gränsöverskridande problem, om närhetsprincipen som innebär att beslut skall fattas på den lägsta möjliga nivån inom Europa och om större kontroll och större öppenhet. Dessa ideal kommer vi, fru talman, att fortsätta att arbeta för.

Fru talman! Inför regeringskonferensen anser vi i Vänsterpartiet att det är sju huvudfrågor som regeringen bör aktualisera. Jag skall utveckla vår ståndpunkt när det gäller två av dessa senare. För det första måste EU grundläggande demokratiseras och göras öppnare. För det andra måste tankarna på EMU avvisas, eller så måste Sverige åtminstone skaffa sig juridiskt hållbara undantag. För det tredje måste EU förbli strikt civilt, och alltså icke blir någon form av militärt samarbete. För det fjärde får EU, eller för den delen Schengenavtalet, icke leda till att en solidarisk flyktingpolitik hindras. För det femte får EU-medlemskapet inte skapa regler som försvårar kampen mot knark och internationell brottslighet. För det sjätte måste EU-fördragen genomgå en miljörevision med inriktning på fastställande av minimikrav när det gäller miljölagar och miljöregler. För det sjunde - tvärtemot vad vi som tillvitas här - måste EU förändras så att det underlättar en utvidgning mot övriga stater i Europa. Valet till EU-parlamentet blev ett uttryck för besvikelse över och en protest mot EU-medlemskapet. Det som kallas nej-sidan och som är en minoritet här i riksdagen fick egentligen flest röster i EU-valet och fick representera hälften av Sveriges EU Valdeltagandet var lågt. Många kände sig oberörda och utanför. Kanske tyckte en del att det var för många nyheter i valsystemet. Många stannade säkert hemma i protest och missnöje med vad de hittills hade erfarit av EU. De som lät bli att rösta i EU-valet på grund av sin entusiasm för EU var däremot sannolikt få. Det låga valdeltagandet har sagts vara ett nederlag för demokratin. Men det är inte det låga valdeltagandet utan snarare EU-medlemskapet i sig som är ett bakslag för demokratin. Valet utgjorde på sitt sätt en dom över EU projektet. Som detta är uppbyggt är det inte folkens projekt. EU har inte vuxit fram från en rörelse bland de europeiska folken. Det är i stället en konstruktion så att säga ovanifrån. Det är ett eliternas projekt, ett projekt för vissa politiker och byråkrater, enligt det citat som Helena Nilsson anförde. Det ligger kanske i sakens natur att internationellt politiskt samarbete har ett drag av elitism över sig. Vid internationella fora representeras stater och organisationer av väl betrodda och högt uppsatta företrädare: ambassadörer, högre tjänstemän, regeringsledamöter osv. Men det är skillnad på ett internationellt samarbete där statens självständighet inte väsentligen anfräts och där väljarnas mening i sista hand är styrande och en överstatlig organisation där många beslut antas av dessa eliter utan möjlighet för väljarna att påverka. Väljarna i ett litet land som vårt kan ju bara byta ut 22 av de 626 parlamentarikerna hur kritiska de än skulle vara mot EU-parlamentets arbete. Vi är trots allt en liten minoritet i rådet. EU-systemets uppbyggnad innebär att politisk beslutsmakt förskjuts från riksdagen, från de folkvalda och därmed från folket till organ som väljarna har liten eller ingen insyn i, till kommissionen, domstolen, Coreper och allt vad de heter. Besluten fattas av rådet. Men informationen om vad som sägs där är väldigt otillräcklig. I endast en mindre del av de rättsakter som beslutas får vi veta hur regeringarna konkret ställt sig, eftersom den övervägande andelen av lagbesluten framförhandlas av ambassadörer inom Coreper. EU innebär att parlamentarismen urholkas. Riksdagen upphör att vara lagstiftare på de områden där EU-rätten gäller. Inom EU säger man att de nationella parlamenten skall omvandlas från att vara lagstiftande till att vara kontrollerande. Men inte heller den kontrollerande funktionen är egentligen utbyggd någonstans. För vår egen del har vi inte själva löst detta. EU-nämnden har ju inte etablerat sig som ett reellt samråds eller kontrollorgan. De övriga riksdagsutskotten kommer i otillräcklig omfattning in i lagstiftningsarbetet inom EU. Även om vi skulle utveckla riksdagens kontrollfunktion när det gäller regeringens och dess tjänstemäns agerande i Bryssel, kan denna kontroll inte ersätta den lagstiftande rollen. Valen till riksdagen är intressanta och samlar ett stort deltagande därför att det är en lagstiftande och beslutande församling som man väljer. Men om överstatligheten inom EU ökar riskerar vi att få riksdagsval som mest kommer att likna en sorts revisorsval. Tendensen inom EU är nämligen att allt fler beslut skall fattas på EU-nivå. EU-parlamentet kräver också ett ökat inflytande över lagstiftningsprocessen, vilket riskerar att än mer hota riksdagens möjligheter att påverka och därmed också även kontrollera lagstiftningen på EU-området. Vi anser därför att det är ett minimikrav att Sverige under den stundande regeringskonferensen verkar för att samarbetet blir mera mellanstatligt och för att de nationella parlamentens inflytande inte ytterligare reduceras. Skall EU-systemet ha en möjlighet att vinna ett folkligt förtroende krävs omfattande fördragsändringar som rör EU:s institutioner. Det gäller bl.a. att kommissionens initiativmonopol avskaffas och att initiativrätt till ny lagstiftning flyttas till de nationella parlamenten. Det kräver att en offentlighetsprincip av svensk modell inkluderande meddelarfrihet införs i hela EU:s förvaltning och i de olika kommittéer som lyder under kommissionen. Öppenheten skall vara grundprincip, i synnerhet är detta viktigt vid alla förslag till rättsakter. Men det är också viktigt att relationerna mellan EU:s institutioner ses över så att t.ex. den reella politiska makt som i dag tillkommer domstolen avgränsas. Om regeringskonferensen leder till att EU mer och mer unioniseras, mer och mer utvecklas till en sorts förbundsstat, ja, då är förutsättningarna som gällde när en majoritet av de svenska väljarna sade ja till EU rubbade. Då krävs det enligt vår mening en ny folkomröstning. En av de frågor som regeringen bör aktualisera på regeringskonferensen är EMU. Sverige bör se till att den frågan kommer upp på bordet och blir realbehandlad och att EMU omprövas och lyfts ur Romfördraget. Det är gott att den svenska regeringen har lyft fram kampen mot arbetslösheten, men att den europeiska monetära unionen garneras med allmänna formuleringar om kamp mot arbetslösheten hjälper föga. Vi bör i stället utveckla en samarbetsform mellan staterna där kampen mot arbetslösheten är det allt överordnade på det ekonomiska området. EMU innehåller en målkonflikt mellan dess ensidiga betoning av inflationsmålet och kampen mot arbetslösheten. Såväl inflationsmål som en stressad neddragning av bruttoskulden kan innebära att arbetslösheten kraftigt ökar i Europa. EMU och dess ökade makt för centralbankerna - politiskt oansvariga som de skall vara - innebär en ytterligare utökning av demokratin och måste därför avvisas.